Herr talman! Kent Olsson travar på med sin demagogi i den högre skolan. Han fortsätter och drar på ännu vidare. Han säger att det största hindret för tillväxt i det svenska samhället och när det gäller att få fler människor i arbete är arbetsrätten. Jag trodde i min enfald att det möjligen fanns en för svag efterfrågan och att räntorna kanske är för höga så att man inte kan investera i tillräckligt stor utsträckning. Jag trodde att det var den typen av problem som utgjorde de stora frågorna för att företagsamheten i Sverige skall få en god chans. Genom att långsiktigt skapa tilltro till en ekonomisk stabilitet och en bra utveckling för framtiden kan vi skapa jobb för folk. Det är väl den stora frågan. Den här uppfattningen delas inte alls av Kent Olsson, utan han säger att det beror på arbetsrätten. Jag tycker ändå att det på något sätt blir mycket konstigt och egendomligt när man anser att vissa regler i arbetsrätten skulle utgöra den stora frågan. Man anser t.ex. att vissa av de regler som den borgerliga regeringen genomförde förra gången - förlängning av provanställning och visstidsanställning med sex månader - skulle kunna skapa hundratusentals arbetsuppgifter. Jag tycker att det vore klädsamt om Kent Olsson ändå tonade ner det här till vad det faktiskt är fråga om och på ett sakligt, konstruktivt sätt var beredd att diskutera de konkreta förändringar som möjligen, enligt hans uppfattning, skulle kunna leda till en positiv utveckling på arbetsrättens område - även för löntagarna och inte bara för arbetsgivarna. Det är mycket viktigt att komma ihåg det. Vi är beredda att förändra. Det är ingen tvekan om den saken. Om parterna inte kommer överens i kommissionen vill vi att man lämnar lagförslag. Om de inte kan enas om lagförslag är det den tredje partens skyldighet och rättighet att föreslå de förändringar i arbetsrättslagstiftningen som man ifrån vår sida tycker är viktiga. De skall sedan i vanlig ordning beredas i den parlamentariska demokratin. Det är så det är tänkt att gå till. Det frågades vad som händer med dem som inte har avtal. Vad händer med dem som inte har avtal i dag? Det är ju så redan i dag. De får tillämpa den lagstiftning som finns på området. Om de vill ha andra regler kan de vara med och teckna ett avtal. Precis på samma sätt kommer det att vara fortsättningsvis. Kommissionen har dessutom ett uppdrag att speciellt se över om det finns några varianter som man skulle kunna införa. Man skall studera om man både skall förändra kollektivavtalen och göra vissa korrigeringar i lagen inom samma område eller hur det skall gå till. Det ingår också i kommissionens uppdrag att se över det här. Man kan också roa sig med att se hur det har varit historiskt. Om man inte har något avtal så gäller lagen. Så kommer det sannolikt att vara även i framtiden. Elver Jonsson, litet längre ned på s. 3 i det skrivna interpellationssvaret står den "1 mars 1996". Det är feltryck i det ena fallet och rätt i det andra. Vi är inte ångerköpta, Elver Jonsson. Jag tycker att det är viktigt att vi nu går in i en konstruktiv dialog. Vi tycker att det är bra om man kan ändra arbetsrätten så fort som möjligt. Parterna måste dock också få tillfälle och chans att sitta ner och analysera problemen. Jag tror inte att det behöver ta någon längre tid. Sedan måste man diskutera hur man skall förändra. Även i det här sammanhanget blir det naturligtvis aktuellt att ge och ta. Det gäller att försöka komma fram till den balans som Elver Jonsson beskrev så bra. I den mån arbetsrättsliga regler på något avgörande sätt förhindrar en positiv utveckling av sysselsättningen i vårt land är det självklart att vi från regeringens sida är beredda att medverka till ett genomförande av sådana förändringar att de inte står i vägen för skapandet av de jobb som vi så gärna vill ha. I så fall måste vi avstå från den typ av argument och mytbildningsspridande som Kent Olsson står för i den här debatten och ägna oss mer åt den typ av dialog som
Herr talman! Statsrådet säger att jag ägnar mig åt demagogi. Jag ägnar mig inte alls åt demagogi, utan jag påpekar precis vad som sägs från den ena organisationen efter den andra, att ett av de största hindren för att anställa fler människor är arbetsrätten. Det säger oerhört många. Men jag säger ju inte att en ändring i arbetsrätten är det enda som behövs för att förändra arbetsmarknaden. Vi har från moderat sida lagt fram ett sjupunktsprogram, där vi talar om hur vi vill förändra arbetsmarknaden och skapa nya arbetstillfällen. Men även med detta har faktiskt regeringen misslyckats totalt. Man har inte bara misslyckats med arbetsrätten, utan man har också misslyckats genom att införa skattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter, försämringar för företagen vad gäller momsinbetalning samt olika typer av konkurrenshämmande bidrag. Man vet vad småföretagen vill och pratar väldigt fint om det, men effekten blir ju i verkligheten inte speciellt stor. Det fanns ju faktiskt en arbetsrättskommitté som var villig och beredd att lägga fram ett antal förslag. Men vad regeringen gjorde var att direkt lägga ned Arbetsrättskommittén utan att ens låta frågorna remissbehandlas. De åtgärder som fyrpartiregeringen hade infört togs bort på en gång. De fick alltså inte chans att verka. En kommissionen tillsattes för att komma fram till ungefär samma slutsatser. På något sätt har man fått en känsla av, precis som Elver Jonsson sade, att kommissionen tillsätts och att den sedan får minskad betydelse. Man frågar sig varför inte direktiven gavs förrän den 23 mars, dvs. nästan sex månader efter regeringstillträdet. En annan fråga är hur ofta kommissionen har sammanträtt. Har det varit några sammanträden? Har den kommit fram till någon typ av beslut, eller kommer man i mars månad fram till att man tyvärr inte har kommit överens? Jag kan inte se att facket har ändrat åsikt. Småföretagarnas inställning är ganska klar. Kommer man överens, så gör man det med LO och SAF om möjligheter till undantag från kollektivavtalet, men man kommer inte överens med småföretagarna. Småföretagarna är de som regeringen säger sig satsa på. Men på något sätt är det, som jag tidigare har sagt, en läpparnas bekännelse. De kommer nämligen inte att ges någon möjlighet, om det inte sluts någon typ av hängavtal eller om inte deras situation förändras. Jag hoppas verkligen att statsrådet nu i sitt avslutande anförande visar att man menar allvar med en ny arbetsrätt, så inte statsrådet och jag står här om ett år igen och konstaterar att arbetsrätten inte är förändrad, till men för småföretagare och för landet.
Herr talman! Jag hade tänkt ställa några frågor till Kent Olsson, för jag var inte medveten om att han inte hade rätt till ytterligare inlägg. Men nu får jag avstå från det, för det är inte sjysst att ställa frågor om inte Kent Olsson kan besvara dem. Jag tycker att det är viktigt att vi har en dubbelsidig syn i frågan. Det är nämligen utgångspunkten för hela kommissionens arbete. Som jag sade var också bristen påtaglig tidigare. Det har i debatten också erkänts av många personer från vår sida, den borgerliga sidan, arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan att den tidigare Arbetsrättsutredningen inte var ett bra sätt att jobba med frågorna, eftersom frågorna inte blev tillräckligt förankrade och man därför hamnade i en situation då vi sade: Okej, vi gör någonting åt detta i stället. Vad har vi vunnit med denna process? Ingenting. Det är mot den bakgrunden vi frågar oss om vi på något annat sätt skulle kunna hitta just en balanspunkt, som exempelvis Elver Jonsson pratar om och som också jag brukar prata om, så att både arbetsgivare och arbetstagare gynnas. Jag har i olika sammanhang sagt till parterna och andra som är intresserade av dessa frågor att ju bättre vi kan tillgodose löntagaren i dessa sammanhang, desto större blir flexibiliteten och friheten för arbetsgivaren. Jag är angelägen om att i ett större perspektiv finna lösningar på en del av småföretagarnas relevanta och reella problem, så att man inte hamnar i en situation som innebär en förändring, speciellt för det lilla företaget. Det skulle kunna innebära att löntagarna får det mycket sämre bara för att de är anställda i ett företag med tio anställda. Det är ju en bättre situation att vara anställd i ett företag med hundra eller tusen anställda. Detta är inte heller bra, för då kommer det lilla företaget att få svårigheter att rekrytera folk. Anställningstryggheten, inkomsttryggheten, friheten och utvecklingen i arbetet samt jämställdhetsproblematiken skulle bli annorlunda i det lilla företaget i negativ mening. Det är värdefullt om vi kan utveckla och få till stånd en dialog, där både löntagarintresset och arbetsgivarintresset kan vägas ihop till något slags helhet för att det i andra änden skall komma ut någonting som för båda parter är bättre än den nuvarande arbetsrätten. Det finns alltså skäl för löntagarna och deras organisationer att se på arbetsrätten med kritiska ögon, sett från löntagarperspektivet. Det finns ett behov av förändring, därför att tryggheten är i många fall är skenbar - anställningsformer ändras, antalet frivilligt anställda ökar, arbetskraft kan hyras in och människor projektanställs, dvs. det blir mer av löshästar i systemet. Vad har de för trygghet jämfört med hur det var när jag började jobba fackligt, då lagarna infördes för 20 år sedan? Då gjordes nästan inga provanställningar alls. I dag provanställs nästan alla. Det är klart att det också är viktigt för löntagarna att få medverka till förändringarna.

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få till stånd en kraftsamling från samhällets sida för att bryta den nedåtgående spiralen i de mest segregerade områdena. Vidare frågas om jag är beredd att medverka till att viktiga verksamheter och arbetsplatser lokaliseras till underförsörjda invandrartäta områden eller att resurser på annat sätt styrs i ökad grad till resursfattiga områden i storstäderna. Eva Johansson frågar även hur jag vill medverka till att upprätthålla Hela Sverige-strategin. Den tilltagande segregationen måste hejdas och utvecklingen vändas i positiv riktning med ökad integrering av invandrare i det svenska samhället. Det blir en av de största invandrar och allmänpolitiska uppgifterna under de kommande åren. Integrationsfrågorna är något av ödesfrågor för hur samhällsutvecklingen skall kunna påverkas så att vi inte vidareutvecklar ett samhälle med A och B-medborgare med invandrarna i strykklass. I regeringsförklaringen betonas också att hela vårt samhälle måste mobiliseras för att öka integrationen och motverka segregationen. Ansvaret för att motverka segregationen och att forma det samhälle vi lever i åvilar således var och en av oss. Jag delar därför Eva Johanssons uppfattning, att det behövs en kraftsamling för att vända segregationsutvecklingen - detta särskilt med beaktande av att utvecklingen fortgått under såväl hög som lågkonjunktur. För att motverka segregationen krävs breda insatser och ökad samverkan mellan ansvariga myndigheter, kommuner, bostadsföretag, organisationer, enskilda personer osv. Jag har nyligen i ett interpellationssvar till Juan Fonseca berört segregationsproblematiken, bl.a. utifrån statens roll med anledning av förslaget i årets budgetproposition om att avsätta 125 miljoner kronor till särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden. Förslaget innebär att kommuner i främst storstadsområdena ges möjlighet att initiera olika samverkansprojekt i de mest utsatta bostadsområdena. Av kommunerna krävs det att en sammanhållen handlingsplan för de olika insatserna presenteras och en medfinansiering motsvarande minst hälften av kostnaderna för handlingsplanens genomförande. Regeringen har vidare föreslagit ytterligare särskilda insatser i invandrartäta områden i det program för användning av medel från Europeiska socialfonden som har överlämnats till EU-kommissionen. Förslaget innebär att 10 % av medlen från fondens mål 3 skall fördelas till invandrare i storstadslän. För budgetåret 1995/96 blir det ca 125 miljoner kronor. Därtill kommer ytterligare medel från den nationella medfinansiering som fondens regler kräver. Det är i sammanhanget väsentligt att framhålla att kommunerna, som utför en stor del av arbetet mot segregation, också bär det huvudsakliga ansvaret för bostadsområdenas utveckling. Jag vill här också nämna att regeringen har tillsatt en utredning för översyn av bostadspolitiken. En av kommitténs uppgifter är att överväga vilka bostadspolitiska medel som kommunerna behöver för att motverka segregation och öka valfriheten i boendet. I kompletteringspropositionen redovisas vilka ytterligare insatser och prioriteringar som görs från regeringens sida redan nu för att förbättra utgångsläget för storstadskommuner. Det gäller bl.a. tillfälliga personalförstärkningar på arbetsförmedlingarna där en stor andel bör användas för personal på förmedlingar i invandrartäta områden. Vid fördelningen av de medel som föreslagits i årets budgetproposition för sysselsättningsskapande åtgärder inom gymnasieskolan och komvux prioriteras verksamheter i de fyra kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Botkyrka. På liknande sätt hanteras folkhögskolorna och studieförbunden. Av särskild betydelse är även regeringens förslag att svenska som andraspråk skall betraktas som ett eget ämne i alla skolformer. Vidare anser regeringen att Allmänna arvsfonden även framöver bör stödja projekt i speciellt utsatta bostadsområden. I sammanhanget kan även nämnas att det pågår ett treårigt försök med föreningsbaserat flyktingmottagande i Stockholm som stöds med projektmedel från regeringen. Samverkan måste ske på ett alltmer flexibelt sätt för att integrationsarbetet skall kunna utvecklas. Det blir också allt viktigare att arbetsförmedlingar, försäkringskassor, socialtjänst, skola, bostadsföretag m.fl. samordnar sina ansträngningar utifrån ett lokalt perspektiv. Jag vill mot denna bakgrund poängtera att lokalisering av viss verksamhet, arbetsplatser eller andra liknande åtgärder får bedömas utifrån de förutsättningar, resurser och behov som ett visst bostadsområde uppvisar. Om en sådan lokalisering samlat bedöms vara lämplig och ändamålsenlig och främjar integrationen av invandrare i samhället kan sådana lösningar också övervägas. Kommunerna har också möjlighet att i sin fördelning av resurser prioritera insatser till olika bostadsområden. Jag är således beredd att överväga alla de åtgärder som kan vända utvecklingen i segregerade områden och motverka att andra områden utvecklas på ett liknande negativt sätt. Vidare vill jag peka på att det föreslagna systemet om utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting bl.a. innebär att ökade bidrag, jämfört med dagens system, går till storstadskommuner och större städer där de sociala kostnaderna är höga. Den Invandrarpolitiska utredningen har dessutom som en av sina uppgifter att se hur de positiva möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle skall kunna uppnås samtidigt som vi avvärjer de risker för segregering och intolerans som kan finnas i ett sådant samhälle. Utredningen skall också överväga särskilda åtgärder i s.k. invandrartäta bostadsområden. Därtill har regeringen tillsatt en särskild storstadsutredning med uppgift att föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostadsområdena i storstäderna att ta till vara de olika resurser och möjligheter som finns för en positiv utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdomar med svåra uppväxtförhållanden. Av betydelse är dessutom utredningen om skolans inre arbete som bl.a. skall överväga hur skolan kan ta till vara det faktum att vårt samhälle är mångkulturellt och använda detta som en resurs i sitt arbete. Problembeskrivningarna och larmrapporterna om segregation och invandrares utsatthet är många och debatten måste därför präglas av konstruktivitet och framåtblickande. En beredskap för att föreslå ytterligare åtgärder som bedöms verkningsfulla är nödvändig. Jag vill avslutningsvis därför nämna att en tvärdepartemental arbetsgrupp på statssekreterarnivå har tillsatts som fortlöpande arbetar med integrationsfrågor. Beträffande Hela Sverige-strategin vill jag framhålla att det givetvis inte är önskvärt med en stark koncentration av invandrare till vissa kommuner eller bostadsområden. En jämnare fördelning över hela landet i detta avseende är i sig eftersträvansvärd. Om just den s.k. Hela Sverige-strategin är rätt metod för att åstadkomma en sådan fördelning har emellertid den Invandrarpolitiska utredningen fått i uppdrag att analysera. Utredningens arbete skall vara klart senast den 31 december 1995 och till dess avvaktar jag resultatet av utredningens arbete.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag är särskilt glad över att Leif Blomberg så tydligt har markerat att de extra insatser som regeringen nu planerar för att motverka segregation i boendet och i livsvillkoren över huvud taget skall koncentreras till de områden där problemen är som störst. Därmed inte sagt att det är onödigt att göra insatser för ett bra flyktingmottagande i andra delar av landet. Men det är inte detta som frågan gäller nu. Det sker ett bra flyktingmottagande på många ställen och det har goda möjligheter att kunna utvecklas. Det problem som jag har pekat på i min interpellation är att det i några få områden i landet har utvecklats en mycket stark uppdelning i boendet, invandrare bor för sig och svenskar för sig. De områden dit invandrare har koncentrerats är undantagslöst också områden som endera aldrig haft en god samhällsservice, varken kommersiell eller samhällelig, och tillgång på arbetsplatser eller områden som stegvis har förlorat det som har funnits. Detta ger allvarliga konsekvenser. Det bryter mot vår allmänna strävan mot att se till att alla människor kan leva så jämlikt som möjligt. Det riskerar också, precis som Leif Blomberg säger i sitt svar, att skapa ett a eller b-lag. Det finns risk för att det skapas fler getton där människor får det svårt att ta sig in i det som vi vill kalla för en samhällsgemenskap och ett bra liv. Den statistik som visades på TV i går över ungdomar som hade tagits om hand för samhällsvård, där invandrarungdomar är kraftigt överrepresenterade, är sannolikt ett varningstecken på just detta. Detta i sin tur minskar ju människors möjligheter att vara med och påverka samtidigt som det försvagar demokratin. Redan från början kan barn och ungdomar dömas till ett utanförliv, om inte skolan kan ge dem en med andra ungdomar likvärdig utbildning. En sådan här uppdelning leder också ofelbart till misstänksamhet och rädsla och i förlängningen till rasism. Om allt detta är Leif Blomberg och jag överens. Jag är väldigt glad över att regeringen nu satsar extra resurser för att snabbt bryta den negativa spiralen. Det är också bra att Sverige utnyttjar de resurser som finns inom EU. Där finns pengar, men säkert också en hel del erfarenheter som vi kan dra nytta av. I det sammanhanget vill jag fråga Leif Blomberg om det tas initiativ i dag för att stimulera ett sådant kunskapsoch erfarenhetsutbyte som gör att vi kan lära oss av det som har skett i andra länder i Europa som kan utgöra bra exempel även på det som kan te sig avskräckande. Dessa extrainsatser är viktiga. Skall de göra någon nytta måste de alltså enligt min mening koncentreras till de områden där problemen är som störst. Jag har förstått av Leif Blombergs svar att vi är ense om det. Inga extrapengar i världen kan egentligen lösa problemet om inte de basresurser som skall finnas över allt och för alla i samhället bidrar till att skapa en bra utveckling. I botten måste det ligga en rättvis fördelning av det som skall komma alla till del. Det är viktigt att det finns post och apotek i dessa områden och att kommunikationerna fungerar. Skola och dagis måste fungera bra och där skall de allra bästa krafterna finnas för att motsvara de behov som dessa barn har. Även sjukvården måste fungera bra och den måste låta sig styras av de behov som människor med en annan kulturell bakgrund och med svåra upplevelser bakom sig har. Också inom äldreomsorgen måste man ta samma hänsyn. Det kanske allra viktigaste är att det finns arbetsplatser i och i närheten av dessa bostadsområden. Här menar jag att staten har ett särskilt ansvar liknande det som vi i dag har för glesbygden. Såväl statliga som privata arbetsplatser behövs för att höja livskvaliteten i dessa starkt eftersatta områden, där koncentrationen av invandrare men också av socialt svaga svenskar är som högst. På den här punkten tycker jag att Leif Blombergs svar är vagt. Och därför vill jag fråga invandrarministern om han för att skapa en politik för likvärdiga livsvillkor för alla människor är beredd att formulera en strategi för dessa områden när det gäller arbetsplatslokalisering och samhällsservice, som är lika tydlig som den som vi har formulerat för glesbygden. Vi säger ofta att barnen är vår framtid. Det är viktigt att vi också agerar efter den vetskapen. Tillgången till svenska språket är ofta avgörande för hur dessa människors liv blir. Det avgör vilket jobb man får, vilka vänner och grannar som man kan ha kontakt med, hur man kan påverka samhället osv. Jag var för några dagar sedan i Rinkebyskolan, och det var mycket glädjande. Där görs det rejäla satsningar för att ta till vara den kraft och styrka som barnen har. Där gräver man inte ner sig och betraktar de 40 olika språken på skolan enbart som ett bekymmer. Där används elevernas olika religioner och kulturella bakgrund till att öka respekten för att vi är olika, även om vi alla har samma värde. De gör inte avkall på kravet på skolan att ge varenda unge tillgång till svenska språket, och det är viktigt. Jag tror att det är nödvändigt att konstatera att problemen i Rosengård, Rinkeby, Hallunda och andra områden som vi känner till i första hand inte är deras invånare, utan det handlar mycket om avsaknaden av resurser som finns i många andra mer välsituerade områden.
Herr talman! Regeringen vill göra ganska mycket. Det tycker jag framgår av invandrarministerns svar. Jag vet att olika utredningar tittar på segregationsfrågor, och jag förväntar mig att de kommer fram till olika lösningar och förslag som kan leda till en förbättring i områdena i fråga. I invandrarministerns svar till Eva Johansson saknar jag dock information om på vilket sätt människors resurser och skaparkraft i nämnda bostadsområden kan komma att användas. För min del tror jag att det är ganska naivt att föreställa sig att segregationen på något sätt bryts genom att man diskuterar hur många infödda Pettersson som kan flytta till Tensta, Rinkeby, Pedro eller Georgio som kan flytta till andra områden. Min slutsats efter 15 års arbete i ett bostadsområde som Rinkeby är att utgångspunkten för att förbättra sådana här områden måste vara det sätt på vilket de människor som lever där - som bor och verkar där - skall kunna ha tillgång till välfärden och kunna utveckla sina bostadsområden litet annorlunda. Men samtidigt är det fråga om bostadsområden som har en enorm resurs att erbjuda det övriga samhället. Det här saknar jag i svaret. En annan fråga som det är viktigt att ta upp och som jag tror att invandrarministern också har funderat över är att segregationen inte bryts bara genom de resurser som självklart måste satsas i invandrartäta områden. Man måste också titta på en annan sida som inte tas upp så ofta i debatten, nämligen att det förekommer en diskriminering på bostadsmarknaden. Ibland vill människor med invandrarbakgrund av olika skäl flytta från nämnda bostadsområden. Men de får icke flytta, därför att en del bostadsbolag accepterar icke människor som har annorlunda och konstiga efternamn. Detta förekommer i Stockholm, Malmö och Göteborg, men också på andra håll. Det har skrivits väldigt mycket om detta i massmedierna. Personligen känner jag till en del fall. Det gäller människor som har velat flytta från sitt område. Men de får inte komma till ett annat bostadsområde, därför att det tillåts inte. Detta måste man naturligtvis titta på. Jag tror också att man måste kunna titta på det här i ett längre perspektiv. Där håller jag med Eva Johansson. Jag tror alltså att man kanske måste se nämnda områden som ett slags regionala stödområden. Då menar jag inte att resurser skall satsas på bidragsutvecklande sysselsättning. I stället måste näringslivet och infrastrukturen utvecklas. Man måste med de mänskliga resurser som finns i de här områdena bland mycket annat skapa en litet annorlunda småföretagsamhet för att områdena så småningom skall kunna stå på egna ben. I integrationsfrågan handlar det, som jag ser saken, om att bygga upp ett nytt folkhem. Människor från litet annorlunda kulturer och med ett annat sätt att vara och människor som har ett litet annorlunda utseende skall också kunna leva i resursstarka områden, även om man inte är riktigt svensk. Man skall också kunna åka till Rinkeby och man skall kunna säga: Jag åker till Rinkeby, därför att det i Rinkeby finns ett specialiserat språkinstitut. Volvo kan köpa kurser där för att kunna göra affärer med Turkiet. Människor av turkiskt ursprung kan då vara med och hjälpa till med att utbilda dem som skall åka till Turkiet för att göra affärer för Volvo. Samtidigt skulle man kunna använda och anställa människor, som då också kan hjälpa till. Man kan även förlägga en del myndigheter till de här områdena. Jag vill fråga Leif Blomberg vad han egentligen menar med följande som han säger i sitt svar: "Jag vill mot denna bakgrund poängtera att lokalisering av viss verksamhet, arbetsplatser eller andra liknande åtgärder, får bedömas utifrån de förutsättningar, resurser och behov som ett visst bostadsområde uppvisar. Om en sådan lokalisering samlat bedöms vara adekvat och ändamålsenlig och främjar integrationen av invandrare i samhället kan sådana lösningar också övervägas." Jag tror att segregationsfrågor när det gäller boendet icke bara handlar om invandrare, därför att väldigt många svenskar lever i samma område. Då är min fråga: Vad är det för typ av institutioner och myndigheter som Leif Blomberg ser som icke lämpliga i dessa bostadsområden?

Herr talman! Först några ord till Eva Johansson om EU. Det försiggår naturligtvis ett kunskaps och erfarenhetsutbyte, och detta kan säkert utvecklas och förstärkas på olika sätt. Men ett av grundproblemen är att det finns få, om ens några, erfarenheter från andra länder som kan sägas vara verkligt goda exempel på hur man undviker att segregationen tilltar eller hur man bryter den och kommer ur det greppet. Jag har inte något riktigt bra exempel att hålla fram och kan därför inte säga: Här har vi någonting som vi ändå skulle kunna ta till oss och lära oss av och som vi skulle kunna utveckla och göra ännu bättre. På något sätt befinner vi oss i stället i en situation där vi själva försöker förstå det här och utveckla någon form av politik som syftar till att just bryta nämnda utveckling och till att förhindra att den fortgår för att så småningom också vända utvecklingen. I den änden har vi beskrivit hur en rad kommittéer och utredningar på olika sätt nu försöker finna fram till hur vi skall göra här. Det är egentligen kvaliteten som Eva Johansson tog upp när det gäller offentlig och kommersiell service i bostadsområden som är hårt segregerade. Kvaliteten i offentlig verksamhet, t.ex. i skolan, är aktuell. Eva Johansson exemplifierade med Rinkebyskolan, där man på olika vägar ändå försöker ta vara på de olika kvaliteter som eleverna och de vuxna har. Jag har också besökt den skolan och tycker att det var väldigt stimulerande att se den optimism och den framåtanda som fanns bland lärare och personal och hos rektorn. Det gäller även en del av de ungdomar som jag träffade och som jag satt och pratade med. Men det här innebär inte att det är problemfritt. Jag träffade på Rinkebyskolan t.ex. en ung flicka som kanske var 15 eller 16 år. Hon pratade rent ut sagt ganska dålig svenska. Jag trodde att hon hade kommit hit för en tid sedan. Men hon berättade för mig att hon var född i Rinkeby - hon är alltså född i Sverige men kan inte svenska språket. Hela tiden letade hon efter ord. Det står klart att vi inte har lyckats fånga in just den här unga tjejen och att hon inte fått sådana förutsättningar att hon blir jämlik andra människor i vårt samhälle. Det här är naturligtvis ett allvarligt problem som många ungdomar har som växer upp här. De här ungdomarna har få, om ens några, kamrater som talar det språk som talas i vårt land, dvs. svenska. Jag håller med om att offentlig och kommersiell service måste utvecklas också i områdena i fråga. För mig är det ett slags vision, om jag nu får ha den visionen, att ha Enköping som förebild. Jag kommer därifrån. Enköping är en liten stad på den uppländska landsbygden med 20 000 invånare i stadskärnan och ca 15 000 runt omkring. Jag växte alltså upp i Enköping. Från nöjeslivssynpunkt t.ex. var det väl ingen rolig stad för en ung människa, men allting fanns där. För vuxna, och även för barn, är det utmärkt att växa upp i den typen av miljö. Där fanns skolor med god kvalitet. Vi hade ett eget lasarett och har det fortfarande. Vi har all typ av kommersiellt utbud, hotell, banker och allting annat. Samtidigt kan man se även ett differentierat näringsliv med industristruktur, mängder av offentligt anställda, anställda i tjänstesektorn och i den privata sektorn. Det är ett levande samhälle. Det är klart att man funderar litet över det. Storleksmässigt är det lika många människor som bor i Tensta och Rinkebyområdet och Akalla, eller i Angeredsområdet, Rosengård och Botkyrka. Man skulle önska sig att man kunde skapa ett antal Enköping runt omkring där människorna skulle må mycket bättre och ha tillgång till den infrastruktur som också Juan Fonseca talar om, få utveckla sig själva och sin egen kreativitet och ta vara på den initiativkraft som finns för att kunna göra någonting av bra av den. Den förutsättningen finns inte riktigt. Men det är åt det hållet vi vill gå med olika medel. Jag utesluter inte alls att göra det med lokaliseringsmedel, Juan Fonseca. Jag har inga exempel på vad som inte skulle vara lämpligt. Jag vill bara peka på vissa omständigheter beroende på vem eller vilka som bor där. Vad finns det för kunskaper att hämta hem? Vissa verksamheter kan kanske vara lämpligare i en viss kommundel än i en annan kommundel. Detta bör man enligt min mening titta på så att man gör rätt saker. Sedan får man se vad kommittén kommer fram till. Ett av dess uppdrag är just att finna ut hur vi skall göra för att höja kvaliteten i dessa områden. Jag håller med när man säger att det inte är människorna som är problemet. Det tyckte jag Eva Johansson sade på ett utomordentligt bra sätt. Det är väldigt viktigt att vi säger det och att vi står upp för det så att inte människorna känner att de bara är ett stort problem. Problemet är bristen på arbete, bristen på social och ekonomisk trygghet och bristen på möjligheter för mig som människa. Det är där det brister, och det är där som vi skall försöka sätta in alla stötarna. Det är då väldigt viktigt att vi är tydliga på den punkten. Jag vill också väldigt gärna säga till Juan Fonseca att jag delar uppfattningen att vi inte löser segregationsfrågorna genom att flytta omkring människor. Det tror inte jag heller. Det går inte att säga: Du skall bo där, och du får bo där, och så har vi löst problemet. Samtidigt måste vi i nästa steg säga att det finns diskriminering på bostadsmarknaden. Det finns det. Jag har också träffat många invandrare som sagt: Varför kunde inte jag få bo där i svenskområdet? Jag har försökt, och jag har ringt, men jag blir hänvisad endera till det område där jag bor eller till ett annat invandrartätt område. Det här måste vi styra och ändra på. Det finns mängder av attityder och beteenden som är felaktiga i vårt svenska samhälle. Jämlikhetstanken finns inte när det gäller synen på invandrare och svenskar, och den måste vi utveckla. Det gör vi bara genom konkreta förslag.
Herr talman! Det är viktigt att konstatera att problemet för många invandrare i deras bostadsområden är att de svenska influenserna vad gäller både språket och livsstil och kultur är så små att de knappast inte går att uppfatta. Alla svårast är det för barnen. Det är sådana brister som jag tycker att vi skall inrikta vårt jobb på att undanröja. Jag vet inte heller riktigt hur det skall gå till. Det är därför jag tycker att det är nödvändigt för oss att formulera en lika tydlig politik på detta område som vi har gjort t.ex. när det gäller glesbygden. Rinkeby och Tensta kan inte med bästa vilja i världen beskrivas som en glesbygd, tvärtom. Men när det gäller tillgången på arbetsplatser, samhällsservice, både kommersiell service och den samhälleliga, och inte minst kunskaper, utbildning och forskning och liknande verksamheter är det faktiskt nästan jämförbart. Här tror jag att vi både kan och måste göra mer. Det skall vi inte göra för att på något sätt vara snälla mot invandrare, utan därför att det gäller att leva upp till våra mål att trygghet och välfärd skall omfatta alla. Det gäller att göra det på ett sådant sätt att vi undviker att samhället spricker sönder. Det skapar ett ohållbart samhälle för alla inblandade. Invandrarministern drömmer sig tillbaka till sin tid i Enköping. Det kanske det finns skäl att göra. Men Rinkeby ser nu inte ut som Enköping. Det är viktigt att säga att de som bor i Rinkeby, Tensta, Rosengård, Hallunda och alla de andra områdena har rätt att där och nu, i dag och i morgon, att få del av det här livets goda. Drömmen om det allra bästa samhället, ett samhälle som jag också känner väl till från min uppväxt i Karlskoga, får inte hindra att vi gör någonting i dag. Jag tror att det är nödvändigt med mycket snabba insatser. Det är när det gäller att skapa arbete som vi har det allra största ansvaret. Jag tror att det vore bra ifall vi kunde formulera oss lika tydligt i det avseendet som vi gör när det gäller våra glesbygder i andra delar av Sverige. Förhållandena är inte desamma. Men det är sannerligen inte en lättare situation som människor i dessa starkt segregerade områden lever i.
Herr talman! Jag välkomnar den har debatten och diskussionen. Jag tycker att den är jätteviktig, och jag vet att invandrarministern har ett stort engagemang i dessa frågor. Jag har också en vision av hur det nya folkhemmet kan se ut, och jag delar invandrarministerns uppfattning att det kan se ut som Enköping, fast litet annorlunda. Redan i dag lever också i Enköping en del människor med invandrarbakgrund. Men det ser litet annorlunda ut än vad det gör i Rosengård, Tensta, Hjulsta, Husby eller andra bostadsområden. Jag har en vision framför mig att man accepterar ett nytt folkhem där det finns vissa bostadsområden där det bor en del människor som icke är födda i Sverige och sådana som är födda i Sverige men som har föräldrar med rötter någon annanstans och att man ser dem som en resurs. Abebe från Somalia som har varit trädgårdsmästare i Somalia kan också vara trädgårdsmästare i Sverige. Man måste se att han är en tillgång för arbetsmarknaden och att han över huvud taget kan stå på egna ben. Man skall utnyttja den skaparkraft som finns och tillsammans med bostadsbolag och andra se till att områdena utvecklas som en resurs som kan utnyttjas av andra. Detsamma gäller kultur. Den kulturella utvecklingen i dessa områden är en stor rikedom som kan användas. Via kultur träffar vi varandra. Jag har genom latinamerikansk musik kunnat träffa väldigt många svenskar som tycker om den musiken. Via den typen av saker kan vi utveckla ett nytt folkhem. Jag delar uppfattningen att man måste kunna se dessa områden i ett längre perspektiv. Jag tror att vi kommer att tvingas att satsa enorma mängder med resurser. Då menar jag inte bara att man skall satsa från statens och kommunernas sida. I det arbetet måste det privata näringslivet kunna komma in. Ett av de viktigaste problem som finns i dessa områden är att det saknas arbetsplatser, att det saknas jobb. Även om vi som politiker vill ge förutsättningar för att skapa jobb tror jag inte att det kommunala eller statliga området har så otroligt mycket att komma med. Vi måste på något sätt också få det privata näringslivet att ställa upp. På vilket sätt det kan ske vet jag inte.
Herr talman! Till Eva Johansson vill jag säga att jag inte drömmer mig tillbaka till Enköping. Jag drömde snarare att se Enköping i ny tappning växa fram i Rinkeby, Rosengård, eller var man nu vill, där man ser att kvaliteten i servicen för människorna är bristfällig och i många fall rent av dålig. Det är klart att det är illavarslande. Jag har talat med Juan Fonseca i olika sammanhang om dessa frågor. Man har ibland haft ett elände att ens en gång få en bankautomat i Rinkeby och hålla den kvar där. Då kan man fundera på vad det handlar om. Jag kan åka hem till Enköping där det finns Minuten och bankautomater och där det inte på något sätt är några problem att ta ut pengar. Det är det i många av dessa områden. Man har bristfälligheter av en lång rad olika skäl. Det gäller inte minst de ekonomiska och sociala förhållandena, där man drabbas av ohälsa. Ohälsotalen är högre, bidragsberoendet är högre på grund av de brister som vi alla känner till. Köpkraften sjunker, och då dras grunden undan för en kommersiell verksamhet i området. Så småningom finns det inget utbud att tala om. Det finns inget annat än en livsmedelsaffär och litet torghandel. Hennes & Mauritz och andra typer av butiker finns inte. Det blir ett samhälle med i stort sett bara bostäder. Detta utvecklar ju inte heller någon kreativitet. Det går inte att få en verksamhet att ta fart därför att samhället inte är helt. Det är inte funktionsdugligt på det sättet. För ett tag sedan träffade jag en rektor nere i Trollhättan. Hon hette Gertrud i förnamn. Det gällde den s.k. Kronogårdsprocessen. Hon utstrålade en framtidstro och ett djävlar anamma. Hon sade: Jag skall skapa den bästa skolan i hela Trollhättan i det här området. Man hade bl.a. inrättat en Montessoriklass. Nu fick man plötsligt in svenska ungdomar där också eftersom de ville ta del av den pedagogiken. Helt plötsligt fick man en blandning av invandrarbarn och svenska barn. Det fungerar bättre. Hon sade också: Jag skall också skapa den bästa datautbildningen i vår kommun i den här skolan. Med en hög kvalitet, kanske högre än vad som är normalt i övrigt, skall vi locka hit ungdomar. Jag tycker att det var en skön inställning. I det här sammanhanget kunde en person i en skola dra med sig andra. Man hade kommunen med sig, och det fanns ett antal människor runt omkring som var besjälade av att åstadkomma en förändring till det bättre. Man ville lösa detta genom att förändra förutsättningarna för människorna, inte genom att förändra människorna. Men på lång sikt förändrar man ju människorna också när kvaliteten blir bättre. Då får man i gång de positiva spiralerna. Till Juan Fonseca vill jag säga att jag helt håller med om att långsiktigheten är oändligt viktig. Man får inte tro att detta löser sig över en natt. Det löser sig kanske aldrig. Man får kanske ständigt gå in och vidta olika åtgärder och ha en riktad politik för att få utvecklingen att ständig gå åt rätt håll. Det kommer att krävas enorma resurser. Jag tror att Juan Fonseca har fullständigt rätt när det gäller att hitta medlen för att locka privat verksamhet till områdena, men även för att få den att växa upp i dessa områden genom de människor som själva bor där. Han gav också en del exempel som jag tycker är värda att ta vara på.
Herr talman! Jag tror att staten skulle kunna gå före genom att flytta statlig verksamhet till dessa områden i Stockholmsområdet, Malmöområdet och Göteborgsområdet för att göra dem mer kompletta och funktionsdugliga. Det är ju där de här problemen är mest accentuerade. Pågår det ett sådant arbete hos invandrarministern eller någon annanstans i regeringskansliet? Pågår det en medveten raggning av lämpliga verksamheter som skulle kunna flyttas ut för att markera att detta är något som vi vill? Jag tror aldrig att vi kan klara detta med speciella pengar vid sidan av allt det som är samhällets basinsatser för att klara tryggheten och välfärden. Inte minst viktig i det sammanhanget är naturligtvis utbildnings och forskningsverksamheten. Det finns få saker som är så självgenererande när det gäller att skapa arbete och livskraft som att producera ny kunskap. På Rinkebyskolan, om vi skall stanna där ett tag, använder de mycket medvetet både kulturen och idrotten som ett medel i sitt arbete. Jag tror att det är ganska naturligt. Både kultur och idrott är på något sätt gränsöverskridande i sig. Där kan barnen samarbeta och stärka sin egen självkänsla. Jag tycker inte att det är någon överdrift att säga att i en sådan skola som Rinkebyskolan uträttas det varje dag små underverk, och jag vet att det finns mängder av sådana exempel. Det sker kanske därför att skolan har blivit en spindel i ett nätverk av många olika typer av verksamhet. Det kan vara kulturverksamhet, idrott och annan fritidsverksamhet. Skolan har dragit till sig och samlat resurserna till sig. Det innebär också att de kan användas mer effektivt. De har också ett bra samarbete med föreningslivet. Det är nödvändigt att kommunerna över lag hanterar detta på det här sättet och ser till att olika verksamheter är med och samverkar och drar åt samma håll. Jag vet att staten bidrar till en sådan utveckling. Jag hoppas att den verksamheten fortsätter och att den intensifieras och samlar resurser i de områden där de bäst behövs.

Herr talman! Jag vill gärna svara på Eva Johanssons funderingar om vad som görs nu när det gäller lokaliseringsfrågorna. Jag kan inte påstå att det pågår någon verksamhet i annan mening än att vi försöker hitta vad vi skall göra och hur vi skall göra det. Det är en process som har satts i gång. Jag utgår ifrån att det också kommer att trilla ut ett antal förslag i den här riktningen. Då får man ta tag i dem och försöka göra något av dem. Jag tror att vi är ganska överens om vad som måste göras, och att det är den här typen av insatser och åtgärder som vi har berört här. Och det finns säkert fler som måste göras. Det gäller bara att sortera detta, systematisera det och komma med de konkreta förslagen. Det är välgörande att vi kan ha den här debatten. Det är bra att vi har den inom socialdemokratin. Men jag frågar mig litet grand var de andra partierna finns i segregationsdebatten. Var finns Vänsterpartiet? Var finns Miljöpartiet, som annars engagerar sig i flykting och invandringsfrågor med allt engagemang man kan tänka sig, och litet till? Var är de i dag? Var finns Folkpartiet, Centern, Moderaterna och kds? De finns inte med i den här debatten. Det vore intressant att få en bredare debatt om integrationsproblematiken i det svenska samhället. Det är ju en av hjärtefrågorna. Hur skall vi göra människor i vårt samhälle mer jämlika? Det är en av de viktigaste frågorna. Det kan sedan gälla människor som har svenskt ursprung eller dem som har kommit till oss från andra länder. Men invandrarbarn som är födda här av invandrade föräldrar är i många fall satta på undantag som barn, ungdomar och vuxna. Hur skall vi komma till rätta med det? Jag ser fram emot att vi kan ha fler interpellationsdebatter av den här typen där de som har ett intresse för flyktingar och invandrare fortsätter engagemanget även när dessa fått stanna här.

Herr talman! Jag blev ju faktiskt som vänsterpartist apostroferad av statsrådet. Jag tänkte att jag genast skulle tala om mitt intresse för dessa frågor. Att jag inte har deltagit i den här debatten beror inte på ointresse. Det tror jag statsrådet vet. Jag måste säga att jag för en gångs skull har suttit och njutit i min stol när jag lyssnat på vad statsrådet har sagt om alla insatser som han är beredd att göra för att bryta segregationen. Jag delar också den uppfattning som har kommit fram att vi inte skall se våra invandrade vänner som problem. Det är något som jag försöker framhålla överallt där jag är. Jag har tidigare i våra debatter hävdat att det faktiskt kan uppstå ljuv musik när man träffar människor från andra länder och har ett mångkulturellt samhälle. Jag lovar att med kraft återkomma i en annan interpellationsdebatt eller i en annan större debatt. Vi hade ju en debatt om detta i kammaren för inte så länge sedan. Det är ett löfte. Jag kommer tillbaka.

Herr talman! Juan Fonseca har, mot bakgrund av regeringens proposition om ändringar i utlänningslagen, frågat mig vad den konkreta innebörden av begreppet skötsamhet är. Han har vidare frågat mig hur förväntad skötsamhet relateras till en sökandes asylskäl. Jag anser att det är naturligt att kräva ett skötsamt och hederligt beteende av en utlänning som önskar bosätta sig här i Sverige. Hittills har utlänningslagstiftningen inte klart angivit under vilka förutsättningar utlänningar kan vägras uppehållstillstånd med hänvisning till deras levnadssätt. Detta har fått utvecklas i praxis. Jag har ansett att detta skall regleras i lag, och det är bakgrunden till vår proposition. Jag tänker kort redogöra för de aktuella ändringar som föreslås i propositionen. För flyktingar gäller sedan tidigare att asyl får vägras endast om synnerliga skäl talar emot det. Synnerliga skäl anknyter till de s.k. uteslutandegrunderna i Genèvekonventionen. Någon ändring av denna regel är inte aktuell och följaktligen inte heller föreslagen. När det gäller de facto-flyktingar och krigsvägrare förs en uttrycklig bestämmelse in i utlänningslagen om att brottslighet kan utgöra ett särskilt skäl att inte bevilja asyl. I princip bör det vara fråga om lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte alltför kort varaktighet för att ett avslag skall kunna aktualiseras. Det måste alltid bli fråga om en bedömning i det enskilda fallet, där också straffets längd måste vägas mot utlänningens skyddsbehov. Då det är fråga om brottslighet som ligger på gränsen till vad som ensamt skulle kunna hindra uppehållstillstånd bör annan misskötsamhet kunna vägas in. Det måste då vara fråga om förhållanden som är otvetydigt konstaterade, exempelvis av utlänningen erkänd gärning som kan bedömas komma att leda till fällande dom. Det kan även vara fråga om annan misskötsamhet där de faktiska omständigheterna är helt klarlagda. För andra utlänningar, t.ex. när det är fråga om humanitära skäl eller anknytning, förs en bestämmelse in om att utlänningens skötsamhet och hederlighet skall beaktas vid prövningen om uppehållstillstånd. Det är endast klart konstaterad misskötsamhet som skall kunna beaktas. Vilken tyngd som anmärkningarna skall ha för att uppehållstillstånd skall vägras blir beroende på en bedömning i det enskilda fallet. Spännvidden när det gäller de olika typer av skäl som icke asylberättigade utlänningar åberopar är stor. Det kan å ena sidan vara fråga om så starka skäl att endast mycket allvarliga brott kan leda till avslag. Det kan å andra sidan vara fråga om en utlänning som åberopar anknytning till Sverige i någon form och där anknytningen ligger på gränsen till vad som skulle kunna leda till tillstånd. I detta senare fall bör även mindre allvarliga anmärkningar i fråga om levnadssättet kunna läggas till grund för ett avslag. När det gäller de konkreta frågorna från Juan Fonseca vill jag lägga till följande. Tidigare användes begreppet "vandel" för att beteckna vad vi nu kallar "att leva hederligt och skötsamt". Skälet till ändringen är att vi tror att det senare är ett bättre begrepp och att många inte vet vad ordet vandel egentligen innebär. "Vandel" har en något vidare innebörd än att enbart leva hederligt, vilket ju i princip innebär att man inte skall göra sig skyldig till brott. För att täcka det gamla ordet vandel var det därför nödvändigt att lägga till också kravet på skötsamhet. Det kan t.ex. vara fråga om förhållanden som är otvetydigt konstaterade, exempelvis att utlänningen har erkänt en gärning som kan bedömas komma att leda till fällande dom. När det gäller den förväntade skötsamheten måste den bedömas med utgångspunkt i vad man vet om en sökandes tidigare skötsamhet. I de flesta fall vet man inte särskilt mycket om hederlighet och skötsamhet före ankomsten till Sverige. I huvudsak måste det därför bli fråga om hur utlänningen skött sig efter ankomsten till Sverige. Som framgår av propositionen kan det då också finnas anledning att se olika på olika typer av brott, dvs. man ser något strängare på brott där återfallsrisken erfarenhetsmässigt är hög, t.ex. Det går således inte att ge ett helt entydigt svar på Juan Fonsecas frågor, eftersom man alltid måste göra en avvägning mellan misskötsamheten och de skäl personerna har för att få stanna i Sverige. Som framgått av min redogörelse kan man enkelt uttrycka det som så att ju starkare skäl personen har för att få stanna, desto svårare misskötsamhet måste man acceptera. Det innebär t.ex. att när det gäller personer som har rätt till asyl kommer det inte att vara tal om att avvisa dem endast på grund av misskötsamhet eller enklare former av brott.
Herr talman! Låt mig inledningsvis säga något som jag gärna vill framföra och som inte har med själva ämnet att göra. Jag känner en stor glädje över att de två svenska ingenjörer som varit kidnappade i Colombia nu äntligen är fria. Jag säger det därför att jag har varit engagerad i den frågan. Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret.

Låt mig också, herr talman, säga att jag tycker att det är viktigt att sända signaler till personer som söker tillstånd att leva i vårt land. Jag vet att det kan finnas allmänt kända uppgifter om att personer inte sköter sig som de skall. Det finns fall av prostitution, narkotikasmuggling och människohandel som självklart inte kan accepteras. På den punkten är det viktigt att regeringen ämnar göra något åt saken. Det kan aldrig vara fel att signalera att sådana av mig nämnda brott inte tolereras i vårt land, precis som är fallet i andra länder. Mina frågor till invandrarministern har att göra med oklara och otydliga begrepp som introduceras i regeringens proposition. Begreppen "förväntat levnadssätt" och "skötsamhet" kan man, som invandrarministern konstaterar i sitt svar till mig, inte på ett tydligt sätt precisera. Efter att ha läst och lyssnat på invandrarministerns svar är jag inte så mycket klokare om vilken roll och betydelse som skötsamhet egentligen kommer att spela i de förändringar som regeringen vill introducera i utlänningslagen. Skötsamhet är ett begrepp som kan tolkas subjektivt av ansvariga myndigheter. Det kan bli problematiskt att bedöma "förväntad skötsamhet" bara på grund av vad en person som söker tillstånd i vårt land har gjort tidigare. Det är bekymmersamt att mindre misstag - som individen sedan ångrar eller lär sig av - kan ha så allvarliga konsekvenser för berörda personer. Tillämpningen av lagförslaget handlar mycket om de något oklara s.k. bedömningar som myndigheterna måste göra från fall till fall. Det blir viktigt vad myndigheterna lägger in i bedömningarna. Myndigheterna skall också kunna göra bedömningar om återfallsrisken hos invandrare som tidigare har visat tecken på misskötsamhet. Också det är problematiskt. Det finns vissa resonemang där det är svårt att förstå vad regeringen egentligen menar. I invandrarministerns svar till mig anförs t.ex. följande: "Det kan å andra sidan vara fråga om en utlänning som åberopar anknytning till Sverige i någon form och där anknytningen ligger på gränsen till vad som skulle kunna leda till tillstånd. I detta senare fall bör även mindre allvarliga anmärkningar i fråga om levnadssättet kunna läggas till grund för ett avslag." Man kan fråga sig om detta betyder att om någon som söker uppehållstillstånd har släkt i Sverige som inte sköter sig som den skall, skall denne nekas uppehållstillstånd i Sverige. Eller vad menar invandrarministern egentligen? Herr talman! Vad regeringen avser med sina föreslag till ändringar i utlänningslagen kan, såvitt jag förstår, vara att precisera att vi i Sverige icke accepterar en del brott. Tyvärr har man inte lyckats med detta. Man har lagt fram en lagtext som är oklar och motsägelsefull och som kan användas subjektivt av berörda myndigheter. Invandrarministerns ideologiska argumentation för ändringar i utlänningslagen duger enligt min mening inte heller.
Herr talman! "Ordentlig, pålitlig, plikttrogen, arbetsam, strävsam, driftig, ambitiös, samvetsgrann, noggrann, omsorgsfull, vårdad, städad, regelbunden, stadgad". Så definieras ordet skötsam i dag i många ordböcker. Juan Fonseca har frågat statsrådet Blomberg vad den konkreta innebörden av begreppet "skötsamhet" är. Det tycker jag är en mycket berättigad fråga. Jag förstår Fonsecas oro, därför att jag och många andra delar den. I fortsättningen skall en ansökan om uppehållstillstånd av humanitära skäl tas hänsyn till om utlänningen kan förväntas leva skötsamt och hederligt. Ett "skötsamt och hederligt levnadssätt" skall ersätta det allmänt vedertagna begreppet "hederlig vandel". Regeringen hade visserligen i lagrådsremissen hållit kvar begreppet "hederlig vandel", men Lagrådet föreslog att "hederlig vandel" skulle ersättas med "skötsamt och hederligt levnadssätt". Vid första påseendet kan det verka som ett rimligt krav. Statsrådet säger också det i sitt svar. Han finner det naturligt att kräva ett skötsamt och hederligt beteende av utlänningar som vill bo här. Visst skall människor vara skötsamma och hederliga. Det är när vi tittar bakom ordet som oron kommer. Då framstår det som ganska klart att ordet "hederlig" kan kopplas till att man följer svenska lagar och förordningar. Det finns också en lång praxis att luta sig emot som bottnar i juridiken. "Hederlig vandel" är också ett juridiskt begrepp. Men vad gäller "skötsamhet" och "förväntad skötsamhet" finns det säkert lika många tolkningar som det finns människor. Det är när dessa olika begrepp skall tolkas som det blir besvärligt. Det är när det skall utvecklas en praxis som frågeställningen infinner sig. Vad skall läggas i begreppet "skötsamhet"? Vad är den konkreta innebörden? Anger inte regeringen det - definierar inte regeringen begreppet - kommer de olika tjänstemännen att göra det. Jag har sedan Juan Fonseca ställde sin interpellation gått runt och bett människor definiera vad "skötsam" är. Det var precis som jag trodde. Där finns allt från "byta underbyxor varje dag", "inget sex före äktenskapet", "vara en snäll flicka", "betala räkningarna" och "komma i tid till jobbet" till "inte ta våningsplanets dagstidningar till sitt rum". Men de flesta angav att "skötsam" för dem innebar att inte sticka upp mot överheten - att vara anpasslig. Då börjar det hela bli litet otäckt. Hur vill vi att våra flyktingar skall bete sig? Skall de bli ett tyst och anpassat kollektiv som inte protesterar mot övergrepp? Hur är man det med tanke på våra förstamajdemonstrationer, då arbetarrörelsen gått ut och protesterat mot olika regeringars politik? I år uppmanade faktiskt socialdemokratiska partiet till omfattande demonstrationer mot överheten. Om det i ordet "skötsamhet" ligger att komma i tid är vi nog många, alltifrån statsråd till riksdagsledamöter, som inte är skötsamma. Är det misskötsamhet för en ordförande i fritidsfiskeföreningen att tjuvfiska eller fånga kräftor som är kortare än nio centimeter? Vad som är skötsamt förändras också över tiden. Så var det t.ex. skötsamt att gå i kyrkan varje söndag vid seklets början - en sanning som knappast gäller i dag. I dag är det i stället skötsamt att gå treårigt gymnasium - man säger då "skötsam ungdom" - en sanning som inte gällde i början av seklet. Det beteende som mina mor och farföräldrar ansåg vara misskötsamhet väcker ingen upprördhet i dag utan är fullständigt acceptabelt och skötsamt. Skötsamhet handlar alltså mycket om samhällets normer som förändras över tiden och som alltid är underförstådda och otydliga. Hur bergreppet "skötsam" skall kunna göras begripligt, synligt och avgränsat för en person som nyss anlänt till vårt land förstår jag inte. Förslaget står i skarp kontrast till begreppet "rättssäkerhet", som jag trodde gällde även våra flyktingar och invandrade kamrater. Hela vårt samhälle består av olika lagar som människorna själva satt upp. Vi skulle kunna kalla dem för samhällets metaregler. Det är det som barnuppfostran t.ex. handlar om. Att lära barnen laglydighet är ganska enkelt. Vi vet vad svenska lagar säger. Det är när vi kommer till de osynliga metaregler som definierar vad skötsamhet är som det blir krångligt. Varje landsända och varje land har sina osynliga skötsamhetsregler. Det tar ett helt liv att lära sig dem - att lära sig vad svensk skötsamhet innebär. Det finns ingen universell skötsamhet, men det finns en universell regel som säger att vi skall följa ländernas lagar. Lagarna är skrivna och finns i lagtexter, och det går att förhålla sig till dem. Vad regeringen nu säger är att en utlänning som har med sig sina metaregler på mycket kort tid skall lära sig svensk skötsamhet. I nuvarande lagstiftning talas om "hederlig vandel". "Hederlig vandel" betyder enligt svensk ordlista "hederligt levnadssätt". Varför nöjde man sig inte med "hederligt levnadssätt"?

Herr talman! Man skulle kanske drista sig till att fråga Ulla Hoffmann vad ett hederligt levnadssätt är. En definition av det är att ha en god vandel. Det är möjligt att man inte blir klokare av det. Det är så diskussionen utvecklar sig. Det är svårt att svara på denna fråga och konkretisera enskilda fall. Juan Fonseca sade i sin inledning att det kan handla om knark, prostitution osv. I det ena fallet kan man dömas till fängelse i Sverige. Det är ett brott att langa knark, medan det exempelvis inte är ett brott att vara prostituerad. Man kan ställa sig väldigt många frågor av den typen. Jag är av den uppfattningen att få människor riktigt kan tydliggöra och förklara vad som menas med "vandel". Det var det vi tog fasta på när vi började funderade på detta. Vad är "vandel" för någonting? Vad säger man om man tillfrågas om vad ordet "vandel" betyder? Jag tycker att det är problematiskt att förklara det i vardagen. Vi valde i stället att säga "skötsamhet och hederlighet". Då vet man direkt. Det hörs på ordet. Man är skötsam. Nästa fråga gäller vilken typ av skötsamhet man menar. Det är egentligen den frågan Juan Fonseca har ställt. Det kan man alltid diskutera i olika situationer. Jag tycker att det väsentliga i detta fall är den slutsats jag drog i mitt svar: Ju starkare skäl personen har att vara i Sverige desto större är kraven på att den brottslighet som leder till att man inte får stanna skall vara kraftig och grov eller på att misskötsamheten skall vara mycket kraftig. Om man har ganska svaga skäl att stanna kan det vara ganska bagatellartade situationer som kan göra att man inte får uppehållstillstånd i Sverige. Det tycker jag är det viktiga. Grundprincipen är att det finns en skala som man kan glida över. Jag erkänner gärna att jag har svårigheter att exemplifiera exakt, men det har jag även om man frågar mig vad "vandel" är och jag måste ge exempel ur verkligheten. Prostitution kan vara en sådan sak. Det är klart att det finns en massa andra saker. Som vi tidigare sade kan någon ha erkänt att han snodde en bil, t.ex. Det är klarlagt att personen har begått en gärning som kan betraktas som väldigt ohederlig, men det har inte avgivits någon dom. På den grunden kan det bli avvisning. Det är en beskrivning av detta. Jag tycker att det är viktigt att vi i denna såväl som i annan lagstiftning försöker använda ord som gör att man på ett lättare sätt känner att det är klart att man skall vara skötsam och hederlig. Sedan får det utvecklas en praxis grundad på hur lagen har tolkats. Egentligen är det som nu sker inte någonting annat än att vi efter utredning har överfört det som har varit praxis till lagstiftning. Redan tidigare står det i utlänningslagen om det förväntade levnadssättet. Man gör i en rad olika situationer en bedömning av det förväntade levnadssättet. Är det troligt att en person som man vet har begått ett brott inte kommer att göra om det? Kan man på den grunden förvänta sig att personen sköter sig, eller kan man förvänta sig att han inte sköter sig? Det är bedömningar som inte är någon nyhet i utlänningslagen. De har egentligen funnits i många år. Det är inget nytt i sak. Lagen formuleras nu på detta sätt. Det är en viktig markering. Sedan får myndigheterna hantera det. I och med att det gäller lagtext fäster man naturligtvis större avseende vid orden. Jag erkänner gärna att preciseringarna då blir viktigare. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än så. Sedan får myndigheternas tillämpning och praxis avgöra. Tycker man i ett senare skede att det är fel från olika utgångspunkter har riksdag och regering alltid möjlighet att korrigera från tid till annan. Ulla Hoffmann var inne på det långsiktiga perspektivet och menade att begreppen förändras. Jag håller med om att det är så, men samtidigt förändras lagarna. Man tar hänsyn till den typen av faktorer - i alla fall om det gäller lagar som tillämpas.
Herr talman! Jag försöker att sätta mig in i vad syftet med själva förslaget är. Jag försöker verkligen förstå argumentationen för detta, det vill jag att Leif Blomberg skall tro. Jag vet inte om min svenska är bristfällig, det är många som har sagt det, men jag förstår inte syftet riktigt. Argumentet kan inte vara att man ersätter ett ord som man tycker är krångligt med ett annat ord som är ännu krångligare och otydligare. Om begreppet vandel av invandrarministern benämns som krångligt och ett ord som ingen kan förstå, varför skall man ersätta det med ett ord som heter skötsam och som icke kan definieras? Det är det stora problemet. Ingen kan i dag definiera vad ordet skötsamhet kan leda till, vad det betyder eller hur det skall användas. Jag skulle ha förstått regeringens syfte med propositionen och ändringarna i utlänningslagen om man hade preciserat de brott som tolereras i Sverige och gett exempel på det. Jag tror inte att någon i den här församlingen eller i samhället utanför accepterar att det förekommer brott av det slag som jag har nämnt. Men precisera det då! Säg att vi inte accepterar dessa brott och tala om vilka konsekvenserna blir för den som begår dem! Men använd inte ett ord som ingen kommer att förstå över huvud taget och som vi kommer att tvista om framöver! Lagen kommer möjligen att tillämpas på olika sätt, ordet kommer att tolkas på olika sätt och debatten kommer naturligtvis att fortsätta. Jag har en fråga till invandrarministern. Han säger på första sidan i svaret: "För flyktingar gäller sedan tidigare att asyl får vägras endast om synnerliga skäl talar emot det. Synnerliga skäl anknyter till de s.k. uteslutandegrunderna i Genèvekonventionen." Men på sista sidan säger invandrarministern så här: "Som framgått av min redogörelse kan man enkelt uttrycka det som så att ju starkare skäl personen har desto svårare misskötsamhet måste man acceptera. Det innebär t.ex. att när det gäller personer som har rätt till asyl kommer det inte att vara tal om att avvisa dem endast på grund av misskötsamhet eller enklare former av brott." Det innebär konkret att brott i alla fall kommer att gälla. Jag vill gärna ha besked i den frågan.
Herr talman! En av dem som svarade på den enkät som jag gjorde och som jag har pratat om sade att snäll flicka och anpasslig var hennes tolkning, men om hon skulle bli kallad för skötsam skulle hon bli mycket ledsen. Jag försökte förklara att när jag tittat i ordböckerna har jag upptäckt att ordet vandel kan ersättas med ordet levnadssätt. Eftersom man i lagtexten redan pratar om hederlig vandel menar jag att man skulle ha kunnat säga hederligt levnadssätt, för det anknyter till lagtexten. Hederlighet betyder att man lever på ett ärligt sätt. Man förhåller sig på ett visst sätt till våra lagar. Jag gjorde bort mig här i kammaren för inte så länge sedan. Jag visste inte hur man skall begära ordet, och talmannen påpekade det för mig. Jag gjorde alltså som alla andra hade gjort. Men det fanns oskrivna lagar som jag förväntades känna till. Nu har jag ju lärt mig av mina misstag, nu vet jag hur jag skall göra. Det är därför jag tycker att det är viktigt att de här begreppen preciseras. I föregående debatt som statsrådet förde om arbetsrätten poängterade statsrådet kollektivavtalets betydelse för parterna. Det skrivna ordet skall definiera vad som är rätt och fel. Kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som fackligt aktiva vet både statsrådet och jag vikten av att det som skall gälla regleras i skrift. Det är det jag menar är viktigt. Den här definitionen måste göras innan lagen träder i kraft. På sista sidan står precis det som Juan Fonseca tar upp: "på grund av misskötsamhet eller enklare former av brott." Det visar att man inte kan sätta likhetstecken mellan hederlighet och skötsamhet. Brott är, såvitt jag förstår, inte inbegripet i den här definitionen av skötsamhet. Den tidigare skötsamheten är kopplad till samhällets skötsamhetsregler, och hur skall någon som skall komma hit kunna veta vad som gäller. När vi tittar på om de har varit skötsamma i ett annat land måste vi komma ihåg att det inte är samma skötsamhetsregler som gäller i det landet som de som gäller i Jag vill bara säga att jag tycker att det är viktigt att vi håller isär begreppen. Vi pratar inte om människor som har flyktingstatus, utan om dem som skall få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Bland dem kan finnas, som t.ex. bland de bosnier som har fått status som humanitära fall, många som har våldtagits eller torterats på annat sätt av polis eller militär i hemlandet. Med det här förslaget kan det komma att bli så att de skall kunna avvisas för att de har förväntad brist på skötsamhet. Det tycker jag vore förödande för det normsystem vi har. Men jag ser fram emot att vi skall få en lika konstruktiv debatt i just det här ämnet som statsrådet efterlyste vad gällde integrationen. Jag tror att vi kommer att få en mycket konstruktiv debatt i utskottet om det här.
Herr talman! Jag vill börja med Ulla Hoffmanns fråga om bosnienkroaterna. Som läget har utvecklats i Kroatien har de starka skäl för att stanna, liksom bosnierna. Vi skickar inte tillbaka dem till Bosnien. Det gör vi inte. Det skulle självklart gälla mycket grov brottslighet för att det skulle komma i fråga. Med asylskäl enligt Genèvekonventionen förhåller det sig så, att den som riskerar allvarlig förföljelse vid hemkomsten inte kan skickas tillbaka över huvud taget. I det avseendet har vi inte förändrat någonting med de här skrivningarna. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Vi ändrar inte någonting när det gäller dem som har asylskäl enligt Genèvekonventionen. Sedan vill jag, med anledning av det som stod på sista sidan i svaret, säga till Juan Fonseca att när det gäller dem som inte har Genèvekonventionsskäl utan som är krigsvägrare måste det också vara fråga om grov brottslighet för att de inte skall få uppehållstillstånd i Sverige. Sedan har vi mer bagatellartade förseelser som kan innebära att den som åberopar humanitära skäl, anknytning eller anhörigskäl - framför allt anknytning och anhörigskäl - inte kan få permanent uppehållstillstånd. Här kan det vara en ganska lindrig förseelse vid jämförelse med den som har de facto-skäl, som kan ha begått en mycket allvarlig kriminell handling. Den här frågan är också av den karaktären att den sannolikt kommer att vara aktuell i relativt få fall. Så är det ju i dag. Hela det här resonemanget förutsätter att vi vet någonting om den person som kommer. Hur har personen tidigare skött sig? Är han kriminell eller är han inte kriminell? I hur många fall vet man någonting om det när personen kommer och söker asyl? Ibland kan man ha något slags kännedom om det. Låt oss anta att det kommer en kriminellt belastad person hit och att vi känner till att han är kriminellt belastad hemifrån. Då kan man fråga sig: Kommer den här människan att sköta sig om han får uppehållstillstånd i Sverige? Nej, säger vi, det tror vi inte. Bilden av den här personen är av den karaktären. Han kommer säkert att fortsätta med sitt ohederliga leverne eller sin misskötsamhet. På den grunden säger vi nej, om inte personen i fråga har väldigt starka asylskäl enligt Genèvekonventionen. Men det kan vara ett anknytningsfall, och då är han inte välkommen till vårt land. Det är ett sätt att se på det här. Det kan vara så, som jag sade tidigare, att en person som har sökt asyl i Sverige har begått någon form av förseelse, knyckt en bil exempelvis, och det visar sig att personen i fråga egentligen inte har asylskäl. Han har möjligen någon form av lägre skäl för att över huvud taget få stanna. Han erkänner att han har snott den här bilen. Det finns inte någon lagakraftvunnen dom och det har inte varit någon rättegång, men det är ställt utom allt tvivel att han har begått brottet i fråga. Då kan vi skicka ut personen utan att gå vidare med rättegång, om det är klarlagt att det är på det sättet. Prostitution kan vara en annan sådan fråga. Det har Juan Fonseca beskrivit i två tidigare inlägg. Personer som kommer österifrån och vill leva i Sverige kan faktiskt vara prostituerade. Vi kan på den grunden säga att vi inte tycker att de skall stanna här. Det kan vara ett sätt att visa att vi inte accepterar den misskötsamheten i Sverige. Den bedömningen ligger till grund för att man skall få uppehållstillstånd i vårt land. Det är alltid fråga om en bedömning, och det är det som gör det så svårt att beskriva det här. Man skall ju koppla ihop de individuella skälen, personens egna skäl, i relation till kriminalitet eller misskötsamhet. Det skall göras en vägning av båda delarna, och därför måste man i det speciella fallet se vad det är som kan fälla avgörandet att personen inte skall få stanna i Sverige.

Herr talman! Låt mig göra klart några saker för invandrarministern. Vi är någorlunda överens om att man möjligen måste tydliggöra vad samhället accepterar och inte accepterar. Jag tror att alla i den här församlingen är överens om det. Det är ingen människa som accepterar brott eller någon typ av olagliga handlingar i vårt land. Det är en sak. Den andra saken gäller de för mig otydliga begrepp som regeringen har föreslagit. Många av ändringarna i propositionen, Leif Blomberg, gäller "om", "om" och "om". Det handlar om "förväntat levnadssätt". Det är väldigt svårt att föreställa sig vad "förväntat levnadssätt" kan vara hos en individ. Det står någon annanstans att det "kan komma att bedömas". Det är det som blir avgörande för hur tillämpningen av själva lagen kommer att ske. Jag kan tänka mig att det kommer att föras väldigt många debatter om olika fall där man bedömer att lagen har slagit fel. Man kan så småningom hamna i en debatt om att den typen av begrepp återigen skall ändras. Jag skulle gärna välkomna en diskussion om vad samhället egentligen icke vill tolerera, klart och tydligt skrivet: Det här accepterar vi inte. Då kan vi ställa upp i en debatt. Det måste också föras en debatt i den parlamentariska kommittén, som ser över flyktingpolitiken - det handlar egentligen om flyktingpolitiken. Den borde vara det naturliga organet att ta upp den här diskussionen. Låt mig avslutningsvis säga att jag funderar på att informera den socialdemokratiska riksdagsgruppens ledning om att jag känner mig tveksam till att rösta för en lag som jag tycker är mycket otydlig. Jag efterlyser en debatt om någonting som är konkret, som vi alla kan rätta oss efter. Tack för debatten!
Herr talman! Jag tycker att den debatt som vi har haft visar just på behovet av att tydliggöra de regler som gäller. Statsrådet säger att den som är kriminell inte skall få komma hit. Men kriminaliteten har ju egentligen inte något med misskötsamhet att göra, utan det är det som handlar om ohederlighet. Det är ohederligt att vara kriminell, därför att då har man brutit mot lagarna, dvs. de lagar som är skrivna. Att stjäla en bil är ohederligt; man bryter mot reglerna. Statsrådet tar upp frågan om prostitution. Det är också en fråga som det är svårt att ta ställning till. Vi vill ju inte ha prostitution i Sverige - den uppfattningen delar jag med statsrådet och många andra. Men i vissa länder är prostitution tillåten och reglerad. Kan då den person som haft ett "hederligt" eller "skötsamt levnadssätt" få komma till Sverige? Hur skall man kontrollera något sådant? Om detta med hederlighet och skötsamhet får stå kvar, om man inte begränsar det till "hederligt levnadssätt", kommer det att bli en glidning i språket, i definitionen. Den kommer att bli precis lika obehaglig som den löneglidning som både statsrådet Blomberg och jag tycker väldigt illa om. Det är därför viktigt, om jag nu återigen skall göra en jämförelse, att vi har kollektivavtal som definierar och reglerar hur förhållandet mellan parterna skall se ut. Vi måste ha definierat i ord vad "hederligt levnadssätt" är. Jag accepterar att man byter ut "vandel" mot "levnadssätt" och pratar om "hederligt levnadssätt", för då har vi skrivna och inte oskrivna lagar att rätta oss efter. Står "skötsamhet" kvar innebär det att en mängd oskrivna lagar kommer att gälla för människor. Jag tror jag kan säga till Juan Fonseca att det kommer att bli en bra debatt i socialförsäkringsutskottet om det här. Jag har fått de signalerna.

Herr talman! I princip förändrar vi ju inte tilllämpningen av lagen; däremot skriver vi in praxishanteringen i lagstiftningen. Det är den enda skillnaden. Det förvånar mig att både Juan Fonseca och Ulla Hoffmann uppenbarligen har accepterat den här praxistillämpningen under ett antal år, men när den plötsligt kommer in i lagen frågar de sig: Vad är det här för någonting? Och så vet de inte det. Som Ulla Hoffmann säger handlar inte misskötsamhet om den i sig kriminella handlingen; det är ju ohederlighet. Den definitionen är ju alldeles klar. Men sedan har vi då exempelvis det här med prostitutionen. Prostitution är ju inte olagligt i Sverige, och personligen tycker jag inte heller att kvinnans handlingssätt i det här sammanhanget skall kriminaliseras - det är min personliga åsikt. Mot den bakgrunden kan man fråga sig: Om det kommer en kvinna till Sverige som vi vet är prostituerad och som alltså egentligen inte har några tyngre skäl att stanna i Sverige - skall vi då säga "okej, du får väl stanna ändå", eller skall vi säga "nej, eftersom du är prostituerad är du inte önskvärd i vårt land" och skicka hem personen i fråga igen? Jag tycker i så fall att det sista skulle vara rimligt. Det är ju inte fråga om någon kriminell handling eller något ohederligt, men kanske kan man ändå säga att det inte är att sköta sig heller. Trots det tycker jag i många fall väldigt synd om de här kvinnorna. Jag tycker att de har hamnat i socialt eländiga situationer. Men det är den här bedömningen det handlar om. Juan Fonsecas lilla lista på brottslighet och annat som skulle gälla för dessa frågor finns redan i svensk lag. Det är bara att läsa brottsbalken. Läs där! Där finns alltifrån de mest bagatellartade brott som kan ge ett fåtal dagsböter till de grövsta som kan ge livstids fängelse. Allt i det här fallet handlar ju om ohederlighet. Allt! Listan finns där! Frågan är bara var man skall sätta in skälen. Var går gränsen för de facto-skäl eller krigsvägrarskäl när jag inte får tillstånd att leva i Sverige på grund av att jag inte lever hederligt och att min vandel inte är såsom den borde vara? Det tycker jag är väldigt viktigt. Listan finns där, men hur skall det kunna definieras när varje person prövas individuellt? Det är ju inte lika enkelt som ett medborgarskapsärende - söker du medborgarskap och har gjort dig skyldig till viss typ av brottslighet som har gett ett visst straff, då får du vara vänlig och vänta sju, åtta, nio eller tio år, eller ännu längre i väldigt grova fall. Det är ju enkelt att göra där, men det går inte att göra på samma sätt när det gäller om du skall ha ett uppehållstillstånd eller inte. Det är en annan fråga, tycker jag. Jag tycker egentligen inte att det här är några nya frågor. Förväntat levnadssätt är inskrivet på ett antal punkter i utlänningslagen redan nu. Det är egentligen inte någon avgörande skillnad, enligt mitt sätt att se. Jag tycker det är viktigt att vi prioriterar de skötsamma och hederliga och inte i första hand gynnar dem som inte är det.

Fru talman! Per Unckel har frågat om mina och regeringens avsikter när det gäller långsiktig kunskapsuppbyggnad, avvägningen mellan s.k. programstyrd forskning och grundforskning och om forskarutbildningens villkor. Jag vill inledningsvis påminna om att Sverige sedan lång tid tillbaka satsar mycket stora resurser på forskning och utveckling, mer än de flesta andra länder i förhållande till landets BNP. Den svenska forskningen har också omvittnat hög kvalitet, och svenska forskare är ofta citerade och åberopade i ledande vetenskapliga tidskrifter. Under 1980-talet skedde en särskilt viktig förnyelse av högskoleforskningen. Antalet forskningsårsverken inom högskolan ökade med ca 50 %, samtidigt som de ekonomiska resurserna till högskoleforskningen fördubblades. Villkoren för doktoranderna förbättrades avsevärt. Forskningen inom data och elektronikområdet byggdes upp liksom inom molekylär och cellbiologin. Uppbyggnaden av den svenska forskningen har skett under lång tid och varit en viktig och medveten del av socialdemokratisk regeringspolitik. Fram till den föregående riksdagsmajoritetens beslut om inrättandet av s.k. forskningsstiftelser har de forskningspolitiska besluten kunnat fattas i relativ partipolitisk enighet, vilket har varit en styrka. Per Unckels antydningar i interpellationen, att forskningen fick stora resurser först under den föregående borgerliga regeringen, är helt grundlösa. Det förra forskningspolitiska beslutet gäller för tre år enligt det system som tillämpats. Regeringen har inte haft någon anledning att riva upp detta beslut eller förändra dess grundläggande innebörd. De besparingar som nu föreslagits riksdagen inom ramen för en statsfinansiell sanering av den svenska ekonomin är små och förändrar inte relationen mellan grundforskning och sektorsforskning. Minskningen av forskningsanslagen under Utbildningsdepartementet motsvarar ungefär 1,7 % per år fram t.o.m. 1998. Per Unckels påstående, att dessa besparingar skulle erodera forskningen, faller på sin egen orimlighet. De innebär inte heller att forskarutbildningen bromsas. Tvärtom förstärker regeringen insatser inom detta område med särskild inriktning på att få fram flera kvinnliga forskare. Riksdagen kommer hösten 1996 att ta ställning till den kommande forskningspolitiken, och diskussionen fram till beslutet kommer, hoppas jag, att bli livlig. Med tanke på det statsfinansiella läget är det inte längre möjligt att som hittills skett öka resurserna för den statligt finansierade forskningen. Prioriteringen mellan olika ändamål kommer därmed att bli svårare och också viktigare. Jag vill i detta sammanhang emellertid redan nu peka på några problemområden som enligt min mening kräver särskild uppmärksamhet. Den första frågan gäller samspelet mellan undervisning och forskning och framför allt skolans och också högskolans förmåga att främja ungdomars intresse för forskning. Olika utvärderingar har visat att skolan inte gör tillräckligt för att stimulera ungdomars intresse för vetenskap, särskilt naturvetenskap och teknik. Större insatser måste göras för att också främja sambandet forskning-utbildning inom högskolan och inom högskolans grundutbildning bl.a. genom att forskarna i större utsträckning än som nu är vanligt undervisar också studenter inom grundutbildningen. Utan god grundutbildning får vi inga goda forskare. Den andra frågan gäller den institutionella struktur som råder vid flertalet högskolor. I flera utländska utvärderingar av svensk forskning - t.ex. inom kemin nyligen - vitsordas den svenska forskningens kvalitet, men samtidigt påtalas revirbevakning och alltför långt driven specialisering. Den nuvarande institutionsuppdelningen bör, och kan ibland, ifrågasättas, och det bör ske inom högskolorna själva i syfte att få fram en mer slagkraftig forskning. Av särskild vikt är också ökade forskningsinsatser mellan å ena sidan teknik samhällsvetenskap. Den tredje frågan - och den är onekligen central - gäller forskningens samhällsrelevans. En betydande del av forskningen genereras utifrån forskningens egen dagordning och den rådande forskningskulturen. Det är i stor utsträckning forskarna själva som bestämmer om sina egna uppgifter. Samtidigt är det klart att det allmänna liksom näringslivet också har rätt att ställa krav på att forskningen skall vara relevant för samhället och på vår förmåga att med forskningens hjälp hantera olika problem - t.ex. på miljöområdet - liksom naturligtvis för den ekonomiska utvecklingen. Det finns många goda exempel på hur en av samhället stödd forskning - liksom den offentliga sektorns inriktning och upphandling - starkt bidragit till framväxten av en framgångsrik industri. För framtiden gäller det att stärka detta exempel. Mycken forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor skulle kunna vara av intresse för näringslivet, men det gäller att finna bättre former för samverkan. Både näringsliv och offentliga arbetsgivare borde i större utsträckning än nu anställa forskare eller forskarutbildade personer; bara därigenom kan man ta hem och utnyttja aktuell kunskap och nydanande forskning också utifrån. Det är också viktigt att erinra om att detta inte bara gäller den s.k. högteknologiska industrin. Hela ekonomin blir alltmer kunskaps och forskningsberoende, och behovet av att på ett dynamiskt sätt utnyttja forskningsresultat finns inom alla delar av näringslivet och samhället i övrigt. En fjärde fråga gäller den europeiska unionen och det europeiska forskningssamarbetet. Inom detta samarbete finns stora resurser, som innebär goda möjligheter för svensk forskning. Samtidigt bör förutsättningslöst studeras vad som bör göras inom ramen för EU-samarbetet för att förbättra och avbyråkratisera det och också inom övrigt internationellt FoU samarbete och vad som görs bäst nationellt. I interpellationen uttrycker Per Unckel bekymmer för den framtida avvägningen mellan grundforskning och s.k. tillämpad forskning. Nu skall det sägas att den gränsdragningen inte alltid är så entydig och självklar. Likväl är avvägningen av vikt. Men Per Unckels oro är något senkommen, eftersom han här närmast klagar över verkningarna av sin egen politik. Det är inrättandet av forskningsstiftelserna med deras väldiga resurser som förryckt avvägningen. Åtskilliga forskare har också under senare tid uppmärksammat detta. Om syftet med att använda löntagarfondsmedlen till forskningen verkligen hade varit forskningens bästa skulle beslutet ha getts en annan form. Medlen kunde då på lämpligt sätt ha förstärkt den existerande organisationen med en eller annan modifiering. Men det är nu alltmer uppenbart att syftet med forskningsstiftelserna i första hand var ideologiskt, nämligen privatisering av offentliga resurser och överföring av beslut från demokratiskt valda organ till privatpersoner. En ideologiskt dogmatisk politik utan hänsyn till följderna leder sällan till goda resultat.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Som vision för ett litet lands möte med den framtida kunskapen, som får allt större betydelse, är svaret ett påfallande påvert aktstycke. Carl Tham får ursäkta, men svaret förefaller lämnat av en regering och av en utbildningsminister utan något egentligt intresse för att söka förstå vad som väntar Sverige på andra sidan sekelskiftet. Det saknar också helt engagemang och det personliga och entusiasmerande ledarskap som forskningen behöver. Fram träder i stället en kvardröjande bitterhet, omvittnad av också många andra, från regeringens och Carl Thams sida över att löntagarfonderna har blivit forskningsstiftelser. Det är illa för Sverige när forskningsministerns dominerande intresse är att på alla sätt söka avveckla forskningsfinansiärer och minska forskningens möjligheter att verka. Fru talman! Jag har ett par kommenterar till svaret, rent konkret. Till att börja med berömmer Carl Tham 1980 talets socialdemokrati för en framsynt forskningspolitik. Det skall inte förnekas att denna hade sina förtjänster, även om Carl Tham tvingas att ta inflationen till hjälp för att få budgeträknestycket att gå ihop. Hur det än är med detta hjälper det emellertid föga nu när de största neddragningarna av resurser för forskning och högre utbildning i modern tid genomförs eller planeras. I utbildningsministerns ekonomiska redovisning glömdes påpassligt också nedskärningarna i den akademiska grundutbildningen bort liksom indragningarna och de aviserade 1,5 miljarderna från forskningsstiftelserna, som Carl Tham tidigare har skrivit brev till dessa om. Låt mig emellertid fråga om den senare glömskan möjligen skulle kunna tolkas positivt. Är det möjligen så, att den aviserade neddragningen av forskningsmedel, som det tidigare talats om från regeringens sida, nu har skrinlagts? I så fall är Carl Tham värd mycket beröm. För det andra gäller det utbildningsministerns utgångspunkter för nästa forskningsproposition. En viktig fråga blir att förstärka forskningens samhällsrelevans, säger utbildningsministern. Det är snabba kast för en utbildningsminister som för mindre än ett år sedan underströk grundforskningens betydelse. Talet om relevans, i synnerhet i akt och mening att stärka näringslivets konkurrenskraft, hade emellertid kunnat få passera om det inte varit för några iakttagelser i övrigt, bl.a. i utbildningsministerns svar. Den första iakttagelsen är att relevansen förefaller skola definieras politiskt. Kampen mot forskningsstiftelsernas självständighet understöder dess värre en sådan tolkning. Med allt allvar vill jag understryka att en sådan utveckling leder Sverige åt rakt galet håll. Det andra iakttagelsen är att just sådan forskning som utbildningsministern säger sig vilja ha mera av, bl.a. till industrins fromma, är just sådan forskning som han nu försöker lemlästa genom attackerna på de nya forskningsstiftelserna. Den tredje iakttagelsen är att det framstår som en smula kuriöst att Carl Tham nu talar för näringsrelevans bara någon månad efter det att han nonchalerat samma intresse vid tillsättning av regeringens egen forskningsberedning och fått välmotiverad kritik för detta. Vet utbildningsministern egentligen på vilket ben han står? Den fjärde iakttagelsen är att den thamska samhällsrelevansen inte blir till ett angeläget forskningstillskott, utan att den sker på bekostnad av det fria kunskapssökande som trots allt är en långsiktig utvecklings yttersta förutsättning. Hur tror utbildningsministern att de forskare som Sverige så väl behöver kommer att reagera på detta? Regeringen och utbildningsministern skyller nu i något slags desperationens tecken grundforskningens bekymmer på den förra regeringen. Sanningen som alla känner är ju att den förra regeringen t.o.m. ökade stödet till grundforskningen medan den nuvarande regeringen minskar den, enligt aviserade planer dessutom i dramatisk omfattning. Den förra regeringens förstärkte både den grundläggande och den tillämpande forskningen. I det sammelsurium som är den nuvarande regeringens forskningspolitik försvagas båda. Jag klagar, Carl Tham, på den nuvarande regeringen. Det är den nuvarande regeringen som förorsakar de nya och allvarliga obalanserna i forskningen. Fru talman! Jag är djupt orolig över vart den nuvarande regeringens forskningspolitik barkar hän. I en tid när framsynthet och upplysning blir alltmer centrala lämnar utbildningsministern skakande huvuden efter sig närhelst han tar till orda. Den nödvändiga öppna dialogen, det samtal som är all vetenskaps kärna och som måste föras också mellan forskarsamhälle och regering, förefaller Carl Tham inte intresserad av. Av samtalen har det blivit ukaser från en inte alltid alldeles upplyst olymp. Den är en farlig utveckling, fru talman, för Sverige. Vårt land måste föra en utbildnings och forskningspolitik som gör det attraktivt, utvecklande och stimulerande för de allra bästa att verka här hos oss. Den nuvarande regeringen bidrar minst av allt till att skapa det klimat som vetenskapliga framsteg kräver.

Fru talman! Sverige befinner sig internationellt sett i den absoluta frontlinjen vad gäller satsning på forskning och utveckling. Från mitten av 80-talet minskade visserligen det svenska näringslivets forskningsinsatser, men å andra sidan ökade de statliga insatserna kraftigt. Sammantaget blev det en viss krympning av den samlade forskningsandelen av BNP från ca 3 % till 2,7 %. Men den andelen har sedan återigen ökat. Vår styrka har legat i grundforskningen medan vi inte satsat tillräckligt på forskning och utveckling som leder till industriell tillämpning. Vi har inte lyckats åstadkomma den produktförnyelse som är en förutsättning för en uthållig ekonomisk utveckling. Om vi skall kunna genomföra en sådan förnyelse krävs en förstärkning av insatserna för forskning och teknikutveckling samt en ökad samverkan mellan forskarsamhället och företagen. Här har också det svenska näringslivet och företagen ett stort ansvar. För att konkretisera detta synsätt vill jag understryka att den kunskapsintensiva sektorn svarat för nästan hela den industriella expansionen i Sverige sedan 1980. Mellan 1980 och 1993 ökade sålunda förädlingsvärdet inom den kunskapsintensiva industrin i Sverige med 40 %, medan positionerna för den kapitalintensiva industrin i stort sett var oförändrade. Detta säger egentligen det mesta om dagens och morgondagens utbildningsbehov. Vi kan med ledning av alldeles färska uppgifter konstatera att svensk industri just nu satsar mer än någonsin på forskning och utveckling. I den absoluta toppen ligger Ericsson och läkemedelsföretag. Ericssons FoU-kostnader, dvs. forsknings och utvecklingskostnader, är nu mer än dubbelt så höga som investeringarna i fastigheter, maskiner och varor. Drygt 60 % av 1994 års fakturering var produkter som inte fanns för tre år sedan. Detta säger också något om vikten av förmåga till förnyelse och överlevnad i en föränderlig tid. Den starka expansionen av forskning och högre utbildning i vårt land har initierats av socialdemokratiska regeringar, men den har i regel kunnat genomföras i bred politisk enighet. Med den borgerliga fyrpartiregeringen och moderaternas inträde i Utbildningsdepartementet inleddes emellertid ett systemskifte där de ideologiska övertonerna ofta skymde den utbildnings och forskningspolitiska sikten. OECD såg t.ex. avvecklingen av UHÄ, dvs. Universitets och högskoleämbetet, som en strävan från regeringens sida att centralisera vissa beslutsfunktioner till Utbildningsdepartementet. Försöken att avveckla FRN - Forskningsrådsnämnden - som blivit något av en internationell förebild när det gäller kunskapsutveckling och banbrytande insatser inom kvinno och jämställdhetsforskning är ett annat exempel på politisk klåfingrighet som dess bättre kunde avvisas. Den stora skadan, vars sviter vi just nu upplever mer påtagligt än någonsin, inträffade när Per Unckel och den borgerliga regeringen, i stället för att finansiera angelägen forskningsverksamhet över statsbudgeten, valde att kraftigt åderlåta pensionssystemet. Beslutet att dränera löntagarfonderna och låsa in pensionsmedel i fonder skyddade från insyn och demokratisk påverkan genom folkvalda organ torde vara unikt i svensk politisk historia. Gör det tankeexperimentet att den socialdemokratiska regeringen vid de fem löntagarfondernas tillkomst skulle ha valt samma konstruktion, den insynsskyddade stiftelsen! Löntagarfonderna avvecklades i själva verket genom ett enkelt demokratiskt riksdagsbeslut. Hur folkvalda organ skall kunna förfoga över medlen i Unckelstifteslerna är ännu ett olöst problem. När nu Per Unckel i ett ambitiöst försök att skyla över sina egna tillkortakommanden inom forskningspolitiken tillämpar metoden anfall är bästa försvar, så hugger han ändå i sten. Svaret på hans frustration och oro över utvecklingen finns nämligen i hans egen interpellation. När han hänvisar till forskningsrådens uppvaktning i utbildningsutskottet den 16 mars fångar han problemet i hela dess vidd, ty det är just tillkomsten av forskningsstiftelserna och i viss mån utvidgningen av EU:s ramprogram för forskning som förskjutit balansen mellan resurser för forskningsprogram och resurser för fri grundforskning, till den senares nackdel. Medan det tidigare möjligen rådde en viss snedbalans åt det andra hållet, dvs. för litet tillämpad forskning, är förhållandet nu det motsatta, att vi är på väg in i en situation som riskerar att allvarligt urholka grundforskningen. För detta bär Per Unckel och hans tidigare borgerliga regering ett stort och avgörande ansvar. Per Unckel har alltså lyckats med de, såvitt jag vet, hittills oöverträffade bedrifterna att besvara sin egen interpellation och att i en väl vald formulering i praktiken ta på sig ansvaret för den snedvridning i fördelningen av forskningsresurser som vi just nu upplever.

Fru talman! Jag måste säga att jag tycker att det är något krampaktigt över Per Unckels upphetsade angrepp i alla tänkbara riktningar. Jag kan inte se annat än att det bakom detta ligger någon sorts behov av att glorifiera sin egen tid som forskningsminister - en visserligen mänsklig men likväl inte särskilt trovärdig hållning. Det oerhörda ras för forskningen, som Per Unckel talar om, vilket nu skulle ha inträffat, är bara hämtat från hans egen fantasi liksom för övrigt den oerhörda uppbyggnad som skulle ha skett under hans egen period. Jag kan inte heller finna att Per Unckel, vare sig som tidigare minister eller nu i sin interpellation eller i sitt svar på mitt svar, reser några mer grundläggande frågor rörande forskningens prioritering. Det är mer fråga om allmänna uttalanden om behovet av ledarskap och liknande som jag förmodar att Per Unckel själv anser att han utövar. Men det tycks som om Per Unckel egentligen inte är intresserad av de frågeställningar som den forskningspolitiska debatten måste handla om. Uppenbarligen är han helt ointresserad av frågan om vi verkligen får ut ett resultat och en nytta av de stora satsningar som vi gör när det gäller forskningen. Det finner jag tämligen uppseendeväckande. Det är ju visserligen sant att Per Unckel tillhörde en regering som i alla fall under sina senaste regeringsår inte brydde sig om statsfinanserna. Men nu måste jag väl ändå föreställa mig att Per Unckel är medveten om att det krävs besparingar och att vi inte kan räkna med starka ökningar i framtiden när det gäller forskningsinsatserna. Vi måste se till att de satsningar som görs utnyttjas så väl som möjligt. Det är också uppenbart att en betydande del av forskningen, nu liksom tidigare, måste vara inriktad med bestämning av forskarna själv anser vara forskningsuppgifterna, med hänsyn tagen till forskningsfrontens utveckling. Det förhindrar inte på något sätt att vi också måste ställa oss frågan hur vi skall nyttiggöra forskningsresultat. Det gäller förvisso i såväl näringslivet som samhället i övrigt. Det innebär heller icke att det nödvändigtvis är mindre grundforskning som efterfrågas, eftersom grundforskningen är viktig för den tillämpade verksamheten. Också när det gäller grundforskningen är det uppenbart att det finns frågor som måste ställas. Det har ju bl.a. belysts av händelseutvecklingen inom det medicinska forskningsområdet samt också de diskussioner som aktualiserats med anledning av vad som hänt i Medicinska forskningsrådet. Det är ju ett bra exempel på ett område där det måste ställas frågor om hur man skall utnyttja forskningsresurserna. Jag kommer också att på lämpligt sätt pröva prioriteringarna inom detta område. Slutligen är det uppenbart att Per Unckel nu liksom tidigare inte riktigt kan förstå vad som är själva huvudfrågan när det gäller forskningsstiftelserna. Detta är ju så mycket mer märkligt som han ju själv i konstitutionsutskottet nyligen klargjorde att syftet med dessa stiftelser var ideologiskt. Man skulle inrätta forskningsstiftelser, enligt hans eget uttalande, bortom demokratisk kontroll. Fru talman! Jag tycker att de fåtal riksdagsmän som eventuellt avlyssnar detta skall begrunda denna formulering. Det handlar alltså om att föra över löntagarnas pensionspengar till stiftelser utom demokratisk kontroll - låsa in pengarna där - och dessutom att i några fall tillsätta moderata politiker som ordförande. Det handlar dessutom om att garantera den moderata kontinuiteten genom att låta styrelsen utse sina egna efterträdare. Enligt min uppfattning handlar det alltså om en rent ideologisk konstruktion som för det första vittnar om förakt för de demokratiska spelreglerna men som för det andra ingalunda kommer att vara till nytta för forskningen. Det har ju också den senare debatten mycket tydligt belyst.
Fru talman! Får jag först till utrikesministerns sekundant, riksdagsmannen Silfverstrand, bara nöja mig med kommentaren att problemet med grundforskningen är att den nuvarande regeringen dels har minskat anslagen till den, dels har aviserat nya indragningar. Den förra regeringens balanserade politik för forskningen innebar att man satsade på båda. Nog till riksdagsmannen Silfverstrand. Till utbildningsministern: Jag ställde frågan om man möjligen kunde tolka glömskan av aviseringen om att dra in 1,5 miljarder kronor från i huvudsak Grundforskningsrådet till avdelningen som att detta förslag är skrinlagt. Kan utbildningsministern återkomma i ett kommande inlägg för att ge besked på den punkten? I så fall skulle han göra någonting substantiellt och viktigt som skulle kunna ge betydande injektioner till det svenska forskningssamhället. Utbildningsministern säger att jag inte är intresserad av att diskutera forskningsprioriteringar. Då känner nog utbildningsministern mig dåligt. Hela det svenska forskarsamhället är intresserat av att göra det. Problemet är emellertid att de i den dialog som de vill föra möter en utbildningsminister som inte förefaller vara intresserad av att föra den med dem utan förefaller låst i något slags vendetta mot de gamla forskningsstiftelserna och som är fixerad vid att man nu skall leverera besparingar på ett forskningsområde, som åtminstone jag anser att forskningsministern borde slåss för att slippa. Det finns, Carl Tham, ingen naturlag som säger att det, när ett land befinner sig i ekonomisk kris, är på kunskapssuppbyggnaden som man skall spara. Tvärtom talar starka skäl för att det i just sådana situationer är kunskapsuppbyggnaden som måste gå först. På denna punkt menar jag att Carl Tham och hans regering skändligen har misslyckats i värnandet av de centrala värden som behövs efter krisen. I fråga om relevansen, eller snarare hur vi skall använda våra forskningsresultat, är jag mer än intresserad av att föra en dialog. Den regering som jag satt i föreslog och genomförde en lång rad olika insatser för att främja detta. Får jag fråga vari, förutom att nonchalera just näringslivets intressen av att få insteg i forskningsberedningen, Carl Tham har bidragit till denna uppgift? Slutligen, fru talman, bortom kontroll skall viss forskningsfinansiering ligga. Ja, det är precis på den punkten en socialdemokratisk, eller får jag säga en socialistisk, samhällsanalys skiljer sig från en liberal. Inte ens statens politiker skall kontrollera precis allting i ett öppet och fritt samhälle.
Fru talman! Jag förstår att Per Unckel så snabbt vill komma förbi det som han betraktar som historia.

Han uttrycker i sin interpellation oro över den utveckling som han själv starkt bidragit till. Detta är, Per Unckel, bakgrunden till att jag i dag har tagit till orda. Jag har kunnat följa hela denna utveckling och vet också hur forskarna och högskolorna själva såg på dessa reformer. Det är viktigt att friska upp minnet av detta. Man gick ut till samtliga universitet och högskolor för att försöka få till stånd en universalreform och omvandla universitet och högskolor till stiftelser. Intresset var minst sagt klent. Det handlade slutligen om att tre blev aktuella, och det var två som fick detta tvivelaktiga nöje. Man ville exempelvis från Chalmers tekniska högskola få ökade frihetskrav tillgodosedda genom vissa fortsatta avvecklingar och även genom vissa förenklingar i högskolelag och högskoleförordning. Man fick dock inte detta, utan villkoret för den höjda frihetsgraden var att man omvandlades till en insynsskyddad stiftelse. Den slutsats som vi kan dra är alltså, Per Unckel, att det var fråga om ett ideologiskt projekt. Det fanns ingen förankring för det ute i högskolevärlden. Det fanns också möjlighet till kompromisser när det gällde användningen av löntagarfondernas pengar. Det fanns en preliminär uppgörelse om att man skulle diskutera sig fram till en lösning. Per Unckel vet att det fanns en beredvillighet från socialdemokraternas sida att avsätta delar av de här resurserna för forskningsändamål. Slutsatsen är att det i dag totalt sett finns resurser i det svenska samhället för en kraftfull satsning både på grundforskning och på tillämpad forskning. Sådana är inlagda i statsbudgeten och finns i forskningsstiftelserna. Dilemmat är att Per Unckel har skapat ett system där demokratiska organ i form av Sveriges riksdag och regering inte förfogar över möjligheterna att göra den fördelning som alla ytterst är överens om att vi borde ha.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar motsvarar de besparingar som görs från Utbildningsdepartementets sida på forskningsområdet 1,7 %. Det är inte några hisnande besparingar i det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss. Det finns också en strategi när det gäller de totala besparingarna. Vi anser att det i detta läge är oerhört viktigt att satsa också på den grundläggande utbildningen i samhället. Jag har ofta hört Per Unckel tala om behovet av spjutspetsar, och det kan nog finnas ett sådant behov, men det måste också finnas någon som håller i spjutskaftet. Annars har man inte mycket nytta av spetsen. Det är det som vi menar är viktigt både när det gäller den grundläggande utbildningen och högskoleutbildningen. Därför har vi satsat på att i det här läget, bl.a. med insatser via arbetsmarknadspolitiken, förbättra den allmänna kunskapsnivån i samhället. Det är också på det sättet som vi har gjort våra prioriteringar. Nu talar Per Unckel om att den föregående regeringen, som han mänskligt och naturligt nog oavbrutet glorifierar, skulle ha åstadkommit en balanserad politik i forskningshänseende. Men det är ju precis motsatsen som är fallet. Genom inrättandet av forskningsstiftelserna blev i själva verket hela det forskningsfinansiella systemet i högsta grad obalanserat. Och vad mera är: Ansvaret för beslutet om detta lades i praktiken i händerna på privata personer, förvisso säkerligen förträffliga, men ändå likväl utan möjlighet till en klok samordning med den statliga forskningspolitiken i övrigt.

Nu frågar Per Unckel hur det går med de aviserade besparingarna med anledning av forskningsstiftelserna. Låt mig först säga att jag aldrig har sagt att en besparing på upp till 1 500 miljoner kronor skulle göras vid forskningsfördelningen. Det var en sifferuppgift som illustrerade hur stor avkastningen skulle kunna förväntas bli från dessa stiftelser. Jag är inte nu beredd att göra något ytterligare klarläggande i denna fråga. Regeringen kommer förhoppningsvis före sommaruppehållet att klargöra vilken politik vi avser att föra när det gäller forskningsstiftelserna. Något mer finns inte att säga i den frågan i dag. Jag vill emellertid understryka att vårt intresse är tvåfalt. Det ena målet är att se till att vi får en stark och välutvecklad forskning, och det förutsätter, oavsett hur man hanterar stiftelserna, klara prioriteringar. Det är påfallande att Per Unckel inte är särskilt intresserad av att diskutera detta, lika litet som han intresserad av att diskutera andra för forskningen grundläggande frågor, som t.ex. betydelsen av att få fram flera kvinnliga forskare eller avvägningen mellan de olika institutionerna och hur man skall komma till rätta med den uppenbara revirbevakning som finns i svensk forskning i dag. Det andra målet för regeringens politik är att få till stånd en hantering av den samlade offentliga forskningsfinansieringen, dvs. den forskningfinansiering som ytterst är bekostad av allmänna medel, så att det sker en samordning och en rimlig avvägning mellan de ändamål som forskningsstiftelserna skall främja och annan forskning.
Fru talman! Först några ord till sekundanten. Han sade att jag snabbt ville komma förbi hans frågor. Det var en mycket enkel orsak till det, fru talman. Han hade inget nytt att tillföra utöver det som han har sagt i denna kammare de senaste fyra åren. Skälet till att vi i dag har en obalans i forskningsfinansieringen är att den nuvarande regeringen bantar ned grundforskningen. Carl Tham säger att han har sparat 1,7 % på forskningen så här långt. Ja, det är sant. Dessutom har han sparat en god portion på den akademiska grundutbildningen, vilket leder till att de institutioner som har att utföra forskningen har lemlästats också i det andra benet. Han har dessutom sänt brev till de forskningsstiftelser som han så högljutt kritiserar, icke för att meddela någon allmän upplysning om avkastningsvolymen utan för att säga följande: Det är regeringens önskemål att sammanlagt minst 1,5 miljarder kronor avsätts under perioden t.o.m. 1998 för sådan verksamhet som i dag finansieras av statliga forskningsmyndigheter. Man måste vara född på andra sidan månen, fru talman, om man skall tolka detta på annat sätt än att 1,5 miljarder avses bli indragna av de forskningsmedel som staten i dag betalar ut. 1,5 miljarder är uppemot 10 % av de forskningsmedel på marginalen som först och främst grundforskningsråden disponerar. Det är, Carl Tham, en dramatisk försämring av Sveriges forskningspotential. Carl Tham återkommer till ett tema som socialdemokratin har drivit under många herrans år, nämligen att löntagarfonderna skulle på något sätt vara löntagarnas pensionspengar. Carl Tham, som har varit med - dock från ett annat parti - i löntagarfondsdebattens allra mest ursprungliga fas, vet mer än väl varifrån pengarna kommer. Det är företagen som har betalat in dem. Det är företagen som har tvingats att för sin egen socialiserings skull avsätta dessa resurser. Vad riksdagsmajoriteten gjorde för några år sedan var att sätta dessa pengar i en användning som skulle kunna gynna bl.a. Sveriges långsiktiga företagsutveckling. Det är den politiken som Carl Tham uppenbarligen inte kan acceptera. Han vidhåller i dag frenetiskt att det är hans främsta uppgift att bekämpa detta, och jag beklagar den bedömningen, Carl Tham. Utbildningsministern utgör i dag ett dåligt föredöme för det forskarsamhälle som vill ha ledning, inspiration och utmaningar. Min rekommendation till regeringen är att lägga fortsätta besparingar på kunskapsuppbyggnaden åt sidan. Öppna därmed för en god dialog med andra partier och med forskarsamhället om inriktningen av den svenska forskningspolitiken på sikt! Då har Carl Tham förutsättningar att bidra konstruktivt till det svenska samhällets utveckling i stället för att bara vara destruktiv och bryta ned sådant som människor vill skapa.
Fru talman! Först vill jag rätta till ett sakfel som Per Unckel gjorde sig skyldig till. Löntagarfondspengarna har påverkat löneutrymmet. Det är löntagarna som har avstått i löneutrymme så att pengar skulle kunna sättas i pensionsfonder. Löntagarfondspengarna tillhörde till sista kronan pensionssystemet innan fonderna avvecklades. Man kan uppskatta de medel som forskningsstiftelserna förfogar över till ungefär 17 miljarder, varav drygt 1,5 miljarder beräknas delas ut fram till den siste december 1998. Enkel matematik - en addition eller sammanläggning av dessa resurser med de resurser som fördelas över statsbudgeten - visar vad jag har sagt tidigare, dvs. att det sammantaget finns starka forskningsresurser i det svenska samhället. Det vill Per Unckel tydligen inte diskutera. Obalansen och svårigheten för oss att fördela dem efter de prioriteringar som vi helst skulle vilja göra - det har Per Unckel inte förnekat - beror på att vi inte kommer åt medlen med demokratiska beslut. Det var dessa farhågor som forskningsråden uttalade vid den utfrågning som utskottet gjorde den 16 mars, där jag råkade vara med. Det är möjligt att Per Unckel bygger sina uppgifter på den sekundant som han har i detta utskott. Så var det i alla fall. Forskningsråden är oroade, och det beror på tillkomsten av forskningsstiftelserna och inte på någon njugg inställning till forskning och grundforskning från socialdemokratins sida. Den svenska högskolan skall enligt vår uppfattning vara en självständig kunskapssökande och kunskapsförmedlande organisation, verksam i det demokratiska samhällets mitt. Forskning och dess resultat är en av de mest samhällsförändrande krafterna. Det blir allt kortare tidsrymd mellan det att nya upptäckter görs och nya samband konstateras till det att de gjorda iakttagelserna påverkar våra samhällen, våra arbetsplatser och våra enskilda liv. Därför är inflytandet över forskningen och dess resultat och insynen i denna verksamhet av största betydelse för alla medborgare i vårt samhälle och därmed även för tilltron till vår demokrati. Den svenska högskolan måste ha denna självständighet, och vi måste se till att vi kan fatta demokratiska beslut om inriktningen och fördelningen av dessa resurser. Jag har vid upprepade tillfällen i debatter här genom åren ställt den avgörande frågan till Per Unckel och skall göra det ännu en gång. Han har tidigare inte svarat. Vem skall enligt Moderaternas och Per Unckels uppfattning ha makten över kunskapens villkor?

Fru talman! Per Unckel fäktar förvisso vidare med ett ymnigt ordförråd. Nu är också enligt hans bedömning den svenska forskningen "lemlästad". Jag måste säga att det tyder på att Per Unckel har föga insikt om ordens valör i förhållande till verkligheten. I själva verket befinner sig den svenska forskningen i högönsklig välmåga. Men också i forskningen måste man diskutera prioriteringar. Också det allmänna, som finansierar forskningen, måste gå in i en sådan prioriteringsdiskussion. Det är viktigt av det skälet att vi också vill ha ett utbyte av forskningen. Det gäller inte bara inom det industriella området, vilket är självklart, utan också inom en lång rad andra samhällsområden. Därför måste det föras en diskussion om dessa prioriteringar. Per Unckel säger att han är beredd att delta i en sådan diskussion. Det är mycket bra! Jag ser fram emot det. Som jag sade inledningsvis i mitt svar kunde svensk forskningspolitik tidigare beslutas i relativ politisk enighet. Det är förvisso min förhoppning att så skall kunna ske också i framtiden. Orsaken till att det nu råder en politisk motsättning, i varje fall mellan regeringen och socialdemokratin å ena sidan och Per Unckel å den andra sidan, är dels uppenbarligen Per Unckels behov av att utmåla sin egen regeringstid oerhört glorifierande - det kanske är det viktigaste skälet - dels självfallet inrättandet av stiftelserna. Stiftelserna är både forskningspolitiskt och demokratiskt ett problem. Per Unckel för in diskussionen på löntagarfonderna. Jag vill på nytt påminna om det Per Unckel flera gånger har påpekat: Det gällde för den dåvarande borgerliga regeringen att infria det väljarmandat man fick, nämligen att avveckla löntagarfonderna, när man tillträdde hösten 1991. Per Unckel har många gånger sagt att det var angeläget att respektera det mandatet. Jag kan förstå det. Det är just precis detta som diskussionen gäller. Det socialdemokratiska partiet här i riksdagen gick emot inrättandet av forskningsstiftelser av skäl som då angavs. Det klargjordes också i valrörelsen. Men forskningsstiftelserna har givits en sådan form att denna regeringen inte kan infria det mandat som väljarna gav regeringen i detta specifika avseende. Det är det som är den demokratiska kärnfrågan. Det är det som Per Unckel ständigt väjer för eftersom han vet att det i grunden är oacceptabelt att på detta sätt omyndigförklara väljarkåren.

Fru talman! Dan Ericsson har ställt tre frågor till mig angående samarbetet mellan länderna i Östersjöområdet. Frågorna gäller om och i så fall på vilket sätt jag stöder de idéer och det arbete som pågår på olika håll som söker påverka EU att utarbeta en Östersjöpolitik, om jag är beredd att närmare utreda frågan om en Östersjöakademi och om jag är beredd att verka för att EU:s strukturfonder utnyttjas för ett kraftfullare och mer kreativt stöd för regionalpolitiska projekt. Central och Östeuropa. Där deklarerar regeringen sin avsikt att arbeta för att EU:s östsamarbetsprogram ägnar ökad uppmärksamhet åt Östersjöregionen. Där anger regeringen även riktlinjer till den nya biståndsmyndighet som regeringen föreslår skall bildas och inom vilken organiseras en särskild avdelning med samlat ansvar för samarbetet med Central och Östeuropa. För att främja politiskt samarbete och ge stöd till olika samarbetsformer mellan länderna i Östersjöregionen samt EU-kommissionen bildades också 1992 Dan Ericsson har i en motion till riksdagen med anledning av budgetpropositionen, som jag nyss citerade, föreslagit bildandet av en Östersjöakademi kopplad till Linköpings universitet. Frågan har alltså behandlats av utbildningsutskottet. Utskottet har med anledning av motionen uttalat att universitet och högskolor enligt nu gällande högskoleförordning har frihet att själva besluta om inriktning och organisation av verksamhet och inrättandet av institut, centra o.d. Jag instämmer härvidlag i utskottets utttalande. Jag kan för övrigt konstatera att väl utvecklat samarbete av det slag som efterlyses av Dan Ericsson redan finns vid ett antal universitet och högskolor. Jag är därför inte beredd att utreda förslaget om en Östersjöakademi. Den slutliga användningen av de medel som tilldelas Sverige från EU:s strukturfonder kommer att avgöras genom beslut av de olika aktörer som fått ansvaret för fördelning av medlen. Jag har som utbildningsminister därför inga möjligheter, och skall inte heller ha några möjliheter, att påverka fördelningen på projektnivå. Jag har emellertid klart uttryckt min önskan att fördelningen av dessa medel samordnas med den nationella politiken på området.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för interpellationssvaret. Bakgrunden till interpellationen är att jag anser det helt nödvändigt att vi får en ny tyngdpunkt i Östersjöområdet - en tyngdpunkt för utbildning och utveckling. När nu utvecklingsarbetet kommit i gång på en rad områden i Östersjöområdet måste vi i Sverige ha såväl visioner som handlingskraft för att nå resultat på det här området. kopplade till EU:s strukturfonder, syftar till aktiv kunskapsöverföring och samverkan mellan institutioner, universitet, organisationer och företag för interregional utveckling över nationsgränserna. Andra EU-program, Tempus, arbetar med att förändra och utveckla den högre utbildningen i Östeuropa, bl.a. inom områdena logistik, kommunikation, infrastruktur och ekonomi. Flera organisationer, statliga institutioner och verk samt universitet arbetar i dag var och en med olika projekt kopplade till kunskapsöverföring inom Östersjöområdet utan något organiserat gemensamt kunskapscentrum för bl.a. Fru talman! Som ministern påpekar har jag tidigare pekat på möjligheten till ett sådant centrum i form av en Östersjöakademi lokaliserad till Norrköping. Jag har ställt mina interpellationsfrågor till ministern med anledning av EU-kommissionens relativt färska beslut om Interreg och Östersjöområdet. Vad får jag då för svar? Det är tre frågor, och med anledning av den första säger ministern att han stöder arbetet med och söker påverka EU:s utarbetande av en Östersjöpolitik. Men svaret är ju nästan god dag yxskaft. Ministern hänvisar till en proposition och talar om att det finns ett Östersjöråd. Men det är ju inga större nyheter, Carl Men ministern känner kanske inte till att utredningen inför propositionen om samarbete med Central och Östeuropa inte behandlade Utbildningsdepartementets område och anslag. Det skulle vara intressant, inte bara för mig utan för alla dem som aktivt arbetar med att driva på ett utbildnings och utvecklingsarbete i Östersjöregionen, att nu få veta vilka aktiva insatser utbildningsministern gjort visavi EU för en politik kring nödvändigheten av ett program för förstärkt kunskapsöverföring till andra sidan Östersjön. Jag skulle vilja ha en redovisning av detta. Om jag inte kan få en sådan är det ett svar som är talande nog för regerings handlingskraft på det här området. Fru talman! Den andra frågan handlar om Östersjöakademin. På min fråga om ministern kunde tänka sig att titta närmare på tanken om en Östersjöakademi för att samordna utbildnings och utvecklingsarbetet i Östersjöområdet är svaret uppenbarligen nej. Jag beklagar det och tar det faktiskt som intäkt på att regeringen inte förmår se visionerna och möjligheterna med Östersjöregionens utveckling. På något sätt gillar man läget och arbetar inte aktivt för att nå centrala målsättningar. Tanken med en Östersjöakademi i Norrköping är inte tagen ur luften. Den tar sikte på att dra nytta av att flera kompetenta statliga verk, institutioner och universitet finns lokaliserade i Norrköping Linköpingsområdet där särskilt eftersträvade kunskaper för Östersjöområdet kan ställas till förfogande på ett organiserat sätt. Kunskapsutbytet bör naturligtvis vara dubbelriktat. Länderna på andra sidan Östersjön är ju våra framtida viktiga handelspartner. De behöver fungerande infrastruktur och transportsystem. Här handlar det om att ta initiativ och visa handlingskraft för att vi skall få en viktig svensk tyngdpunkt i Östersjösamarbetet. Jag ser faktiskt Norrköpingsregionen som en möjlig sådan tyngdpunkt. Min fråga här är om inte utbildningsministern ser vilka möjligheter detta ger för framtiden. Detta är i hög grad en investering för framtiden. På min tredje fråga om ministern är beredd att driva på för att EU:s strukturfonder skall riktas till regionprojekt som Östersjöområdet är svaret närmast en gäspning. Det är alarmerande om den inställningen är legio i regeringen. EU:s Interreg II-program hänvisar till kunskapsöverföring mellan de högre utbildningarna, t.ex. universitet för transporter, infrastruktur och kommunikation. Det är detta min interpellation ytterst handlar om. Vad gör då ministern för att vi skall få ta del av resurser för denna kunskapsöverföring i Östersjöregionen? Görs det något aktivt? Eller är det så, fru talman, som beskrivs i en artikel i Svenska Dagbladet den 29 mars? Där skrevs det att en grupp regionala entusiaster i flera år drivit åsikten att man borde få till en fungerande sammanhängande region av Östersjöområdet. Där står: "Europaminister Mats Hellström tycktes tagen på sängen när han --- påmindes om att det nu finns en konkret chans för svenska regeringen att göra en insats." Hur är det med utbildningsministern? Har han tagit sig ur sängen när det gäller den här frågan?
Fru talman! Dan Ericsson klagar över att det inte finns några nyheter i mitt interpellationssvar. Det är helt riktigt, fru talman. Här finns inga nyheter av det enkla skälet att Dan Ericsson i sin interpellation strängt taget bara upprepar det som han har framfört tidigare i en motion. Den behandlas att riksdagens utbildningsutskott. Då kommer den rimligen också att behandlas i debatter senare i riksdagen. Det finns ingenting att tillägga till det som har sagts i denna fråga från bl.a. utbildningsutskottet. Det är välkända synpunkter just därför att de redan har bemötts. I en propositionen har regeringen också klargjort hur den vill se programmet för samarbetet med Central och Östeuropa. Där framgår också att ansvaret för detta kommer att ligga inom Utrikesdepartementet och inom ramen för det bistånd som skall bedrivas av den nya biståndsmyndigheten. Där framgår också riktlinjerna för detta. Regeringen har självfallet inget att tillägga utöver sin egen proposition. Det är bara att läsa den. Det kan man göra både i och utanför sängen. Sedan vill jag bara tillägga att jag har en ganska betydande erfarenhet när det gäller projektsamarbete som mångårig chef för SIDA. Det är ofta man stöter på tanken att ett sådant skulle bli bättre genom att man, som det heter, samordnar detta till en institution som skall se till att projekten löper i varandra. Det låter bra, men i praktiken är det sällan en särskilt bra form. Jag vill inte säga att det är något fel med en Östersjöakademi. Jag har bara sagt att i så fall måste universiteten och högskolorna själva bestämma detta i enlighet med den förordning som reglerar universitetens och högskolornas verksamhet. Här finns faktiskt lag och ordning. Det kan inte regeringen eller jag plötsligt ändra på. Inte heller riksdagen har för avsikt att ändra på det. Det är universiteten och högskolorna som i så fall får ta ställning till detta. Men jag är ganska skeptiskt till att en sådan eventuell akademi skulle kunna bli en institution som skulle samordna allt vårt samarbete med Central och Östeuropa. Det visar sig också av erfarenheterna att det löper bäst om man engagerar olika institutioner, särskilt på den högre utbildningens område, som söker egna kontakter och etablerar egna samband, och självfallet även tar ansvaret för dem. Fru talman! Det är samma sak beträffande användningen av EU:s strukturfonder. Där finns en regelordning som också klargör hur beslut skall fattas när det gäller fördelning av medlen. Därav framgår att jag som minister inte kan säga att det skall inriktas på det ena eller andra sättet. Men där gäller självfallet att det bör ske en sådan fördelning att den samordnas med den nationella politiken på området. Den nationella politiken i det här avseendet är ju helt klar. Vi önskar ett kraftigt förstärkt samarbete med Östeuropa. Det har ju också många gånger framgått av både regeringspropositioner och uttalanden. Jag utgår ifrån att man vid fördelningen av medlen också kommer att respektera denna önskan.
Fru talman! Nu säger utbildningsministern att regeringen önskar ett kraftigt förstärkt samarbete. Det är bra. Men frågan är vad som sker i handling. I interpellationssvaret säger ministern att han inte har någon möjlighet att påverka. Den här interpellationen handlar faktiskt om att Sverige skall visa framfötterna, ta initiativ till och verka för just detta med kunskapsöverföring. Vi måste få till logistik och infrastruktur som fungerar just för att vi skall få ett fungerande arbete i Östersjöområdet och en utveckling på andra sidan Östersjön. Så småningom kommer vi därmed att bygga upp stadiga handelsrelationer som vi alla runt Östersjön kommer att dra fördel av. Men utbildningsministerns attityd och svar andas enbart: Låt oss vänta och se. Vi har gjort vårt. Vad som göras skall är allaredan gjort. Att utbildningsutskottet diskuterar den här frågan är en sak. Men vad jag efterfrågade var ministerns uppfattning i just den här frågan. Det framgår inte alltför klart i den proposition som ministern hänvisar till, eftersom utbildningsfrågorna knappast ens berörs i det sammanhanget. Ministern säger att det är UD och den nya biståndsmyndigheten som är ansvariga för detta. Så enkelt kan vi väl ändå inte göra det för oss. Det här handlar om att koordinera olika områden, inte minst utbildningsområdet. Då gäller det att ta vara på de initiativ och den vilja till satsningar som finns runt om i regionen. Med ministerns inställning och attityd förtar man litet av den vilja och det engagemang som finns. Det är det jag är rädd för. Ministern säger att han inte har något att tillägga utöver propositionen. Jag beklagar att vi inte har en utbildningsminister som kan se framåt och både i visioner och i konkret handling visa att regeringen vill någonting på detta område.
Fru talman! Jag har förståelse för att Dan Ericsson har behov av att tala för sin motion som så obarmhärtigt har blivit avstyrkt av utbildningsutskottet, och den här debatten kan ge ett extra tillfälle till det. Jag vill först och främst säga att vi inte har några delade meningar när det gäller behovet av samarbete i Östersjöområdet. Det är fullt klart och framgår av en lång rad uttalanden som har gjorts av regeringen. Det är också sant som Dan Ericsson säger, att vad göras skall är allaredan gjort, i den meningen att regeringen har redovisat sin politik på detta område i den proposition som är framlagd, och som medlem av regeringen står jag självfallet bakom propositionen. Jag har ingenting därutöver att tillägga.
Fru talman! Utbildningsministern säger nu att jag har behov av att tala om min egen motion. Det kan i och för sig vara bra att vi lyfter fram dessa tankar på flera sätt. Men den debatten kommer så småningom att föras här i riksdagens kammare. Det jag efterlyste var faktiskt utbildningsministerns tankar och konkreta insatser på detta område. Jag har knappast på någon punkt fått ett konkret besked. Det enda konkreta beskedet jag fått är att ministern inte tänker ta initiativ till en Östersjöakademi. I övrigt finns det uppenbarligen ingenting att redovisa. Det görs ingenting på utbildningsområdet, och det är bara att beklaga. Utbildningsministern lämnar över till andra att hantera frågor som är av avgörande betydelse för utvecklingen i Östersjöregionen. Det vill jag ytterst djupt beklaga.
Fru talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag kommer att kräva att en viss hemlig rapport hos Vattenfall offentliggörs, om jag mot bakgrund av vad som inträffat kommer att uppmana Energikommissionen att särskilt granska de statliga energibolagens verksamhet när det gäller att ställa om från kärnkraftsel till förnyelsebar energi samt om jag kommer att verka för att den av statliga Vattenfall planerade kampanjen för att rädda kärnkraften inte blir av. Bakgrunden till interpellationen är att Birger Schlaug offentliggjort material ur en konsultrapport som sammanställts på uppdrag av Vattenfall AB. Vattenfall är ett av staten helägt aktiebolag. Regeringen, som ansvarar för förvaltningen av statens företagsägande, har gett mig uppdraget att svara för ägarfrågorna beträffande Vattenfall. Aktiebolagslagen reglerar huvuddragen i arbetsfördelningen i aktiebolag. Ägaren beslutar i vissa frågor på bolagsstämman, bl.a. om bolagsordning och val av styrelse. Styrelsen fattar i huvudsak beslut i övergripande strategiska, långsiktiga frågor samt utser verkställande direktör. Verkställande direktören leder den löpande operativa verksamheten i företaget som svarar för underlag till styrelsens ställningstaganden. Schlaug hänvisar i interpellationen till en konsultutredning som utförts på Vattenfalls uppdrag. Vattenfall, liksom många andra större bolag, beställer normalt konsultrapporter inom olika områden. Det faller inom företagsledningens ansvar att besluta om sådana uppdrag. Till villkoren för sådana uppdrag hör också regelmässigt att konsulten svarar för innehållet. Det är också vanligt att företag som beställer och betalar sådana rapporter behandlar dem som företagshemliga. Helt i enlighet med arbetsfördelning i ett bolag som Vattenfall har den aktuella rapporten således hittills inte varit föremål för behandling i styrelsen. I den mån rapporten senare skulle komma att utgöra underlag för förslag till beslut i styrelsen, skulle den direkt eller indirekt kunna bli föremål för styrelsens uppmärksamhet. Självfallet kan styrelsen också på eget initiativ begära att få ta del av en rapport som denna. Vattenfall har sedan några år gjort omfattande ansträngningar för att utveckla en aktiv miljöpolitik för företagets hela verksamhet. Näringslivet och inte minst de statligt ägda företagen intresserar sig numera i hög grad för dessa frågor, vilket jag utgår från att Birger Schlaug välkomnar. Jag vill också nämna, att Miljö och Näringsdepartementen för några dagar sedan arrangerade ett symposium med anknytning till detta ämnesområde. Enligt vad jag erfarit gav Vattenfall hösten 1994 i uppdrag till en konsult att analysera förutsättningar för att utveckla en affärsorienterad miljöstrategi. Jag har vidare erfarit att rapporten också handlar om detta. På Birger Schlaugs första fråga vill jag svara, att jag saknar såväl formella möjligheter som anledning att kräva att den aktuella rapporten offentliggörs av skäl som ovan redovisats. På den andra frågan svarar jag, att Engergikommissionen som bekant för närvarande utreder förutsättningarna för den framtida engergipolitiken. I regeringens uppdrag till kommissionen görs ingen distinktion mellan statliga och övriga bolag. Regeringen planerar ingen ändring eller komplettering av direktiven. Slutligen kan jag försäkra Birger Schlaug, att jag som ansvarig för ägarförvaltningen av Vattenfall inte skulle acceptera att företaget genomför några kampanjer för eller emot kärnkraften. Jag har nyligen i andra sammanhang påpekat att det är statsmakternas uppgift att bereda och besluta i frågor som denna. Ett statligt ägt bolag bör givetvis liksom andra kunna bidra med saklig information och underlag i samhällsdebatten och beredningsprocessen. Men det vore oförenligt med relationen till ägarna om ett av staten ägt bolag gjorde egna ställningstaganden i politiska frågor.
Fru talman! Ni som är kvar på läktaren! Jag får tacka näringsministern för svaret. Kärnkraften har diskuterats länge. Vi har ett riksdagsbeslut som säger att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Vi har haft en folkomröstning där man diskuterade alla möjliga saker och också kom fram till att den bör avvecklas. En av de reaktorer som man diskuterat att man skall avveckla först är just Ringhals 2, eftersom drifttillståndet för reaktorn går ut den 31 december i år. Vattenfall äger reaktorn Ringhals 2. Det är då intressant att veta hur politiker agerar, hur energimarknadens aktörer agerar, hur statliga företag agerar och just i det här fallet hur Vattenfall agerar. Vattenfall är ett statligt företag. Det som är intressant, och det som jag tror att näringsministern vet men inte vill säga, är att Vattenfall har beställt en konsultrapport som går ut på, dvs. uppdraget går ut på, hur man skall kunna fördröja kärnkraftsavvecklingen, eftersom det är i Vattenfalls ekonomiska intresse. Det problem som har uppstått är att ett statligt företag aktivt försöker motverka ett riksdagsbeslut. I den rapport som till delar är offentliggjord, och som Vattenfall naturligtvis inte vill offentliggöra, men som ändå har kommit ut, står det: "Om Vattenfall tvingas stänga egna reaktorer först vid en politisk avveckling blir de ekonomiska förlusterna stora. Vattenfall bör därför sträva efter att skifta miljöfokus från strålningsrisk till försurning och växthuseffekt för att därigenom indirekt fördröja kärnkraftsavvecklingen. För detta krävs troligen samverkan med andra intressenter, t.ex. EU, större kunder, branschorganisationer Det är inte så att företaget, i det här fallet konsultföretaget McKinsey, hittar på det här självt, utan det gör någonting på uppdrag. Här var det ett klart och tydligt uppdrag: Hur skall Vattenfall rädda de pengar man har investerat i kärnkraften? Näringsministern svarar då att konsulten svarar för innehållet. Men det är Vattenfall som har beställt rapporten. Näringsministern säger också i sitt svar: "Slutligen kan jag försäkra Birger Schlaug, att jag som ansvarig för ägarförvaltningen av Vattenfall inte skulle acceptera att företaget genomför några kampanjer -". Smaka på de orden, Sten Heckscher! Vad gör Vattenfall just nu i Göteborgsområdet? Jo, man sjösätter en enorm kampanj. Av kampanjmaterialet - i den här skriften finns kampanjupplägget - framgår exakt hur man har tänkt sig det hela. Under de här veckorna är det fråga om 175 affischer på upplysta tavlor, helsidesannonser, specialchartrade tåg från Göteborg, gratis mat och underhållning för att förstärka kärnkraften. Från Vattenfall säger man t.o.m.: Vi skall alla bli ambassadörer för kärnkraften. Är inte det en kampanj? Sade inte näringsministern alldeles nyss att regeringen inte accepterar någon kampanj? Men det här är en kampanj. Det är bara en del i en mycket stor kampanj för att behålla kärnkraften. Vattenfall, Industriförbundet och Svenska arbetsgivareföreningen ingår i kampanjen. Kulmen uppnås i höst, innan Energikommissionen skall fatta sitt beslut. Då kommer kulmen på denna gigantiska satsning, där det statliga Vattenfall deltar fullt ut. Dagbladet som svar på en debattartikel jag hade, att det inte ligger i Vattenfalls roll att söka påverka energipolitiken. Vad är det man gör exakt nu, Sten Heckscher? I den rollen ingår bl.a. att försöka bevara det man har investerat, dvs. att motverka de beslut som har fattats i Sveriges riksdag. Jag kan också informera om att Vattenfall faktiskt satsar mycket mera pengar på kärnkraften än på alternativen. Det framgår av bolagets budget. Tänker Sten Vattenfall, se till att Vattenfall avslutar den kampanj som man har dragit i gång och som man tänker fortsätta i sommar och avsluta i höst?
Fru talman! Jag tycker att Birger Schlaug rör ihop litet olika saker. Vi kan börja tala om konsultrapporten. Som jag sade tidigare har Vattenfall mig veterligt inte beställt en rapport om hur man skall kunna fördröja kärnkraftsavvecklingen. Det får stå för Birger Schlaug. Min slutsats i interpellationssvaret står också fast. Jag har i andra sammanhang och från andra håll fått påskrivet för att jag anser att Vattenfall, såsom ett helägt statligt bolag, inte skall delta i den energipolitiska debatten. Det står jag också för. Vi har haft en del diskussioner om var gränsen går, eftersom Vattenfall liksom andra bolag självfallet har rätt och kanske i vissa fall också skyldighet att ta fram underlag för en saklig debatt. Detta om den s.k. konsultrapporten. Birger Schlaug talade sedan om hur Vattenfall skall rädda de pengar man har investerat. Birger Schlaug bortser då ifrån att Vattenfall är helägt av staten. De pengar som finns i Vattenfall ägs av staten och svenska folket och förvaltas genom riksdags och regeringsbeslut. Vattenfall har här inga sådana ekonomiska egenintressen som Birger Schlaug antyder. Det är faktiskt fråga om statens pengar. Schlaug talar om måste jag medge att jag inte närmare har tagit del av. Jag kan dock försäkra Birger Schlaug att det är min bestämda uppfattning - som jag har gett uttryck för i flera olika sammanhang och också i mitt interpellationssvar - att Vattenfall såsom ett statligt ägt bolag inte skall driva energipolitik. Det ankommer på regering och riksdag.
Fru talman! Näringsministern säger att jag rör ihop saker. Men om jag skall vara ärlig tror jag snarare att det är näringsministern som försöker blanda bort korten. Åtminstone enligt Vattenfalls ledning upplever man det som att man skall rädda de pengar som man har investerat och därför vill man motverka riksdagens beslut om att avveckla kärnkraften. Det är också för att rädda sina pengar som man vill ha planekonomi när det gäller kärnkraften. Man vill inte låta marknaden sätta priset. Näringsministern säger att Vattenfall inte skall hålla på med någon kampanj. Däremot tycker han att Vattenfall skall ta fram underlag för en saklig debatt och informera människor som skall ta ställning. Detta skall det statliga företaget göra. I den här kampanjen som Vattenfall nu bedriver säger man att Ringhals tillhör de främsta kärnkraftverken i världen. Detta säger man i den sakliga kampanjen. Det statliga företaget Vattenfall hävdar detta, och då är det väl så. I världen finns det totalt 369 reaktorer. År 1993 låg Ringhals 3 på plats 240 när det gäller produktion och säkerhet, Ringhals 1 på plats 261 och Ringhals 2 på plats 278. Är det bra? Är det saklig information att säga att vi är främst i världen? Är det saklig information när man i själva verket tillhör de sämsta? Dessutom har man slarvat bort 100 kg uran. Man trodde att man hade skickat dem till CLAB i Oskarshamn, men de låg kvar på Ringhals och man visste inte var. Är det ett särskilt lysande företag? Enligt näringsministern bör Vattenfall komma med ett sakligt underlag för en saklig debatt. På tre år har Ringhals fått två tvåor när det gäller incidentrapporter. I hela världen finns det ca 10 stycken sådana tvåor. Är det saklig information Vattenfall kommer med när man går ut i helsidesannonser och med 175 ljusannonser i Göteborgsområdet och hävdar att man är så väldigt bra? Är det verkligen saklig information? Sten Heckscher säger också att han inte tolererar att Vattenfall bedriver kampanj? Vad kallar Sten Heckscher då det Vattenfall just nu bedriver i Göteborgsområdet? Är inte det en kampanj så säg. Har näringsministern undersökt hur mycket pengar som Vattenfall avsätter för sådana här kampanjer? Jag tror att vi kan komma överens. Står Sten Heckscher fast vid att han och regeringen anser att Vattenfall inte skall bedriva kampanj, så kan vi komma överens. Vad är då en kampanj? Är det inte just en sådan som pågår i Göteborgsområdet?
Fru talman! Jag är verkligen inte här för att blanda bort några kort. Men jag är inte heller här för att diskutera energifrågor. Jag är här för att diskutera en principfråga som rör förhållandet mellan ett statligt ägt bolags ledning och detta statligt ägda bolags ägare. Jag tänker inte gå in på frågor som rör energipolitiken, vilket för övrigt är sådant som min kollega Jag har stor respekt för Birger Schlaugs djupa engagemang i kärnkraftsfrågan. Det är dock tänkbart att detta djupa engagemang möjligen ibland gör Birgers Schlaugs talanger som tankeläsare mindre framgångsrika. Jag är inte riktigt säker på att Birger Schlaug kan svara för exakt vilka tankar som ligger bakom vad olika aktörer gör. I principfrågan är saken helt klar. Jag har sagt flera gånger, och jag säger det gärna en gång till, att Vattenfall - detta av staten ägda bolag - inte skall driva energipolitik. Det är helt uppenbart att Vattenfall inte skall göra det. Det är de politiska aktörerna som har ansvar för hur Sveriges energipolitik skall se ut i framtiden. Däremot är det klart att Vattenfall, som en stor aktör på marknaden, måste kunna tillhandahålla underlagsmaterial. Jag medger att det ibland kan vara olika meningar om var gränsen går mellan att driva energipolitik och att lyfta fram sakuppgifter. Det får vi klara ut med hjälp av en styrelse i Vattenfall. Jag vill stryka under vad jag markerade i mitt ursprungliga svar, nämligen att det skall finnas litet olika nivåer i det här systemet. Jag som enskilt statsråd och som representant för ägaren kan inte gå in på enskilda beslut som fattas av det här bolagets ledning. Förhållandena i ett aktiebolag måste präglas av en annan stabilitet där styrelsen är den verkställande ledningens samtalspartner. Jag tror egentligen att Birger Schlaug och jag är överens i den principiella frågan. Det är min bestämda uppfattning att Vattenfall inte skall bedriva energipolitik. Det har jag gett uttryck för flera gånger, och jag säger det gärna en gång till.
Fru talman! Mitt engagemang är kanske väl känt. Jag tog upp frågan om kärnkraften, riskerna och alla de fel som har varit på Ringhals, eftersom näringsministern hävdade att det var helt okej att Vattenfall gav saklig information. Jag tog exempel på den "sakliga information" man kommer med i den här kampanjen. Jag menar att den inte är saklig. Jag tror att vi skulle kunna avsluta den här debatten med att säga att jag får ett löfte av ministern, att ministern tänker ta reda på hur mycket pengar Vattenfall lägger ned på kampanjer för att försvara kärnkraften och kanske också studera den kampanj som just nu har börjat, där Vattenfall är inblandat. Då kanske vi kan återkomma och se om jag t.o.m. så småningom kan få ett samtal med ministern och få höra hur ministern tänker agera i den här frågan. Helt uppenbart är det en kampanj för kärnkraft som man bedriver. Om Sten Heckscher inte gillar det kan han använda sitt inflytande för att se till att man inte gör det.
Fru talman! Varken Birger Schlaug eller någon annan behöver be om lov för att få föra ett samtal med mig. Birger Schlaug är hjärtligt välkommen, liksom de andra, vid det tillfälle som vi kan komma överens om. Vi är överens i sakfrågan, Birger Schlaug. Vattenfall skall inte driva energipolitik. När det gäller vilka instrument staten som ägare skall begagna för att försäkra sig om detta, är det med hjälp av bolagsstämman, genom att utse styrelseledamöter och genom att göra styrelsen ansvarig inför ägaren och den verkställande ledningen inför styrelsen. Men i grundfrågan är vi, som sagt var, helt överens.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig dels om jag avser att vidta några åtgärder så att skogsvårdslagens miljö och produktionsmål blir mer jämställda i det praktiska skogsbruket, dels om jag avser att föreslå en förändring i procentsiffran för skyddad produktiv skogsmark nedom fjällområdena i Sverige och dels om jag är beredd att ordna fram mer pengar till Den svenska skogspolitiken har rönt mycket stor uppmärksamhet inte bara inom landets gränser utan också runt om i världen. Det unika är att den har både ett produktionsmål och ett miljömål och att dessa dels skall väga lika tungt, dels är integrerade med varandra. Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Miljömålet innebär att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras, att en biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras, att skogen skall brukas så att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftigt bestånd, att hotade arter och naturtyper skall skyddas samt att skogens kulturmiljövärden och dess estetiska och sociala värden skall värnas. Beslutet om de nya skogspolitiska målen fattades i stor enighet här i riksdagen. Det är en väldig utmaning för både skogsnäringen och de myndigheter som är satta att följa upp politiken. Beslutet trädde i kraft så sent som den 1 januari förra året. Därför är det för tidigt att nu uttala sig om hur väl målen uppfyllts. Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att följa upp skogspolitikens effekter. Uppdraget skall redovisas i början av 1998. Då kommer vi att få en uppfattning om i vilken utsträckning som de båda målen getts samma tyngd i den praktiska verksamheten. Skogsstyrelsen skall dessutom i samarbete med Naturvårdsverket fortlöpande utvärdera den nya skogspolitikens effekter för den biologiska mångfalden. En viktig del av skogspolitiken är att hänsyn till miljön skall tas inte enbart genom avsättning av reservat utan också i det praktiska skogsvårds och avverkningsarbetet. I det avseendet skiljer vi oss klart från länder i Nordamerika och Sydostasien, länder som Roy Ottosson hänvisar till i sin interpellation. I Sverige accepterar vi alltså inte att man skall kunna köpa sig fri från ett allmänt hänsynstagande till miljövårdens intressen genom att enbart avsätta reservat. Skyddet för den biologiska mångfalden skall alltså tillgodoses genom olika åtgärder, där reservatsavsättningen är en. Det står klart att det nuvarande skyddet för den biologiska mångfalden är otillräckligt och att det därför finns ett behov av fler skogsreservat i vårt land. Det är av den anledningen som vi fortfarande anvisar stora belopp för detta varje år. Om Roy Ottosson med sin fråga avser en ökad reservatsandel i förhållande till dagens, är mitt svar därför ja. I det skogspolitiska beslutet behandlades frågan om ett procentmål för reservatsavsättning, som Roy Ottosson nu tar upp. Det uttalades då att det inte bör uteslutas att en reservatsnivå i storleksordningen 5 % av den produktiva skogsmarken nedanför skogsodlingsgränsen kan vara nödvändig att uppnå. Detta ställningstagande har nyligen bekräftats av riksdagen. Jag anser mot denna bakgrund att det inte är meningsfullt att lägga fast ett specifikt procentmål. Behovet av reservat är bl.a. beroende av vilka effekter övriga åtgärder inom skogspolitiken ger. När det gäller biotopskyddet vill jag först erinra om att det innebär förbud mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön inom sådana mindre mark och vattenområden som är livsmiljö för utrotningshotade djur och växter. I riksdagsbeslutet 1991 betonades det att det är fråga om mindre mark eller vattenområden och att ersättningar till markägarna därför troligen blir begränsade. Lagen anger också uttryckligen att det skall vara fråga om mindre områden. Det är skogsvårdsstyrelserna som har tillsynsansvaret när det gäller biotopskyddet i skogsmark. Skogsvårdsorganisationen disponerar sammanlagt 20 miljoner kronor innevarande budgetår för bl.a. de begränsade intrångsersättningar det här är fråga om. Dessa pengar får användas även för att bekosta s.k. markägaravtal om naturvård, men de skall i första hand disponeras för intrångsersättningar. Jag kan förstå att det under den högkonjunktur som nu råder inte sällan har aktualiserats skydd av virkesrika biotoper. I de fall det blir fråga om intrångsersättningar kan det då röra sig om förhållandevis stora belopp. Variationer av det här slaget får pareras med hjälp av reservationer på anslaget. Till innevarande budgetår var reservationen anmärkningsvärt stor, beroende på att biotopskyddsbestämmelserna inte trädde i kraft förrän den 1 januari 1994. Skogsstyrelsen, som har ansvaret för anslagsfördelningen och som fortlöpande skall redovisa hur biotopskyddet genomförs, har inte anmält något ytterligare behov av anslag för innevarande budgetår. En kartläggning som Skogsstyrelsen har gjort i dagarna av läget i de olika länen visar inget behov av större anslag. Skogsstyrelsen kan, om det behövs, omfördela resurser inom landet. Regeringen kan göra motsvarande inom ramen för det av Skogsstyrelsens anslag som intrångsersättningarna finansieras från. I det längre perspektivet måste vi givetvis vara beredda att göra förändringar och anpassningar. Som grund för en sådan anpassning kan då ligga t.ex. den skogliga aktionsplan för biologisk mångfald som Skogsstyrelsen har i uppdrag att göra och som skall redovisas i sommar. Ett annat viktigt underlag är de erfarenheter som vi successivt får av de stora förändringar som nu sker inom skogsbruket. Sammanfattningsvis anser jag att den svenska skogspolitiken är mycket framsynt. Det är viktigt att alla skogsägare lever upp till den och att vi från statsmakternas sida noga följer utvecklingen. Som Roy Ottosson påpekar i sin interpellation har detta stor betydelse också för den svenska skogsindustrins möjlighet att få avsättning för sina produktioner på exportmarknaden.
Fru talman! Jag får först tacka för svaret. För att börja där näringsministern slutade, är det ju så att det riktas bojkotthot mot svenska skogs och pappersprodukter från en rad länder där miljöorganisationer har observerat hur illa vi sköter naturvården i svensk skog. Ser man till andelen hotade växt och djurarter i de svenska skogarna så är andelen ungefär lika hög som i de tropiska regnskogarna, omräknat i procent. Om man tittar på hur mycket vi har avsatt i form av nationalparker och reservat ser man att vi ligger mycket lågt: 5 promille av den produktiva skogsarealen nedanför skogsodlingsgränsen är ingen upplyftande hög siffra. I länder som vi ofta kritiserar, t.ex. de tropiska länderna med sina tropiska regnskogar, ligger man ibland på 10-20 % skyddad areal av den produktiva skogsarealen. Det är inte underligt att bl.a. Malaysia, som ministern nämnde, har kritiserat Sverige mycket hårt för vår attityd i internationella sammanhang. Man tycker inte att Sverige har grund för denna och att vi inte har sopat rent framför egen dörr. Det finns alltså mycket starka skäl även näringspolitiskt att göra någonting åt det här. Den här interpellationen gäller särskilt biotopskyddslagen, som är en ganska ny lagstiftning. Vad som här har visat sig är att den lagstiftningen inte fungerar. Lagen ger inget generellt skydd åt de hotade växt och djurarterna och de hotade biotoper dessa finns i. Ändå är maximigränsen i Skogsstyrelsens anvisningar satt till 5 hektar - det är alltså väldigt små områden det handlar om egentligen. Det har visat sig att skogsvårdsstyrelserna måste ut och markera ut området, de måste föra en förhandling med markägaren om ersättning - dvs. precis samma omständliga byråkratiska procedur som när man bildar naturreservat. Följaktligen har många skogsvårdsstyrelser föredragit naturreservatsinstitutet, som ju är mycket väl etablerat och fungerar bra som sådant. Men det gör ju att pengarna inte räcker; 20 miljoner för ett år räcker inte långt i de här sammanhangen. Det gör också att man inte hinner. Man behöver inte vänta med en utvärdering i flera år för att inse detta. Det har hållits ett antal konferenser under vintern där det här har kommit fram. Skogsvårdsstyrelserna ute i länen har där rapporterat just detta att man kanske inte har kunnat avsätta någonting utan sparar alla pengar man får sig tilldelade för att kanske klara en fläck urskog - resten ger man upp. I mitt eget län, Västernorrlands län, har skogsvårdsstyrelsen pekat på att man bara har pengar till kanske 10 % av de biotoper man hittills upptäckt borde skyddas genom biotopskyddet, alltså under fem hektar. Resterande 90 % får man lämna därhän. Problemet här är att när skogen huggs ned försvinner urskogen i praktiken för alltid. Att förhala det här innebär alltså att man faktiskt accepterar en bestående utarmning av svensk natur. Den här biotoplagstiftningen var ju från början tänkt att vara generell; man skulle i lagen tala om vilka biotoper som skulle skyddas. De få kvarvarande urskogsområdena - det handlar om några få procent av landets yta - de kvarvarande hassellundarna, de kvarvarande mycket värdefulla våtmarkerna osv. skulle skyddas generellt. Man skulle slippa den krångliga, dyrbara metoden att gå ut och pricka av precis vartenda område. Men det här urholkades under resans gång, inte minst genom att markintressenterna inte vill släppa till marken utan vill ha fullständig ekonomisk ersättning. Man vill ha den här omständliga proceduren, väl medveten om att då blir det inte mycket av det hela. Det här har också, konstigt nog, drivits av Skogsstyrelsen, som ju har en litet märklig roll i sammanhanget. Ministern säger i sitt svar att Skogsstyrelsen inte anser att det behövs mer pengar till biotopskyddet. Det stämmer inte alls med de uppgifter jag har fått in genom att ringa runt till skogsvårdsstyrelserna runt om i landet. Det stämmer inte alls med vad Naturskyddsföreningen har fått fram genom att göra en parallell undersökning. Det stämmer inte heller med uttalanden i medier som jag refererar till bl.a. i interpellationen. Detta vittnar om att Skogsstyrelsen håller på med någonting som man måste sätta mycket stora frågetecken kring. Frågan är om man inte från departementets sida borde göra en självständig undersökning. Frågan är också om inte Skogsstyrelsen håller på att diskvalificera sig själv som naturvårdare. Tanken att Skogsstyrelsen skulle gå över från att vara en organisation för att få fram mera virke till att mer ägna sig åt naturvård verkar slå snett. Här har man visat att man inte tar vara på de inventeringar som har gjorts och att man inte klarar av dessa frågor. Frågan är väl om inte det här borde läggas under Naturvårdsverket där det egentligen hör hemma i stället för att ligga kvar på Skogsstyrelsen. Därmed kan man också ifrågasätta om det behövs en skogsstyrelse centralt. Likväl kan man ifrågasätta om Skogsvårdsstyrelserna behövs, om de inte kan läggas in i länsstyrelserna, eftersom skogsvården i första hand handlar om naturvård. Det här är frågor som regeringen måste ha en politik för. Som jag ser det saknas det politik på det här området för närvarande. Man låter det bara rulla på, och då försvinner de oersättliga urskogarna. Därmed utarmas naturen i strid med riksdagsbeslut och internationella konventioner.
Fru talman! Låt mig först säga att jag hyser stor respekt för Roy Ottossons inställning i den här frågan liksom i andra. Det är ingen tvekan om att engagemang av den typen har bidragit till att vi har en så framsynt lagstiftning på det här området som vi har, och faktiskt också på andra områden. Jag menar, möjligen i motsats till Roy Ottosson, att det som på sikt verkligen ger den här lagstiftningen styrka och på sikt betyder att den kommer att vara väsentligt bättre för miljömålet än i många andra länder, det är just att skogsägarna inte kan köpa sig fria från sitt ansvar. Vi ställer anspråk på alla som hanterar skogen. Vi går inte fram genom specifika skyddsbestämmelser och genom reservatsavsättningar i stor omfattning. Mer skall göras naturligtvis som jag sade tidigare. Jag tror att det där kommer att visa sig på sikt vara den bästa metoden för att ta vara på intressena i hela skogen. Roy Ottosson talar om bojkotthoten mot svensk skogsindustri. Han påstår att vi sköter oss jämförelsevis illa, men så är det inte enligt min uppfattning. Där har vi olika meningar. Jag följer den här frågan ganska intensivt både i samtal med myndigheter som har ansvar för skogen, t.ex. Skogsstyrelsen, med naturvårdsmyndigheter och faktiskt också med skogsindustrierna själva. Jag vill inte påstå att allt med nödvändighet är som på bröllop, men jag vill ändå påstå att svenska skogsindustriföretag sköter sig förhållandevis väl i det här avseendet och att de bl.a. gör det av rent egennyttiga skäl, därför att de har konstaterat att det innebär en internationell konkurrensfördel för dem att vara miljömedvetna. Pengarna räcker inte, säger Roy Ottosson. Där har vi uppenbarligen olika information. Det är självklart så att det kan finnas folk som har en annan uppfattning än Skogsstyrelsen och att det finns de som menar att man skulle kunna använda mer pengar. Men det är trots allt Skogsstyrelsens uppgift att följa den här frågan och det gör den ordentligt. Vi har täta kontakter med den. Jag delar inte Roy Ottossons uppfattning att Skogsstyrelsen skulle vara diskvalificerad som naturvårdsmyndighet. Jag tycker precis tvärtom, jag tycker att den är utomordentligt angelägen om att följa frågan. Jag sätter stort värde på Roy Ottossons bidrag till en förnyelse av den svenska statsförvaltningen, vilka myndigheter som skall finnas, vilka som skall skapas och vilka som eventuellt skall läggas ner. För egen del måste jag säga att jag hyser stor tilltro till Skogsstyrelsens kompetens och engagemang när det gäller miljömålen. Var och en som har den typ av täta kontakter med Skogsstyrelsen som vi har vet att det inte råder någon tvekan om det. Roy Ottosson säger att biotopskyddet skulle ha urholkats under resans gång. Jag tycker att vi ändå får respektera att det är fråga om beslut av Sveriges riksdag där man gjort de avvägningar som man funnit nödvändiga. I det sammanhanget gör sig naturligtvis olika intressen gällande, bl.a. vettiga rättssäkerhetsintressen och inskränkning i markägarens rättigheter. Återigen kan jag försäkra Roy Ottosson att vi mycket noga och intensivt följer dessa frågor. Det är inte alls någon låt-gå-politik som regeringen för där vi bara väntar och ser. Vi har täta kontakter med berörda myndigheter och olika enheter på kanslihuset för att verkligen se till att målen inte förfuskas.
Fru talman! Som jag berättat är inte lagstiftningen speciellt framsynt när det saknas generellt biotopskydd när det gäller skogsmiljöerna. Man måste definiera varje litet område, om det så bara är på en eller en halv hektar. Det är ett föråldrat sätt att hantera det här. Påståenden om att det skulle vara motsättningar mellan att naturvårdsanpassa skogsbruket å ena sidan och att å andra sidan avsätta reservat visar på ett förlegat synsätt. Ministern hade i svaret som exempel på länder, som inte skulle ha naturvårdsanpassat skogsbruk utan enbart reservat, hela Nordamerika och hela Sydostasien. Det är felaktigt. Jag har varit i dessa länder och tagit del av hur man där jobbar med naturvårdsanpassning av skogsbruket. De är i flera avseenden betydligt mer framsynta än vad vi är på det området. Om vi lyckas fullt ut med att naturvårdsanpassa skogsbruket, kanske vi kan klara oss med ca 5 % av den produktiva skogsarealen nedanför skogsodlingsgränsen som reservat enligt Skogsutredningen. Om vi inte lyckas med att naturvårdsanpassa skogsbruket utan fortsätter som hittills, behöver vi kanske skydda 15 %. Det visar litet på dimensionerna. Jag har i dagarna fått ett konkret exempel på att man i Sverige faktiskt inte har något skydd för akut utrotningshotade växt och djurarter. Det finns som bekant en lista över sådana arter, "rödlistade växter". Listan revideras vart femte år. Där talar man om vilka akut hotade växter som finns. En av dem som vi trott varit närmast utrotad i landet finns kvar på en enda plats, nämligen i ett litet område i Jämtland, är mörk rödprick, en sorts lav. Skogsstyrelsen har begärt att man inte skall avverka där. Markägaren har väntat, men ingenting händer. Man har begärt pengar från Naturvårdsverket för att kunna ersätta markägaren. Det handlar om några få hektar. Det finns inga pengar, säger man från Naturvårdsverket. Nu kommer den skogen att säljas som rotpost, och den här växten kommer att utrotas för alltid i landet. Så fungerar svensk lagstiftning. Det är alltså fullständigt struntprat ministern ägnar sig åt när han påstår att vi skulle ha verkningsfull lagstiftning. Finns det inte pengar till hands utrotar man precis hur man vill. Det finns inget generellt skydd för hotade djur och växtarter i Sverige. Det finns inget generellt biotopskydd i verkligheten. Allt är beroende av anslagen, och anslagen är alldeles för små. Ministern har inte heller talat om hur man skall ta fram några pengar.
Fru talman! Detta så vänskapliga replikskifte börjar nu ta former som är något mindre vänskapliga. Jag tycker ändå inte riktigt att struntprat är rätt ord för de seriösa svar som Roy Ottosson får på sina frågor. Men det må vara Roy Ottossons ensak om han vill umgås på det sättet. För min del har jag stor respekt för Roy Ottossons kunskap på detta område. Dock konstaterar jag att hans uttalande är bemängt med många mycket tvärsäkra påståenden, t.ex. hur många procent som behövs för reservatsavsättningar. Det stämmer inte överens med den uppfattning jag har, också byggd på ett vederhäftigt underlag. Det vore klädsamt om Roy Ottosson hade motsvarande respekt för andras uppfattningar och bedömningar. Det är mycket möjligt att den här diskussionen då skulle kunna bli väsentligt mer fruktbar. Det konkreta exempel Ottosson ger kan jag av naturliga skäl inte kommentera.
Fru talman! Man måste naturligtvis kalla det för struntprat. Ministern påstår att det finns en framsynt lagstiftning som faktiskt tillgodoser kraven, att Sverige har skrivit på konventioner om att vi inte skall utrota några växt och djurarter i det här landet samt att riksdagen fattat sådana beslut. Men det visar sig att det i praktiken går mycket bra att göra det. Jag tog mörk rödprick som ett konkret exempel. Den kommer att utrotas om det inte händer något nytt. Man säljer rotposten och avverkar skogen. Den här lavarten är dock helt beroende av gammal skog. Så fungerar det. Detta är inte första gången. Detta händer gång på gång. Ju längre man väntar med verkningsfulla åtgärder, desto mindre kommer det att finnas kvar. Det är inte struntprat. Jag är kritisk på den konkreta punkten. Ministern säger att jag var tvärsäker när det gäller procenttalen. Det var ett referat av Skogsutredningens underlag. Man pekade helt enkelt på att vi med bra naturvårdsanpassning av skogsbruk kan klara oss med reservat på ca 5 % av arealen. I annat fall behöver man kanske avsätta 15 %. Det är inget konstigt. Det är procenttal som är väl etablerade i den internationella diskussionen. Det är ingen tillfällighet att man ofta når upp till sådana siffror i de länder som är mera framsynta på det här området. Jag tycker att ministern borde ta kritiken av Skogsstyrelsen på litet större allvar. Vi har en oerhört stor kompetens i naturvård och skog hos miljöorganisationerna i Sverige, kanske framför allt Naturskyddsföreningen som jobbat med det här sedan början på seklet. De gör parallella inventeringar. De gör självständiga bedömningar. Det här är information som jag tycker att även departementet borde ta vara på. Om ministern gjorde det är jag övertygad om att han inte så enkelt skulle avfärda den kritik jag nu framfört. Skogsvårdsorganisationerna ute i landet har i tidningsartikel efter tidningsartikel bl.a. i DN pekat på att det är på tok för litet pengar avsatta för biotopsskyddet, 20 miljoner för ett helt år. Detta är att jämföra med 20 miljarder i vinst i skogsföretagen bara det här året. Då ser man litet av proportionerna. Skogsstyrelsen påstår inför departementet att det inte skulle finnas något som helst behov, att ingen har sagt att det finns behov. Det står så i ministerns svar. Någonting är fel.
Fru talman! Med något större mått av ödmjukhet skulle Roy Ottosson möjligen kunna överväga om det kunde på någon enstaka punkt kunde vara så att han hade fel. Självfallet tar vi i kanslihuset vara på den information som vi får och också självständigt och kritiskt bedömer den, alldeles oavsett från vilket håll den kommer. När det gäller anslagen handlar det om den bedömning som den ansvariga myndigheten gör för reservatsavsättningar. Vi har ingen anledning att efter den typ av kritisk analys som jag här talat om ifrågasätta den bedömningen. Med tanke på Roy Ottossons ordbruk vill jag från talarstolen stryka under att jag för min del har stor respekt för och stor tilltro till Skogsstyrelsens förmåga att klara av dessa frågor. Den lagstiftning som riksdagen i stor enighet antagit tycker jag fortfarande är framsynt. Roy Ottosson har där tydligen en annan uppfattning. Jag föreslår att Roy Ottosson tar tillfället i akt vid nästa allmänna motionstid och motionerar om förändringar i den lagstiftningen. Sedan får vi se vad riksdagen säger.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat statsministern om svenska åtgärder beträffande kärnvapennedrustningen. Arbete inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först säga att regeringen välkomnar beslutet häromdagen att förlänga icke-spridningsfördraget, NPT, på obestämd tid. Det är mycket glädjande att beslutet kunde tas utan omröstning. Det visar den stora internationella uppslutningen kring fördraget. Beslutet är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete för en kärnvapenfri värld. Eva Zetterbergs två första frågor gäller vad regeringen gör inom ramen för EU-samarbetet för att få bort amerikanska kärnvapen från Europa inom NATO och för att tvinga Storbritannien och Frankrike att minska och på sikt avveckla sitt kärnvapeninnehav. Sveriges mål är att avskaffa alla kärnvapen i samtliga kärnvapenstater. Enligt regeringens uppfattning måste därför kraven på kärnvapennedrustning behandlas i globala sammanhang och riktas till samtliga kärnvapenstater. Sverige är starkt engagerat i det internationella arbetet för att skapa en kärnvapenfri värld och verkar aktivt i de internationella organ som behandlar dessa frågor. EU är inte någon försvarsallians. De nationella brittiska och franska kärnvapenstyrkorna, liksom givetvis de amerikanska, faller därför utanför EU:s ram. EU:s utrikes och säkerhetspolitiska samarbete söker däremot att samordna medlemsländernas nedrustnings och icke-spridningspolitik i multilaterala fora. I detta arbete har Sverige en pådrivande roll. En förutsättning för att EU skall kunna ha gemensamma ståndpunkter är dock att samtliga medlemmar är eniga i sakfrågorna. Vid den nyligen avslutade konferensen om icke-spridningsfördraget, NPT, kunde inte Sverige stödja ett förslag till gemensam EU-ståndpunkt i frågan om kärnvapennedrustning. Förslaget var inte tillräckligt långtgående. Vi valde därför att gå fram med ett eget förslag. Vi kommer att fortsätta att inom EU driva vår linje i kärnvapennedrustningen. Eva Zetterbergs tredje, fjärde och sjätte fråga gäller icke-spridningsfördraget beträffande kärnvapen, NPT. Två av frågorna har anknytning till NPT konferensen i New York. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Den ena frågan gäller om regeringen avser att stödja krav på en tidsplan för upphörandet av alla kärnvapen inom ramen för NPT-konferensen. Konferensens huvuduppgifter var att granska hur fördragets parter uppfyllt sina åtaganden sedan 1990 samt att besluta om fördragets förlängning. Däremot hade konferensen inget formellt mandat att fatta beslut i andra frågor, såsom t.ex. kärnvapennedrustning. Sverige framhöll i sitt plenaranförande vid konferensen behovet av en tidtabell för ett totalt avskaffande av kärnvapen. Vi underströk att en tidsplan för de överenskomna nedrustningsåtgärderna redan finns i de båda START-avtalen. Fortsatta förhandlingar om kärnvapennedrustning måste innehålla bestämmelser om inom vilken tid de överenskomna nedrustningsåtagandena skall verkställas. Sverige kräver fortsatta förhandlingar på detta område, ett START III om man så vill, men med den betydande skillnaden att de nya förhandlingarna måste omfatta samtliga kärnvapenstater. Jag vill även hänvisa till regeringens utrikesdeklaration den 22 februari i år, där det framhålls att syftet måste vara att fullständigt avskaffa kärnvapnen, om möjligt inom tio till femton år. Eva Zetterbergs andra NPT-fråga gäller under vilka omständigheter den svenska regeringen kan stödja kravet på en tidsbegränsning av NPT. Eftersom konferensen nu har fattat beslut i förlängningsfrågan, har denna fråga inte längre samma aktualitet som tidigare. Jag vill dock här redovisa regeringens överväganden i förlängningsfrågan. Efter omsorgsfulla överväganden har regeringen kommit fram till slutsatsen att ickespridningsfördraget måste förlängas på obestämd tid både för att förhindra ytterligare spridning och för att göra det möjligt att på sikt avskaffa samtliga kärnvapen. NPT är det enda fördrag där kärnvapenstaterna har förbundit sig att "fortsätta förhandlingar i uppriktig avsikt om effektiva åtgärder med avseende på kärnvapenkapprustningens snara upphörande och på kärnvapennedrustning". Så länge kärnvapen existerar måste vi kräva att dessa åtaganden efterlevs. En tidsbegränsad förlängning skulle bl.a. innebära en risk för att fördraget löper ut, inklusive kärnvapenstaternas åtaganden. Vi kräver nu, som jag nyss nämnde, fortsatta förhandlingar om kärnvapennedrustning, där samtliga kärnvapenstater deltar. Vidare anser vi att ett fullständigt provstoppsavtal måste bli klart före utgången av detta år. Inom kort inleds i Genève förhandlingar om ett avtal om förbud mot tillverkning av klyvbart material för vapenändamål. Även dessa förhandlingar bör slutföras snarast. Frågan om s.k. negativa säkerhetsgarantier bör omgående bli föremål för internationella förhandlingar och ett bindande internationellt avtal. Vi anser att de stater som avsagt sig kärnvapen genom NPT och som följer avtalet har rätt att få bindande garantier från kärnvapenstaterna att de inte skall hotas eller angripas med kärnvapen. Eva Zetterbergs tredje NPT-relaterade fråga gäller vad den svenska regeringen gör för att förmå Israel, Pakistan och Indien att gå med i NPT. Hittills har 178 stater tillträtt NPT, och endast ett fåtal stater står nu utanför fördraget, däribland de tre som Eva Zetterberg nämner. Sverige har vid upprepade tillfällen, såväl bilateralt som i andra sammanhang, uppmanat dessa och andra stater som står utanför att avstå från kärnvapenoptionen genom att tillträda NPT. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla stater skall bli parter till NPT och utnyttja varje lämpligt tillfälle att verka för detta. Under de senaste fem åren har närmare ett fyrtiotal stater anslutit sig till NPT. Det är vår förhoppning att de få stater som nu står utanför kommer att inse att det ligger i deras intresse att snarast tillträda NPT. Slutligen har Eva Zetterberg frågat: "Vad gör den svenska regeringen internationellt för att visa på problem med viss fredlig användning av kärnenergin, så att andra länder slipper göra om Sveriges misstag?" Som bekant pågår nu förberedelser för ett nytt energipolitiskt beslut, i första hand genom arbetet i energikommissionen. Detta arbete skall redovisas senast den 1 december i år. I kommissionens uppdrag ingår att bl.a. lämna förslag om program med tidsangivelser för omställningen av energisystemet. Sedan detta förslag övervägts, blir det regeringens och riksdagens sak att ta ställning i frågan. I detta sammanhang vill jag understryka att regeringen fäster stor vikt vid det internationella samarbetet på kärnsäkerhetsområdet. Jag vill också erinra om vårt stöd och bistånd på detta område till länder i Central och Östeuropa, bl.a. till Litauen när det gäller kärnkraftverket Ignalina. Vunna erfarenheter på kärnenergins område skall naturligtvis tas till vara på bästa möjliga sätt.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Grunden till interpellationen är frågan hur hotet från kärnvapen ser ut i vår värld. Efter andra världskriget, under hela 50 och 60 talen, fylldes människorna runt om i världen av en oro för att kärnvapenkrig skulle bli möjligt på nytt och att kärnvapnen skulle öka runt om i världen. Nu blev det inte på det viset, utan ett flertal stater i världen, 178 stycken, har anslutit sig till ickespridningsavtalet, NPT. Det är naturligtvis mycket glädjande, men problemet är att kärnvapenhotet i världen inte är över. Vi vet att världen i dag förfogar över 10 000 fler kärnvapen än 1970, när avtalet trädde i kraft. Vi vet att det år 2003 kommer att finnas ungefär 20 000 kärnvapen runt om i världen. Det totala innehavet av kärnvapen runt om i världen har alltså ökat, trots en viss nedrustning. Fru talman! Jag vill ta upp frågan om det svar som jag har fått generellt på den här interpellationen. Jag ställde interpellationen med avsikt att få en diskussion i riksdagen innan förhandlingarna var avslutade. Jag menar att det är av största vikt att riksdagen som parlament kopplas in och får vara med som en diskussionspart när den svenska regeringen agerar internationellt. Det är min uppfattning att den svenska regeringen - som i olika sammanhang har uttryckt sitt stora intresse för att verka mer internationellt i FN och driva det internationella arbetet, vilket jag naturligtvis tycker är glädjande - ändå inte på allvar tycks söka få med sig svenska riksdagen, att föra ut de här frågorna i riksdagen och att ha en enig riksdag bakom sig. Vidare tycker jag att det är ett tecken på ointresse att varken statsministern eller utrikesministern, såvitt jag vet, närvarade vid NPT-konferensen. Jag vet att det på många håll uppfattades som en signal om att den svenska regeringen inte anser detta vara av lika stor vikt som tidigare. Jag själv och flera andra riksdagsledamöter hade möjlighet att närvara i början av konferensen i New York. Naturligtvis tycker jag att det är mycket positivt att riksdagen får möjlighet att närvara. Men det handlar inte bara om att närvara. När Sveriges regering i internationella sammanhang företräder svenska folket är det inte bara, menar jag, en svensk socialdemokratisk regering som man företräder, utan faktiskt hela Sverige. Där är Sveriges riksdag en väldigt viktig part. Hur kan man nu bedöma Sveriges insats och vad vi har gjort på det här området? Min uppfattning är att man på ett betydligt starkare sätt från flera andra länders sida har drivit kravet på kärnvapennedrustning. Jag kan nämna Mexicos FN ambassadör Miguel Marin Bosch. Också Irland och en rad andra stater lyfte betydligt kraftfullare än Sverige fram de insatser som bör göras på det här området. Trots det svar som jag har fått av utrikesministern efterlyser jag nya initiativ. På vilket sätt kommer Sverige att agera inom FN? På vilket sätt kommer vi att agera för att få fram bindande löften inom CD Jag vill också peka på det faktum att Sveriges regering - som krävde ett förbud när det gäller att förklara kärnvapen som olagliga, och detta togs upp i WHO - sedan inte följde upp detta i FN i New York när beslut togs om att gå vidare i den frågan i december 1994. Fru talman! Utrikesministern skriver att det är glädjande att man kom till det beslut som man kom fram till i New York och förhandlingarna där. Men jag ifrågasätter hur glädjande detta är. Det var ju ett uppenbart problem att det inte blev ett gemensamt slutdokument. Många stater var missnöjda, särskilt uländer. I Financial Times togs detta upp i en artikel den 11 maj. Det konstateras där att den principdeklaration som läggs till fördraget inte är legalt bindande och att många länder från den alliansfria rörelsen beklagade detta. Man har alltså anledning att inte se fullt så positivt på slutresultatet som utrikesministern gör. I svaret tar utrikesministern upp att det handlar om en global kärnvapennedrustning - att man inte kan ta upp vissa länder eller att man inte kan ta upp detta speciellt inom EU. Jag menar att man måste ta upp både enskilda länder och det globala. Det finns ingen motsatsställning där. Vidare gäller det EU, den europeiska unionen, som inte är en försvarsallians Nej. Vi är många som inte heller vill ha det så. Däremot har man en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Där tycker jag att det finns en motsättning i utrikesministerns svar. Men det är ju där vi måste påverka. Jag undrar naturligtvis hur pass mycket den svenska regeringen har tagit med detta inför regeringskonferensen 1996. Finns frågan om en reell kärnvapennedrustning i Europa med där? Vi vet ju att England och Frankrike endast marginellt har minskat sina kärnvapeninnehav. Det här är frågor som i allra högsta grad berör säkerheten i Europa. Därför finns det all anledning att ta upp de frågorna just inom EU.

Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker det är viktigt att det finns ett parlamentariskt engagemang i frågorna kring kärnvapnen och vår strävan efter en kärnvapenfri värld. Parlamentarikerna har ju ofta större möjligheter att använda ett starkare språk och gå hårdare fram än sina regeringar. Det tycker jag är välkommet, och jag tycker vi skall ha en viss respekt för den uppdelningen. Jag hade själv gärna deltagit i den mycket viktiga konferensen om icke-spridningsfördraget som också var betydelsefull för nedrustningsfrågorna. Sedan ett halvår tillbaka hade jag bestämt att just veckan efter påsk ha semester med familjen. Det bestämde jag innan jag visste om konferensen. Jag hoppas det respekteras att även ett statsråd har rätt att ha fyra dagars semester. Vi hade ändå fullgod närvaro vid konferensen, inte bara genom att UD:s högste tjänsteman - alltså kabinettssekreterare Jan Eliasson - var där, utan också genom att vi var ett av de få länder som hade en parlamentarisk delegation. Jag tycker det är viktigt att vi i regeringen har det samspelet med riksdagen. Eva Zetterberg frågar om vilket sätt vi nu går vidare på. Jag tycker att det är en framgång att vi nu har ett icke-spridningsfördrag som kommer att gälla framöver - vi är säkra på det - och att 178 stater har undertecknat det. Vad beträffar ickespridningsfrågorna gäller det nu att kontrollera och att följa upp. Det är den typen av arbete som skall ske. Det andra benet i det här fördraget handlar ju om nedrustning. Jag håller med Eva Zetterberg om att det arbetet inte alls är lika framgångsrikt. Det vi har till vårt förfogande där är ju CD-arbetet i Genève, och det skall naturligtvis fortsätta. Jag har i mitt tal också nämnt hur jag tycker det skall gå till, hur det här skall fortsätta. Frågan om kärnvapnens laglighet har diskuterats tidigare här i riksdagen. Jag tycker det är väldigt bra att frågan blir föremål för en rättslig prövning av domstolen i Haag. Men man skall ju inte hålla på att sända frågan gång efter gång till domstolen i Haag. Den har får det här ärendet och skall pröva det. Det var därför vi avstod från att sända det ytterligare en gång i höstas när man skulle ta ställning inom FN. Det är bra att prövningen görs. Låt mig också säga att trots allt som är positivt nu, att icke-spridningsfrågorna ändå rör sig framåt, måste man ha tummen i ögat på kärnvapenstaterna. Jag tycker att det är oroande att höra att man under den franska presidentvalskampanjen diskuterat ytterligare kärnvapentester. I dag, och det var det jag särskilt ville nämna, har det kommit rapporter om att Kina har genomfört provsprängningar. Det är klart att detta är särskilt olyckligt när det samtidigt pågår förhandlingar om provstopp i Genève. Det är tredje gången Kina gör provsprängningar under provstoppsförhandlingar. Jag förutsätter naturligtvis att den provsprängning som nu har skett inte skall medföra att också andra kärnvapenstater återupptar sina provsprängningar. Det skulle vara mycket olyckligt. Jag tror vi gemensamt måste verka starkt för att det blir en annan tingens ordning.
Fru talman! Frågan om hur Sverige agerar måste diskuteras betydligt mer anser jag. Vi kan börja med detta att Sverige lade ned sin röst i FN. Det kan man ju uppfatta på olika sätt. Många har uppfattat det som att Sverige inte helt klart står bakom begäran om att förklara kärnvapen olagliga. Där menar jag att regeringen gjorde ett stort misstag. I den vidare diskussionen om hur vi skall agera inom EU, så fick jag inget svar av utrikesministern på frågan om hur regeringen kommer att göra inför regeringskonferensen 1996. Har Sverige aktualiserat de oroande kärnvapeninnehav som finns i Europa? Jag har inte hört någonting om detta. Utrikesministern sade tidigare att man i bilaterala samtal med de s.k. tröskelstaterna - bl.a. Israel - skulle ha tagit upp dessa krav. Hur och var syns detta? Jag har inte kunnat läsa mig till det i några av de UD dokument som jag har fått tillgång till. Eller är det Mona Sahlin, som nu är på besök i Israel, som kommer att ta upp detta? Jag hoppas naturligtvis det. Sverige måste använda sig av alla tänkbara kontakter för att driva på dessa stater så att de kommer med i Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om tidplanen, där vi är oense så till vida att jag anser att vi borde ha sett till att NPT blev tidsbegränsat för att sätta press på kärnvapennedrustningen, eftersom den ingår som en väldigt tung del i NPT. Hela 6 § handlar ju om detta. När Sverige i förhandlingar talar om betydelsen av en tidplan använder man svaga ord. Man talar om att det vore "rimligt", att det skulle kunna vara "av värde" osv. i stället för att klart och tydligt säga att vi kräver detta och att vi anser det vara av yttersta vikt. Jag tycker inte att vi i det sammanhanget skall falla undan för ett utslätat diplomatiskt språk. Jag är rädd att det är det som vi gör. Fru talman! Jag vill också kommentera frågan om den fredliga användningen av kärnenergi. I slutet av svaret på min interpellation svävar utrikesministern på målet. Vi har Energikommissionen som jag hoppas kommer att föra den frågan framåt och vi har ju ett politiskt beslut. En folkomröstning från 1980 talar klart och tydligt om att vi skall avveckla kärnkraft som energiform i Sverige. Jag hoppas att regeringen står fast vid det. Det sätt på vilket vi har fört fram dessa frågor internationellt visar tydligt att vi inte talar om den opinion som finns i Sverige och det beslut som har fattats om att avveckla kärnkraft i vårt eget land. Jag anser att vi internationellt måste följa upp beslut som fattas i Sverige.

Fru talman! När det först gäller vårt samarbete i EU är det så att EU inte är någon försvarsallians. Jag tror inte heller att Eva Zetterberg, liksom jag, vill att det skall bli det. Därmed finns det inte någon direkt ingång till att diskutera kärnvapnen i Storbritannien och Frankrike. Däremot är Storbritannien och Frankrike kärnvapenstater som vi ställer krav på. Vi vill att det där skall bli en kärnvapennedrustning, eftersom dessa länder tillhör den gruppen. Vi har naturligtvis utövat vår påverkan när vi har försökt att samordna Jag har litet svårare att se om frågan direkt hör till regeringskonferensen 1996, IGC-konferensen. Vad den konferensen kommer att handla om är traktatsförändringar, alltså förändringar av Maastrichttraktaten. På det viset är den inte någon bra ingång till diskussionen om kärnvapennedrustning. Det får vi nog använda andra och bättre kanaler till. Beträffande lagligheten, snarare olagligheten, av kärnvapen gjorde Sverige så att vi i vår röstförklaring citerade precis det som riksdagen hade uttalat. Därmed är ståndpunkten precis densamma för riksdag och regering. Jag tror att det är en styrka i det sammanhanget. Men när det gäller den rent tekniska frågan om man skulle skicka frågan ytterligare en gång till domstolen, tyckte vi att det räckte med en gång. Det skulle bara försvåra processen om frågan togs upp en gång till. Därför avstod vi i omröstningen. Men det finns alltså ingen skillnad i sak mellan vad regering och riksdag har sagt. Tidplanen är naturligtvis viktig. I alla avtal om kärnvapennedrustning måste det finnas tidplaner, vilket det också gör i START-avtalet. Det är därför som vi gärna vill se ytterligare ett START-avtal, eftersom det där ingår planer för hur man skall genomföra en minskning. Det är viktigt att det kan utvecklas vidare. Slutligen när det gäller den civila kärnenergin och dess användning är det upp till varje land att fatta beslut om sitt förhållande till kärnenergi. Vad vi och andra länder har lärt oss om kärnsäkerhet under åren måste ställas till allas förfogande i den internationella debatt som förs om kärnenergins användning. Vi skall inte bara ställa våra synpunkter till förfogande utan vi hjälper också till praktiskt för att öka kärnsäkerheten, t.ex. när det gäller kärnkraftverket Ignalina.
Fru talman! Jag anser att vi skall påpeka att vår omsorg om kärnsäkerhet och säkerhet över lag i Sverige har lett till en folkomröstning, där vi har beslutat att avveckla kärnkraften. Det har inte förts fram på NPT-konferensen och över huvud taget inte i några internationella sammanhang enligt vad jag har hört. Jag tycker att Sverige har en skyldighet att göra det. Jag hoppas verkligen att arbetet inom EU fortsätter. Jag har ännu inte hört, men jag hoppas att få höra i framtiden, att Sverige driver på för att England och Frankrike måste påbörja en minskning av sitt kärnvapeninnehav med målet att till sist eliminera detta över huvud taget. Fru talman! Jag är oroad över Sveriges profil som nedrustningsnation. Vi har haft ett mycket gott rykte med starka kvinnor som Alva Myrdal, Ulla Lindström och inte minst Inga Thorsson som har varit pådrivande i det här arbetet. Utrikesministern, som jag väl unnar semester, kunde inte närvara vid någon del av konferensen. Jag är rädd att det uppfattas som ett tecken också på bristande intresse för dessa frågor. Fru talman! Jag vill skicka med till regeringen hur viktigt det är med dessa frågor och att i det här sammanhanget driva en hög internationell profil. För att stärka utrikesministern i detta arbete vill jag avsluta med att läsa upp delar av dikten Världsundergång av den beklagligtvis bortgångne Karl Vennberg ur diktsamlingen Synfält. Jag citerar den första och sista strofen: Du har förstås hört det, redan i går visste de det både i cigarrboden och hos hårfrisörskan. Gud, stärk deras läppar, så att de orkar berätta det. Vi som lever är redan utdöda, inte ens vaknätterna och cigarrettaskan finns kvar efter oss. Bara som ett nysande, vips var allting förbi, ingen kom att tänka på att rädda ett litet fossil en gång av vårt mångformiga släkte. O fågel som flyger mot norr, må Gud stärka din strupe, så att du orkar berätta. Här i stan vet varenda hundvalp om det. Fru talman! Jag hoppas att regeringen skall stärka sitt arbete vad gäller nedrustning. Det behövs.

Fru talman! Birgitta Wichne har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få till stånd en översyn av gällande tolkningar och bestämmelser angående antalet boende i gruppbostäder för utvecklingsstörda såväl i privat som i offentlig regi. 1 januari 1994.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 LSS har ersatt den tidigare omsorgslagen som omfattade bl.a. En av insatserna i LSS är bostad med särskild service för vuxna, som bl.a. innefattar gruppbostäder och servicebostäder. I propositionen om LSS betonades att bostäder för personer med funktionshinder bör vara utformade på ett sådant sätt att de boende ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Den dåvarande regeringen lämnade därför i propositionen om LSS en del principiella riktlinjer när det gäller gruppbostäder. Däremot reglerades inte i detalj hur boendet skall vara organiserat och utformat. Det underströks bl.a. att bostadslägenheten i en gruppbostad skall vara den enskildes permanenta bostad. De generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet skall därför också gälla för bostadslägenheter i en gruppbostad. Vidare konstaterades att gruppbostäderna bör utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. Ett positivt socialt samspel med andra är ett nödvändigt inslag för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden och öka enskilda personers självständighet krävs att gruppen, som delar gemensamma utrymmen, inte är för stor. Därför förutsattes i propositionen att ett litet antal personer bor tillsammans i en gruppbostad. När det gäller barn och ungdomar framhölls att barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism i många fall är särskilt beroende av att gruppen är liten. Jag delar de ställningstaganden som den förra regeringen gjorde i denna fråga i propositionen om LSS och som också riksdagen anslutit sig till. Till skillnad från vad som gällde i fråga om omsorgslagen innehåller LSS eller propositionen om LSS således inte något ställningstagande om hur många boende som bör komma i fråga i en gruppbostad. Det är en uppgift för de ansvariga huvudmännen och tillsynsmyndigheterna att tolka de mer allmänna riktlinjer som regering och riksdag har gett. Birgitta Wichne berör i interpellationen även frågan om bidrag till anordnande av gruppboende. För att påskynda utbyggnaden av särskilda boendeformer för funktionshindrade och äldre personer beslutade riksdagen i samband med ÄDEL-reformen att införa ett statligt stimulansbidrag till byggande av gruppbostäder för utvecklingsstörda, funktionshindrade, äldre och psykiskt sjuka personer. Bidrag till gruppbostäder utbetalas med 500 000 kronor per boendeenhet som färdigställs under åren 1991-1995. Socialstyrelsen administrerar och beslutar om bidraget. Detta stimulansbidrag har haft glädjande stor effekt, och medlen inom den av riksdagen beslutade ramen är i princip slut i och med utgången av innevarande budgetår. Socialstyrelsen har i ett meddelandeblad, nr 9/94, redogjort för villkoren och kraven för det statliga stimulansbidraget. Birgitta Wichne hänvisar till detta meddelandeblad i sin interpellation.

Socialstyrelsens bedömning grundas på de samlade erfarenheter som finns på detta område. Jag vill betona att det absolut inte finns någon skillnad mellan de krav som ställs på offentliga och på privata huvudmän för att de skall erhålla stimulansbidrag. När det gäller det ärende avseende Älvsborgs läns landsting som Birgitta Wichne nämner i sin interpellation fick landstinget avslag beroende på att dess ansökan gällde en gruppbostad med sex boende. Jag har emellertid erfarit att det finns ytterligare skäl för avslaget då de egna lägenheterna i gruppbostaden saknade eget kök eller kokvrå. Socialstyrelsen bedömde således att lägenheterna inte uppfyllde de krav som skall vara uppfyllda för att stimulansbidrag till gruppbostäder skall kunna beviljas. Jag vill understryka att det självklart är så, att samma kvalitetskrav skall gälla för sådan verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting som för enskild verksamhet. Ansvaret att se till att den faktiska verksamheten stämmer överens med lagstiftningen ligger, oavsett huvudmannaskap, hos tillsynsmyndigheterna. Jag vill till sist påpeka att regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att fortlöpande följa upp och utvärdera LSS och övriga delar av handikappreformen. I uppdraget ingår bl.a. att följa avvecklingen av vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning. Enligt min uppfattning är det viktigt att även frågor om gruppbostädernas organisation och utformning i detta sammanhang följs upp och utvärderas.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig vilka åtgärder inom vård, behandling och forskning regeringen planerar med anledning av problemen kring s.k. elkänslighet. Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att forskningen kring elkänslighet och de till denna relaterade försöken med boende skall redovisas på ett otvetydigt sätt. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Jag vill återigen understryka det som jag sade till februari i år. Även om det för närvarande inte finns ett vetenskapligt fastställt samband mellan elektromagnetiska fält och de symtom som uppges, så skall problemen tas på allvar. Det går inte att utesluta att det i framtiden kan komma fram sådana rön som visar att ett samband finns. De upplevda symtomen orsakar de drabbade stort lidande och är ofta orsak till nedsatt arbetsförmåga. För att relevanta åtgärder skall kunna vidtas är det angeläget med en helthetsbedömning av den elkänsliges totala miljö och livssituation. Det är viktigt att ta hänsyn till brister i den miljö som den elkänslige vistas i. Det kan gälla ventilation, ergonomi, elektromagnetiska fält, belysning, städning men också den fysiska och psykosociala livssituationen. Ingen faktor kan uteslutas på förhand, och säkerligen samverkar många faktorer till att de uppgivna symtomen uppstår. Problemen skall utredas förutsättningslöst såväl inom hälso och sjukvården som på arbetplatserna. De personer som upplever sig elkänsliga skall bemötas med respekt av hälso och sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan och andra samhällsorgan. Kontinuitet och ett omsorgsfullt omhändertagande är mycket viktigt vid dessa mångfasetterade symtombilder, där orsakssambanden ofta är oklara. Det är angeläget att utvecklingsarbetet fortsätter och att kunskaperna ökar, så att det blir möjligt att förbättra utredning och behandling av sådana här fall. Hälso och sjukvården har avgörande betydelse för att lindra och bota de symtom som förknippas med elektromagnetiska fält, men även kompletterande åtgärder för att förbättra miljöerna som den elkänslige vistas i har genomförts. I dagsläget finns det dock ingen säker och systematiskt uppbyggd kunskap om sådana kompletterande åtgärder, exempelvis s.k. elsanering, varit verkningsfulla när det gäller att avhjälpa de elkänsligas symtom. I ett flertal sammanhang har riksdagen, nu senast i bostadsutskottets betänkande 1994/95 BoU18, behandlat frågan om bostadsanpassningsbidrag för s.k. elsanering. Regeringen har under den gångna veckan givit Boverket i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen göra en särskild kartläggning och analys av bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Boverket skall kartlägga och beskriva i vilken utsträckning bostadsanpassningsbidrag går till elsanering av boendemiljön. Kartläggningen skall också ta upp vilken typ av åtgärder stödet avsett, hur omfattande stödet varit och de totala kostnaderna för åtgärderna. Boverket skall också bedöma och analysera i vilken utsträckning elsaneringen haft några effekter på de elkänsligas symtom och hälsa. Med hänsyn till att bedömningen av hälsoeffekter kräver särskild kompetens kommer denna del av uppdraget att genomföras i samråd med Socialstyrelsen. I debatten har elsanering ibland framställts som den enda effektiva metoden att avhjälpa den elkänsliges symtom. Om den nu aviserade kartläggningen och ny forskning skulle påvisa att elsanering är en effektiv metod, har vi dock bara kommit en bit på vägen att förbättra de elkänsligas situation. De elkänsliga kan då enbart vistas i miljöer som är elsanerade. I vårt genomelektrifierade samhälle blir sådana inskränkningar mycket drabbande för den elkänslige. Även om elsanering skulle kunna vara en dellösning, anser jag därför att andra åtgärder, som gör det möjligt för den elkänslige att vistas i vårt samhälle utan några inskränkningar över huvud taget, bör prövas inom forskning och utveckling kring elkänslighet. Det finns exempel på åtgärder där man nått goda resultat utan att elsanera. Ett exempel är företaget Telia. Dess åtgärdsprogram har utgått från att problemen orsakas av en kombination av olika arbetsbelastningar - kemiska, fysikaliska, psykosociala m.m. Utifrån denna syn har Telia utarbetat individuella åtgärdspaket för personalen. Det faktum att vi ännu inte funnit någon enkel förklaring till elkänslighet ställer höga krav på alla inblandade - forskare, läkare, patienter, intresseföreningar osv. Det är mycket viktigt att alla som har med frågan att göra har en öppen attityd. Förutfattade meningar och låsta positioner kan hindra att vi finner de verkliga orsakerna till problemen. Lösningarna på problemen kan vara olika och bör hela tiden utgå från individens behov. Görel Thurdin efterlyser mer forskning. Forskningen kring elkänslighet fortsätter oförminskat, och området är relativt sett välförsörjt när det gäller forskningsmedel. Arbetsmiljöfonden finansierar, till ett värde av sammanlagt ca 9 miljoner kronor i år, ett tjugotal projekt med anknytning till elektromagnetiska fält och arbetsmiljö. Den forskning som finansieras har stor spännvidd - allt från provokationsförsök där man letar efter ett samband mellan bildskärmar och elkänslighetssymtom till hur elektromagnetiska fält påverkar celler hos människan. Även Arbetsmiljöinstitutet finansierar forskning om elektromagnetiska fält med ca 9 miljoner kronor. Sammanlagt ger således Arbetsmiljöinstitutet och Arbetsmiljöfonden 18 För att något visa vilken vikt Arbetsmiljöfonden och Arbetsmiljöinstitutet tillmäter denna forskning kan jag som jämförelse nämna att den offentliga finansieringen av utbildning och forskning om buller - ett av våra allvarligare miljöproblem - enligt senaste tillgängliga uppgifter uppgick till drygt 22 miljoner kronor . I debatten förekommer ibland farhågor för att forskningsfinansiärerna enbart stödjer de forskningsprojekt som inte är kontroversiella, dvs. sådana som visar att det inte finns några samband mellan elektromagnetiska fält och de uppgivna symtomen. Vidare har det framförts att det finns en oenighet mellan forskare om förklaringarna till elkänslighet och att denna oenighet i slutändan drabbar de elkänsliga. Låt mig säga att jag håller med Lennart Fridén när han säger att vi politiker varken får eller kan vara domare i forskartvister. Det är min bestämda uppfattning att finansieringen av forskningen kring elkänslighet vilar på opartisk grund. Finansieringen styrs av strikt vetenskapliga kriterier som inte skiljer sig från de kriterier som gäller för finansiering av forskning inom andra områden, och så skall det fortsätta att vara. Vad gäller oenigheten mellan forskare är detta ett naturligt inslag i forskarsamhället, som inte behöver vara till nackdel för de elkänsliga, snarare tvärtom. Forskningen gynnas av att olika åsikter får mötas och av att man lär av varandras olika uppfattningar.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det var omfattande och, som jag upplever det, fullt av empati. Det var kanske ändå inte riktigt det svar som jag hade velat ha, och det finns därför anledning att något replikera på det. Normalt brukar interpellationsdebatter inte avsätta några spår i form av reaktioner från allmänheten eller ens de närmast berörda, men efter vår debatt i februari gick min telefon varm under flera dagar, och den lilla lampan på telefonsvararen blinkade ofta och indikerade att jag sökts av forskare, drabbade och anhöriga till sådana. Brev och dokument, inklusive kopior av protokollet från vårt meningsutbyte med kommentarer i kanten, strömmade in. Alla menade att de svar som jag fått inte var helt korrekta. Den största irritationen gällde den vid den tidpunkten aktuella rapporten från Socialstyrelsen. Jag kan avstå från att här upprepa de värdeomdömen om den som då kom till uttryck. Sammanfattningsvis anser alla att dess kategoriska påståenden på vissa punkter både försvårar för den fortsatta forskningen och för de läkare som rent praktiskt börjat arbeta med frågan sedan de uppfattat vissa samband hos sina patienter samt försvårar för de kommunala tjänstemän som påbörjat eller planerat åtgärder med avseende på bostadssanering. Huvudmännen har nu fått en chans att med hänvisning till rapporten neka anslag. Att en grupp i sin förtvivlan t.o.m. har anmält Socialstyrelsen till Riksdagens revisorer för granskning måste jag erkänna att jag har en viss förståelse för när jag fått ta del av information från olika håll. Det finns en parallell till det fall i Göteborg rörande forskning avseende hälsovådliga luftförhållanden i skolorna som jag refererade till i frågedebatten i februari. Utgår man från givna parametrar blir inte undersökningarna förutsättningslösa, och då missar man det nya, det okända som man egentligen borde vara ute efter. Får man då påpekande om detta bör man visa en sådan ödmjukhet inför frågor som gäller människors väl och ve att man släpper eventuell prestige och tittar även på det som man kanske inte tror på. Oavsett resultatet förstärker det forskningens och forskarnas anseende. Men om man negligerar vissa synpunkter frodas myterna, och debatten kommer att handla om fel saker. Det gillar ingen av parterna. Litet av det tycker jag att man har upplevt i nuläget, Allergiåret Den forskare som kommit längst på området och som många ställer sitt hopp till är den som varit mest lågmäld i den här debatten. Han har vid mina samtal med honom bara pekat på enkla påvisbara svårigheter för honom och den tryggade kontinuiteten i hans arbete. Han har utan värderande omdömen redovisat hur frågan har handlagts och inbjudit mig att själv förvissa mig om detta på plats. Jag har också fått ta del av hans brevväxling med statsrådet. Sedan interpellationen ställdes har jag också fått veta att han i förra veckan här i riksdagen av Cancer Och Allergifonden har tilldelats dess första miljömedicinska pris. Jag har av dess vetenskaplige rådgivare fått motiveringen till detta, vars senare hälft jag gärna vill återge: Forskningen är av världsklass och har karaktär av spjutspetsforskning. Hans forskning kommer sannolikt att få stor betydelse för framtidens elektronikforskare. Olle Johanssons arbete är grundforskning, men kunskapen kan leda till att teknikutvecklingen så småningom klarar att förebygga orsakerna till elöverkänslighet. Jag tycker att detta är ett betyg som talar för sig självt. Från Karlskogaprojektets berörda och från för detta inkopplade experter på olika områden har jag fått mycket information och tagit del av korrespondens som tillställts bl.a. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. De har även redovisat och hänvisat till de många rapporter från undersökningar i andra länder som man bort ta till sig. En öppnare attityd i framtagandet av den aktuella rapporten hade även kunnat ge vägledning för Karlskogaprojektet. Nu finns i stället skepsis och olust.

Herr talman! Jag tackar socialminister Ingela Thalén för svaret. Jag finner svaret vara intressant i vissa delar. Jag skönjer en ödmjukhet inför problemställningen, något som jag uppskattar och anser vara nödvändigt. Den komplexa värld som vi själva skapar tvingar oss ju till ständiga reträtter, omvärderingar, förbud, saneringar m.m. och ställer krav på en annan typ av kunskap än den som vi tidigare har tillgodogjort oss. Det som i svaret benämns som "upplevda problem" är i allra högsta grad reellt. Jag har fått många brev om elkänslighet, ofta kombinerad med känslighet för metaller, vilket jag utgår ifrån att Lennart Fridén också har fått. I de flesta brev berättar människor att läkare och tandläkare hela tiden försöker påtvinga dem en psykologisk förklaringsmodell, eftersom dessa läkare ens vägrar tänka tanken att det finns något som heter elöverkänslighet. Socialstyrelsen har också stöttat den inställningen mer än någon annan inställning trots att, som socialministern säger, ingenting har kunnat bevisas. Ett brev har särskilt upprört mig. Det är ett brev från en ensamstående mor med en son på sju år. Pojken har konstaterats elöverkänslig av en professor och en läkare efter noggranna tester och undersökningar. Pojken har inte klarat klassrumsmiljön utan varit tvungen att skydda sig mot de 21 lågt sittande lysrören i klassrummet. Skolläkaren försöker emellertid tvinga mamman till psykologer, för läkaren underkänner expertutlåtandena utan att vara expert själv och hänvisar dessutom till Socialstyrelsen som säger att det inte finns något som heter elöverkänslighet. Dessutom tillåter Socialstyrelsen att människor som är elöverkänsliga utsätts för terapi. De skall lära sig att tåla. Vi som följt frågan om allergier, t.ex. läkare och mödrar, vet att allergier byggs på - inte minskar - av att människor utsätts för påverkan av något som de reagerar mot, såvida orsaken inte helt kan elimineras. Psykiatrifonden går i en folder ut med informationen att psykisk sjukdom är en folksjukdom. Är det vad vi har att vänta oss? Är det vad pojken och hans mamma har att vänta sig? Jag tror varken socialministern eller jag accepterar den typen av inställning. Jag håller med socialministern om att vi inte endast kan inrikta oss på elsanering. Det betyder stora inskränkningar för de elkänsliga eftersom vi inte sanerar överallt. Det är helt rätt. Jag vill understryka det som anges i svaret, nämligen vikten av att ta reda på andra orsaker, t.ex. tungmetallers inverkan. Det finns kvicksilver i amalgam, och det finns också E-ämnen i våra livsmedel. Man kan nästan inte köpa något som är behandlat utan att det finns ett E-ämne där. Det finns också andra miljöfaktorer. Vi måste alla se till den totala miljöbelastningen. Jag anser att socialministern har betonat detta i svaret. Jag tycker också att det är bra att socialministern kräver en öppen attityd. Ingen av oss får ha förutfattade meningar eller låsta positioner - inte ens Socialstyrelsen. Vi politiker kan naturligtvis inte agera domare i forskartvister - det förstår jag också - men vi ger inte oss själva rätt att avstå från att använda försiktighetsprincipen och värna människor från giftiga ämnen och dåliga miljöer. Vi politiker kan de facto inte vänta på vetenskapliga bevis och låta människor komma i kläm mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är valda för att lyssna på människor. Förhoppningsvis ställer läkare sina diagnoser utifrån att ha lyssnat på sina patienter. Det är bara patienten som vet hur han eller hon mår. Jag uppskattar dessutom att socialministern och regeringen betonar att elkänsliga skall bemötas med respekt av inte bara hälso och sjukvården utan också socialtjänsten, försäkringskassan och andra samhällsorgan. Jag noterar också betoningen på kontinuitet och ett omsorgsfullt omhändertagande då orsakssambanden ofta är oklara. Det stämmer inte med vad som sägs i de brev jag får. Det framkommer i brev och i samtal med människor att de förvägras sjukpenning därför att de inte har en erkänd och vetenskapligt bevisad diagnos. De förvägras sjukskrivning därför att de vägrar att betrakta sig som psykiskt sjuka. Vissa län är hårdare än andra. Människor behandlas inte lika. Jag vill därför att socialministern svarar mig på följande frågor. Är det patienten som skall betala för att den medicinska vetenskapen inte vet? Vad är kriteriet för att få sjukpenning? Är det att man är sjuk och inte orkar arbeta, eller är det att man erkänner sig ha rätt sjukdom, t.ex. att man är psykiskt sjuk? Jag ställer dessa frågor därför att det är för många som skriver - jag får flera hundra brev - om just dessa saker. Det kan inte bara bero på inbillning eller på att någon är paranoid och anser sig förföljd. Det måste finnas något som systematiskt genomsyrar våra institutioner. Jag reagerar starkt därför att vi här i riksdagen och även regeringen har tagit initiativ till och beslutat om ett sjukförsäkringssystem där sådant inte får hända.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det som är genomgående både för Lennart Fridén, Görel Thurdin och mig är den öppna attityden och åsikten att människor skall behandlas med respekt och att alla inblandade - läkare, försäkringskassa, socialtjänst och forskare - skall ha stor förståelse för att vi faktiskt inte vet. Varken Lennart Fridén, Görel Thurdin eller jag vet. Inte heller forskarna vet. Men vi kanske kan komma att få kunskap om detta någon gång framöver. Det är den attityden som jag tycker skall prägla oss. Man har i sin kritik av Socialstyrelsen skjutit in sig på ett avsnitt av en tjock dokumentation. Det tycker jag är orättvist gentemot Socialstyrelsens rapport. Det är en rapport. Det är alldeles riktigt. Men den skall inte läggas till handlingarna. Den skall användas som en del av det material vi behöver för att kunna gå vidare i diskussionen om att handskas med dessa frågor på ett bra sätt ute i samhället. Jag vill än en gång betona att jag anser att forskarvärlden skall söka sig vidare. Det finns forskningsmedel, och man skall använda de vanliga kriterierna när det gäller forskningsprojekt. Man skall inte göra några undantag eller udda bedömningar när det gäller denna forskning. Jag vill återigen betona det jag sade i mitt svar när det gäller attityden från hälso och sjukvården, socialtjänsten och självfallet också från försäkringskassan. Man måste vara medveten om att det finns väldigt många olika individer ute i samhället. Det är fråga om att ständigt föra en diskussion och hjälpas åt med att ha denna öppna attityd. Det finns många enskilda. Det finns skeptiker och det finns förespråkare på alla områden. Det som händer nu är att Socialstyrelsen diskuterar möjligheten att utreda hur just elkänsliga vårdas och behandlas och på vilket sätt man skall kunna närma sig den frågan inom hälso och sjukvården på ett litet mer systematiskt sätt, oavsett om det finns en vetenskaplig bakgrund eller inte.

Den måste drivas vidare med den öppna attityd som jag anser att jag har. Den måste drivas vidare med en diskussion och ett seriöst samtal mellan alla inblandade. Jag vill än en gång understryka att jag tycker att alla inblandade - bl.a. försäkringskassa och sjukvård - har all anledning att ha en mycket stor respekt för de symtom och reaktioner som man möter. Man måste ta dem på stort allvar även om man inte vet exakt.
Herr talman! Det finns mycket att säga i denna fråga. Görel Thurdin tog upp en sak som också jag hade tänkt att tala om i detta inlägg: De psykosociala faktorer som man ofta åberopar är ofta inte en av orsakerna utan en följd av den situation man har hamnat i. Man hamnar utanför när man inte kan vara tillsammans med andra. Jag tycker att man har tittat i fel ända. Påtvingad psykoterapi och annat gör att man snarare förstärker dessa människors sjukdomsbild än hjälper dem. Vi accepterar allihop att våra yuppienallar - våra mobiltelefoner - inte är tillåtna på sjukhus därför att de påverkar. Vi får inte ha dem påslagna när vi flyger, för de påverkar. Vi vet att de processer som försiggår i människokroppen till karaktären är biologiska men fysiokemiska. Kan något påverka andra fysiska och kemiska processer är det en självklarhet att det också kan påverka oss. Därför är jag litet fundersam över en och annan del i de rapporter som jag har tagit del av. Jag tycker dess värre inte att man hittar den öppenhet som statsrådet mycket riktigt påpekar att vi tre som nu diskuterar frågan har hos alla forskare. Det faktum att inte alla forskare tycker lika innebär ju inte att vi inte vet. Flera av dessa forskare vet utifrån sina utgångspunkter annars skulle de inte våga framföra sina forskningsresultat. Jag tror också att det sista som statsrådet sade angående Socialstyrelsens roll - det framgick också av svaret - kommer att verka oroande för många. Det har uppstått en stor misstro gentemot Socialstyrelsen efter den här rapporten. Den måste repareras på något sätt. Jag tror inte att vi gör det på detta sätt. Det är nog riktigt att finansieringen sker från så vetenskapliga utgångspunkter som man kan vänta sig, men det är ofta inte bara en fråga om pengar. Dess värre är de så i den akademiska världen, det vet jag själv, att man kan försvåra, förhindra och förändra för sina kolleger utan att man tar bort ett öre. Pengarna kan betalas ut för sent, man kan få förändrade arbetsförhållanden och mycket annat. Det är sådant som faktiskt har förekommit på ett, som jag tycker, litet barnsligt sätt i det här sammanhanget. Jag hoppas verkligen att ett klart besked från statsrådet på något sätt skall undanröja de negativa effekter som har uppstått efter Socialstyrelsens rapport. Om statsrådet skulle få litet tid över - det händer väl då och då att statsrådet får det också - finns det mitt i det elände som detta utgör för de inblandande en fascinerande läsning som både belyser det medicinska problemet i sig och hur spelet kring frågan har gått. Om jag då anpassar mig till ministerns politiska tillhörighet kan jag kanske få rekommendera en bok från Tidens förlag, Fältslaget om de elöverkänsliga. Det fanns också ett förhoppningsfullt reportage i Arbetet Nyheterna en vecka efter vår förra diskussion. Det handlar om fyra kvinnor som nu får hjälp med elsanering av bostäder. Den tjänsteman som handlägger dessa ärenden har sett tillräckligt själv och inte tagit intryck av rapporterna. Det är tur att sådana människor finns, men nu är han rädd för att hans överordnade kan slå till bromsarna. Det vore negativt.
Herr talman! Jag tror att det är mycket viktigt och har väldigt stor betydelse när det kommer klara signaler från socialministern som är högst ansvarig inom det här området. Jag anser personligen att det är mycket viktigt att regeringsledamöter ger tydliga signaler. Man reagerar för detta vare sig vi pratar om miljösaneringar ute i industrin eller om att förbättra livsmiljön för människor så att de klarar av att hantera sitt eget liv. Socialministern sade just att det i dagsläget inte finns någon säker och systematiskt uppbyggd kunskap om elsanering. Det är ju egentligen litet konstigt eftersom vi faktiskt har ett genomelektrifierat samhälle - nu använder jag det ord som fanns i svaret från socialministern. Det har pågått under ganska många år även om man kan säga att det har exploderat på sistone. Det går fortare och fortare. Då kan man ju fråga sig vems felet är att det inte har skett en mer systematisk och konsekvent uppföljning av vad som finns i samhället, de företeelser som människor upplever, de symtom man visar upp osv. Om man pratar med skyddsingenjörer har de betydligt större insikt i de här frågorna om vad olika apparater kan betyda för att påverka hjärtverksamhet och annat hos människor. Om man pratar med forskare eller läkare som företräder den medicinska vetenskapen är det inte alltid att de har någon som helst förståelse för detta. Den forskningen styrs strikt av vetenskapliga kriterier. Jag undrar varför Medicinska forskningsrådet är så kritiserat. Det finns ju en bok, och jag antar att det kanske var den som den andra interpellanten Lennart Fridén åberopade, nämligen Gunnel Nordströms bok. Hon är ju journalist på TCO-Tidningen. Den handlar just om maktspelet. Ibland får det mig att tänka på att det är så många kvinnor som skriver till mig om hur de blir behandlade. Det är kanske kvinnoperspektivet som fattas i forskarsamhället, även om jag har en manlig medinterpellant. Det är ju konstaterat även av utbildningsministern. Vi behöver kanske fler kvinnliga professorer för att vi skall få en ödmjuk inställning inom forskningen som kan se det breda perspektivet så att vi inte låser oss i prestigemässiga förhållanden, oavsett vad som händer ute i samhället.
Herr talman! Låt mig knyta an till Lennart Fridéns synpunkter om den stora misstron mot Socialstyrelsen. Jag skall inte fördjupa mig i den diskussionen, men låt mig återigen säga att i det material som Socialstyrelsen har gått ut med står bl.a. att för att relevanta åtgärder skall kunna genomföras är det angeläget att en helhetsbedömning görs av patientens totala miljö och livssituation. Brister i miljön som patienten vistas i både på arbete, hem och fritid bör utredas. Det kan gälla ventilation, ergonomi, belysning osv. De har koncentrerat sig på sjukvården. Jag har i mitt svar vidgat det till socialtjänsten och försäkringskassan. Man betonar också vikten av att sjukvården ger dessa patienter ett respektfullt bemötande. Kontinuitet och omsorgsfullt omhändertagande är mycket viktigt vid dessa mångfasetterade symtombilder där orsakssammanhangen är oklara. Jag vill verkligen hävda att Socialstyrelsen har knutit sig fast vid en formulering som för många kan kännas som ett slag i magen. Men jag hävdar att Socialstyrelsen inte har knutit sig fast enbart vid de psykosociala frågorna utan verkligen breddat det. Jag tycker inte heller att man skall stanna upp vid denna rapport. Jag anser att man skall gå vidare. När det gäller den akademiska världens inre arbete hoppas jag inte att vare sig Görel Thurdin eller Lennart Fridén menar att jag skall ge mig in i den som minister och peka ut den enes eller den andres arbete. För mig är det väsentligt att arbetet präglas av det som är vetenskaplig grund. Låt mig också säga till Görel Thurdin att Medicinska forskningsrådet inte ger några pengar. I mitt svar har jag framhållit Arbetsmiljöfonden och Arbetsmiljöinstitutet. Det beror just på att det är de som ger de stora pengarna till detta arbete. Med systematisk uppföljning eller systematisk bild menar jag snarare systematiskt entydig bild. Det är klart att det finns forskningsrapporter, sammanställningar och resultat både här hemma och i andra delar av världen om elektromagnetiska fält. Alldeles nyligen kom tillförordnade professor Thomas Brante i Lund med en forskningsöversikt som naturligtvis kan bli ett underlag, tillsammans med det som både Lennart Fridén och Görel Thurdin har nämnt här, för den fortsatta diskussionen. Vi är ännu bara i början av detta. Jag vill återigen knyta an till det jag sade inledningsvis. Det måste vara en öppen attityd. Jag har en öppen attityd. Det måste finnas en stor respekt, och det måste finnas mer kunskap om just detta ute i hälso och sjukvård, socialtjänst och försäkringskassor.
Herr talman! Jag kan hålla med statsrådet om att man inte skall ge sig in i den akademiska världen. Man vet aldrig vad som händer innan man kommer ut därifrån. Men, skämt åsido, det är viktigt att signalerna härifrån är klara. Man måste hålla sig med en öppnare attityd än vad man har gjort på en del håll. Jag vågar faktiskt hävda att man inte har haft en öppen attityd. Det finns alltför mycket av revirmarkeringar och annat på det här området. Jag hoppas att det inte bara är de som är drabbade av elöverkänslighet som håller ett öga på vad vi säger här i kammaren utan att även de som sysslar med det forskningsmässigt kan ta del av det vi sagt här. Det skall alltså vara en öppen attityd. Man skall verkligen samarbeta för att få fram det bästa möjliga. Man skall i första hand utgå ifrån det upplevda, vilket Görel Thurdin också mycket nogsamt betonade här. Man måste utgå ifrån individen som förhoppningsvis inte hade blivit en patient om man hade sett upp med en hel del av de problem som finns här och som vi skapar själva. Det sades också inledningsvis att detta bara är en del av ett komplex av frågor där vi människor har försatt oss i en situation som vi ofta inte behärskar. Vi vet ju inte vilka saker det är som samverkar. Alla som är i den här salen just nu kan mycket väl befinna i den sista delen av marginalen som gör att nästa steg vi tar när det gäller exponering från olika ämnen och olika strålningar kan vara det som gör att en mycket besvärlig allergi utlöses hos vem som helst av oss. Det är därför man måste koncentrera sig kring detta och få fram en situation där vi undanröjer alla faktorer som kan utlösa allergier och som kan skapa fortsatta problem. Då måste man ha en mycket öppen attityd. Jag vågar påstå att en del av de som ägnar sig åt detta inte är tillräckligt goda experter på sitt område. Framför allt är de så inriktade bara på sitt att de inte ser det samband i vilket dessa frågor uppträder, och det är det som är så beklagligt.
Herr talman! Jag vill ta upp en fråga i anslutning till det som socialministern säger om uppdraget till Boverket. I svaret sägs att Boverket skall bedöma och analysera i vilken utsträckning som elsanering haft några effekter på de elkänsligas symptom och hälsa. Här finns det naturligtvis stora mörkertal. Läkare har inte förmedlat patienters elkänslighet. Det finns ingen fullständig statistik. Patienter har själva bekostat elsanering, och det gäller också individer som kanske inte hunnit bli patienter. Hur skall Boverket få tag i dem? Byggföretagen och bostadsföretagen själva bekostar och erbjuder hyresgäster elsanering så att hyresgästerna kan bo kvar. Jag litar till att socialministern tar upp också dessa synpunkter. Jag tror det är väldigt viktigt att vi tar tag i mörkertalen som finns på dessa diffusa områden där vetenskapen inte vet, och där vi andra definitivt inte heller vet. Jag konstaterar att socialministern och jag i grunden har samma uppfattning om hur människor skall behandlas och att man skall ha ödmjukhet och öppenhet inför komplexa och svåra frågor. Jag utgår ifrån och litar också till att Socialstyrelsen ger andra tydliga signaler än vad den hittills har gjort ut till försäkringskassor, läkare, osv. om att man måste ha denna öppna attityd. Det har de facto visat sig att man inte har haft det. Jag vill slutligen lyfta fram frågan om ekonomi. Det har i stor utsträckning förts fram att det är för dyrt och att det kostar väldigt mycket för samhället att elsanera. Det var precis samma argument som industrin en gång anförde när den inte ville göra en miljövänligare produktion. Sedan kom den på att det blev billigare och mer kostnadseffektivt att miljösanera produktionen och se till att den slapp saneringskostnaderna i slutändan. Dessutom blev den mer konkurrenskraftig. Jag är övertygad om att det är precis på samma sätt här för samhället totalt sett. Om vi minskar miljöbelastningen, vi kan börja med det, och tar bort det som vi vet är farliga ämnen och som kan utsätta människor för en dålig livsmiljö, är jag övertygad om att vi får tillbaks detta i form av färre sjukskrivningar och mindre sjukfrånvaro över huvud taget. Långtidssjukskrivna människor blir psykiskt sjuka förr eller senare. Vi skulle bli vinnare om vi bidrog till en sådan miljösanering. Jag vädjar till socialministern om detta, och jag vill väldigt gärna samarbeta. Jag tycker inte att vi bara i ord skall förmedla vad vi vill utan också visa i handling att vi tar hand om dessa människor i samhället och att vi värnar om den livsmiljö de befinner sig i.
Herr talman! Först skall jag be att få tacka Görel Thurdin och Lennart Fridén för att de har ställt interpellationerna. Jag tror att det är väldigt viktigt att få den här diskussionen på det sätt man kan få i en riksdagsdebatt. Precis som Lennart Fridén sade tror jag att det blir väldigt uppmärksammat på ganska många olika håll. När det återigen gäller Socialstyrelsens rapport framgår det mycket tydligt att det är en rapport om dagens kunskap. Det är viktigt. Men det är inte en rapport om morgondagens kunskap. Det är inledningen till en öppnare attityd om vad man måste kunna lära sig framöver. Jag har förståelse för den vanmakt som många kan känna inför att dagens kunskap inte tillräckligt öppnar vägen för det svar man hade hoppats att få när man ser rapporter om vilken kunskap vi har i dag. Det är förmodligen sant, vilket båda interpellanterna har tagit upp, att det finns forskare som vet. Jag har träffat en del forskare som vet någonting helt annat. Det är politikernas uppgift att lyssna på båda som vet, även om de vet olika saker. När det sedan gäller på vilket sätt man skall få information om vilka som blir berörda i det uppdrag som nu Boverket och Socialstyrelsen har fått när det gäller kartläggningen, står det i uppdraget att man under arbetets gång skall ha kontakter med Svenska kommunförbundet och med Föreningen för el och bildskärmsskadade. Det betyder att också dessa båda kommer att vara inblandade i kartläggningen och därmed kan bidra med sina kunskaper i arbetet med kartläggningen.

Herr talman! Siw Persson har frågat socialministern om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tandsköterskor skall få sina sjukdomar klassade som arbetsskada. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Enligt Siw Persson nekas tandsköterskor konsekvent att få sina skador till följd av kvicksilverbelastning klassade som arbetsskada, trots att de lämnat vetenskaplig dokumentation till berörda instanser. Män som blivit utsatta för kvicksilver i sitt arbete under liknande arbetsförhållanden blir enligt Siw Persson däremot trodda och får sina skador godkända som arbetsskador. Om en person varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete skall enligt 2 kap. 2 § lagen om arbetsskadeförsäkring en skada som han eller hon ådragit sig i arbetet godkännas som arbetsskada om övervägande skäl talar för det. Denna regel gäller lika för alla på arbetsmarknaden, oavsett yrke eller kön. I de fall där Försäkringsöverdomstolen inte godkänt tandsköterskors skador som yrkesskada beror detta på att domstolen inte har funnit tillräckligt stöd för ett samband mellan kvicksilverexpositionen och den aktuella skadan. Den sjukdomsbild som uppvisas i det enskilda fallet är avgörande för bedömningen av om den exponering för kvicksilver som en viss person varit utsatt för i arbetet kunnat orsaka den aktuella sjukdomsbilden. Jag delar inte åsikten att man utifrån detta kan påstå att någon särbehandling av tandsköterskor förekommer. Försäkringsöverdomstolen har för sin bedömning tagit in yttranden från olika vetenskapliga experter. Det är på grundval av en samlad bedömning av dessa yttranden som domstolen bygger sitt ställningstagande. En mycket intensiv forskning pågår på området, såväl i Sverige som utomlands. Några särskilda åtgärder från regeringens sida är mot bakgrund av vad jag nu sagt enligt min uppfattning inte påkallade.

Herr talman! Jag har begärt att få delta i den här debatten, eftersom det är viktigt att visa att vi faktiskt är ganska många riksdagsledamöter som delar inställningen att det är något underligt med de här områdena där det fortfarande inte finns vetenskapliga bevis. Positionerna är låsta, och det finns förutfattade meningar om hur olika miljöproblem påverkar oss människor. Världshälsoorganisationen har faktiskt sagt att det inte går att visa på generella effekter, eftersom individer reagerar så olika. Man kan inte bara generalisera i dessa fall. Det gäller både den här debatten med statsrådet Hedborg och den tidigare debatten i dag. Man måste faktiskt fortfarande höra på människorna. Det är de som vet att de inte klarar av en viss situation. Det här gäller tandsköterskorna och tandvårdsklinikerna. Det visar sig att man ibland också har den här inställningen när det gäller andra arbetsmiljöer där det har funnits och finns kvicksilver. Det gäller t.ex. laboratorier. Kvinnor som blir skadade på det här sättet anses bara inbilla sig, och det sägs att de är psykiskt sjuka. De får inte fortsätta att vara sjukskrivna, och de skall arbetstränas på sin arbetsplats. Ändå klarar det inte av det utan säckar ihop. Så fortsätter det hela. Ibland funderar jag över vad det är i samhället som gör att många människor upplever inhumana miljöer trots att vi i Sverige tycker att vi tar väl hand om människor. Företrädare för bl.a. myndigheter skall ändock ta till vara samhällets intresse. Individens intresse sammanfaller väldigt ofta med samhällets. Jag vill understryka vad Siw Persson har tagit upp. Det finns ingen öppen attityd. En del av tandsköterskorna har varit ganska unga när de har blivit sjuka och sjukskrivna, och sedan har de inte kunnat repa sig ordentligt. De bemöts med attityden att de inte har en arbetsskada, trots att de hanterar ett av världens mest toxiska ämnen. Man skulle önska att Kemikalieinspektionen och en mängd andra organ gick in i debatten på ett helt annat sätt för att visa på farligheten med ämnet kvicksilver. På något sätt måste även statsrådet Anna Hedborg ta initiativ och gå före med kraftfulla signaler, liksom socialministern gjorde i det förra ärendet. Det är det som påverkar. När de högsta beslutande och ansvariga i samhället går ut med tydliga signaler påverkar det hur man agerar i samhället. Det ger en viss bas att arbeta utifrån. Det ger en trygghet för dem som skall ta ställning i olika frågor. De känner att de inte bara sitter och hittar på utan att det finns ett stöd för det beslut som skall fattas. Jag tycker att det här är upprörande. Siw Persson började jobba med de här frågorna betydligt tidigare än jag. Siw Persson, jag och många andra i och utanför riksdagen har fått en massa brev. Det visar sig att de tandsköterskor som vi debatterar i dag inte blir tagna på allvar. De har inte haft någon annan arbetsplats, så vad skall de åberopa? Därför vill jag uppmana statsrådet Hedborg: Ta initiativ, gå före och se till att vi får en öppen attityd och framför allt att även de som skall fatta beslut vid våra myndigheter intar attityden att kvicksilver är ett farligt ämne.
Herr talman! Såsom det har påpekats är det ingen tvekan om att kvicksilver är ett mycket farligt ämne. I stor koncentration kan kvicksilver leda till skador och sjukdomar. Det hygieniska gränsvärdet för kvicksilver ligger på 50 mikrogram per kubikmeter. Man har faktiskt undersökt arbetsmiljön för tandläkare och tandsköterskor. Det är riktigt att miljön för tandsköterskor är sämre i det här avseendet. Medianvärdet, vilket i och för sig inte är ett extremvärde, är 2,1. Det är dock mycket långt ifrån gränsvärdet på 50. I tandläkarnas arbetsmiljö uppmäter man något lägre halter, Det kan naturligtvis stämma som Siw Persson säger att tandsköterskornas situation var mycket sämre tidigare.

Vad skall en stackars socialminister göra? Man får på något sätt ändå lov att acceptera att man tvingas luta sig emot det som vetenskapen säger. När det gäller den här typen av frågor får man nog konstatera att på vetenskapens nuvarande ståndpunkt är inte orsak och verkan så belagt i dessa fall att skadorna kan klassas som arbetsskador. De hindrar inte att de personer som uppger att de är sjuka faktiskt är sjuka och skall behandlas med all respekt för sin sjukdom. Men själva arbetsskadebedömningen är en litet annan sak. Det faktum att vi har en typ av kriterier för sjukskrivning och en annan för arbetsskador gör att kravet på vetenskapliga belägg blir relativt tydligt när det gäller att klassa sjukdom som arbetsskada. Jag hoppas att jag kan vara både nyfiken och uppmärksam på vad som händer på detta område. En del i Siw Perssons interpellation som jag har uppmärksammat särskilt är det hon skriver om att det eventuellt skulle förhålla sig på ett annat sätt med män som har varit utsatta för motsvarande exponering. Jag har försökt att få fram om det finns några indikationer på att så skulle vara fallet. Jag har inte lyckats hittills att hitta fall där män skulle ha behandlats olika och det skulle vara en rent könsmässig särbehandling. Det vore högst pinsamt om så vore fallet, att man i praktiken skulle bedöma kvinnors och mäns skador eller sjukdomar på olika sätt. Jag vill dock inte säga att det är något alldeles givet, om man går till botten med varje arbetsskadefall i dessa sammanhang. Så långt jag har kunnat utröna på denna tid är det mycket svårt att se att det skulle finnas män som har behandlats på ett annat sätt. Så får det naturligtvis inte vara. Rättssäkerhet och en rimlig behandling är oerhört viktigt, alldeles oavsett om människor blir behandlade som arbetsskadade eller inte. Det är en fråga som man självklart måste hålla ögonen på och intressera sig mycket för, om det kan förhålla sig så att det finns en sorts männens konspiration när det gäller sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor. Efter vad jag har kunnat utröna har jag, åtminstone inte hittills, kunnat hitta några sådana fall.